Fru talman! Jag vill först säga att ingen fråga är mindre viktig än någon annan fråga på Näringsdepartementet. Även missionärernas arbetsförhållanden är alltså viktiga. Men jag tror att det här föreligger en sammanblandning. Det som har tagits upp av Runar Patriksson tidigare är ett förslag till lag om socialförsäkringar. Det handlar om ett förslag att missionärer och biståndsarbetare som har varit borta mer än ett år skulle mista arbetslöshetsersättningen. Sjukförsäkringen är bostadsbunden. I förslaget ingår att sjukförsäkringen avlyfts efter ett år, och det är det som interpellanten tar upp. Arbetslöshetsförsäkringen är kopplad till att man har lön i Sverige och betalar sina sociala avgifter som medlem i en a-kassa. Om jag förstått interpellanten rätt - och det tror jag att jag har gjort - skulle man ha rätt att få a-kasseersättning sedan man kommit hem efter ett utlandsuppdrag där man inte har haft Sverige som arbetsgivare och där lön inte utbetalats därifrån. Det säger jag nej till. Regeringen kommer inte att lägga fram något sådant förslag. Sedan har jag alltid trott att det mycket viktiga arbete som görs inom missionen inte görs i första hand för Sverige utan för det land som man vistas i.
Fru talman! Jo, det görs för det land som dessa människor vistas i och för missionen. Jag tycker att det är samhällets plikt att se till att människor som tar ett sådant ansvar även omfattas av svenska trygghetsregler. Jag tror att ni uppskattar att det görs sådana insatser, om det nu är inom Röda korset eller på missionsfältet. Det är synd att ministern svarar att detta inte skall åtgärdas på något vis. Jag tycker nog att orden "i Sverige" skulle ändras till "för Sverige". Man borde ta hänsyn till missionsarbetare och u-landsarbetare. Jag har ett exempel från förra sommaren. I mitt hus bodde det då en läkare. Han var missionärsläkare och hade hand om 200 patienter på ett sjukhus i Tanzania. Han jobbade inom den svenska sjukvården i sju veckor på sommaren för att få ihop pengar till detta sjukhus. Han omfattades av trygghetsreglerna. Men hur många tänker på att skaffa sig ett eget skyddsnät när de ger sig ut i världen? Vi i det här landet har råd att ta hand om människor som ger sig ut för att hjälpa till där behoven finns.
Fru talman! Jag förstår att vi avser lite olika saker, Runar Patriksson och jag. Jag fick inget svar på min fråga, men faktum är att den utredning från Socialdepartementet som jag hänvisade till berör även Björn Rosengrens departement. Många remissinstanser har önskat att de arbetsrättsliga frågorna lyfts ut och att de skall behandlas separat. Jag skulle gärna vilja ha en liten förhandsavisering om hur ministern ställer sig till den tanken. Skall nuvarande a-kasseregler, som gäller för biståndsarbetare som har en svensk organisation som bas, gälla även fortsättningsvis? Eller skall denna inskränkning om att a-kassa bara skall vara giltig under ett år gälla framöver? Kommer det ett sådant förslag från Näringsdepartementet? Jag ser att Björn Rosengren skakar nekande på huvudet, och det gläder mig storligen. Här ligger nämligen den stora stötestenen och farhågorna inför framtiden för missionsarbetare/biståndsarbetare. Det skulle vara förödande för svenskt bistånd om man hamnade i den belägenheten. Men jag tar Björn Rosengrens huvudskakningar som mycket positiva tecken. Kristdemokraterna har redan i sin budgetmotion aviserat att vi kommer att avvisa ett dylikt förslag och bjuda ett hårt motstånd, men vi kanske inte ens behöver ta fram det.
Fru talman! Jag vill uppmana kristdemokraterna att använda krutet på annat. Vi kommer icke att ändra detta.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen har för avsikt att: - snabbt lämna förslag som underlättar för företagsamheten i glesbebodda landsbygdsområden, - vidta åtgärder för att förhindra långtgående serviceförändringar för landsbygdsboende samt - ge den regionalpolitiska utredningen extra resurser för att arbeta in förlorad utredningstid. Fru talman! Låt mig först konstatera att nu växer Sverige. Sysselsättningen har under det senaste året ökat med 95 000 personer och arbetslösheten bedöms fortsätta minska även under de kommande åren. Men tillväxten kommer inte hela landet till del. Det är därför ytterst viktigt att det kontinuerligt sker ett arbete för att utveckla regionalpolitiken. Regeringen känner ett stort engagemang för att skapa goda förutsättningar för människor att bo, arbeta och bedriva studier i hela Sverige. Regionalpolitiken är i dag en högt prioriterad uppgift. Det är viktigt att service och kommunikationer fungerar tillfredsställande i gles och landsbygd. Det är också viktigt att drivkrafterna för företagande är sådana att människor startar och driver företag även i de mest utsatta regionerna. För närvarande sker ett arbete på flera fronter för att förbättra villkoren för företagare och skapa regelverk som underlättar näringslivets utveckling i hela landet. Det är härvid naturligtvis viktigt att ta särskild hänsyn till företagandets speciella villkor i gles och landsbygd. Detta är en huvudlinje som inte ändras av de förändringar som gjordes av reglerna för nedsatta socialavgifter under 1998. Bl.a. EG:s statsstödsregler gjorde det nödvändigt att ta bort de nedsatta socialavgifterna för vissa branscher. För att näringslivet skall växa krävs både att regeringen tillhandahåller lämpliga verktyg och att regionala och lokala aktörer använder sig av dessa. De som verkar i en region har själva störst möjligheter att anpassa strategierna efter förutsättningarna. Därför har regeringen initierat arbetet med regionala tillväxtavtal. Arbetet i samband med tillväxtavtalen har hittills varit mycket kreativt. Inom de partnerskap som etablerats finns nu goda möjligheter att bedriva ett fruktbart utvecklingsarbete. Elver Jonsson oroar sig för serviceförändringar på landsbygden. Han nämner som exempel Betalserviceutredningens förslag om att minska den kassaservice som lantbrevbärare tillhandahåller. Jag vill framhålla att utredningen har givit förslag till en förändrad kassaservice och att postservicen inte berörs i betänkandet. Som statsrådet Mona Sahlin nyligen skrivit i olika frågesvar skall utredningens förslag nu beredas i Regeringskansliet. Regeringen har nyligen fattat beslut om att tillsätta en regionalpolitisk utredning. Det är med stort intresse som jag ser fram emot vad utredningen kan komma att föreslå. Utredningen skall bl.a. särskilt behandla glesbygdens och landsbygdens framtida utvecklingsmöjligheter. Den skall också behandla vilken roll olika näringar kan väntas få för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i dessa områden. Naturligtvis kommer kommittén att få tillräckliga utredningsresurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag i tid.
Fru talman! Först ett tack för svaret, men låt mig genast erkänna att jag är besviken på innehållet. Det har ju gått lång tid sedan interpellationen framställdes, och när svaret dröjde ingav det mig förhoppningar om att det skulle innehålla mycket mera substans än vad detta avmätta och relativt tunna svar gjorde. Jag ställde tre frågor som är av utomordentlig betydelse för stora delar av vårt land. Just nu rullar flyttlassen från Norrlands inland, från mellansvenska bruksorter och från de södra landskapens svagare delar. De som flyttar är ofta unga och/eller människor som har förlorat jobben. Vi har en situation där ett fåtal delar av landet växer. Situationen i norra Sverige och i Mellansverige påminner om flyttlasseländet under 60-talet, bara med den skillnaden att det nu går snabbare och att det sker utifrån en lägre befolkningsnivå. I mitt eget nya hemlän, Västra Götaland, är den inomregionala obalansen påtaglig. En fem sex mil från Drottningtorget i Göteborg har tillväxten i de allra flesta kommuner upphört. Trots att det är ett bland de fem län som nu växer medan alla andra län minskar i befolkningstal, är västlänets ökning mindre än vad ökningen är enbart i Göteborg. Det visar på den utarmning och obalans i flertalet av kommunerna i detta län som har negativa siffror. Orsaken till att det sker en minskning i så många kommuner är ju i regel att det inte finns arbete på orten eller inom pendlingsavstånd - detta i kombination med försämring av service, stängning av skolor och affärer som upphör. Nu har det också kommit propåer om att lantbrevbäringen skall få en avsevärd försämring. Vi får inte glömma bort att om vi skall få en fungerande regionalpolitik som lever upp till högtidstalet att hela Sverige skall leva, så krävs det ett mönster som inbördes och totalt befinner sig i harmoni. Det var ju det som arbetsmarknadsutskottet och riksdagen konstaterade när vi för snart ett år sedan fattade ett enhälligt beslut om att snabbt se över regionalpolitikens effekter. Regeringen hade veckorna före lagt fram en regionalpolitisk proposition som underkändes i den meningen att riksdagen ansåg det nödvändigt att göra en total översyn av regionalpolitiken i vilken riksdagen skulle vara engagerad. Därför har jag rest frågan om ifall vi skall kompensera den tid som jag menar att regeringen har sölat bort genom att utredningen fortfarande inte är i arbete. Jag tycker att det är nonchalant mot riksdagen, men det är framför allt nonchalant mot de medborgare som har förlitat sig på regeringens många utfästelser om att göra insatser också för landsbygd och glesbygd. När man nu tar sig an detta regionalpolitiska arbete skulle jag därför vilja att näringsministern ger besked om det kan ske i en takt som är betydligt högre än vad som är vanligt i statliga utredningar. Frågan brådskar nämligen så oerhört.
Fru talman! Jag skulle vilja uppmärksamma näringsministern på att det finns företrädare för fackliga fackförbund, bl.a. ordföranden i SACO, som förespråkar att vi inte skall pytsa ut pengar på universitet och högskolor i hela landet utan koncentrera dem till traditionella universitetsorter. Jag som kommer från Norrbotten tycker att det är beklämmande att höra sådant. Om vi skall kunna få hela Sverige att leva måste vi också kunna ha både högre utbildning och forskning i hela landet. Tyvärr stöter man rätt ofta på uppfattningarna att utbildning och forskning på landsorten i allmänhet och i norra Norrland i synnerhet inte passar sig alls. Såvitt jag förstår och har kunnat se i andra regioner påverkar forskning vid universiteten regionerna mycket positivt. I och för sig tror jag inte att näringsministern delar den uppfattning som ordföranden för SACO förespråkar, för i näringsministerns svar till Elver Jonsson står det bl.a. att vi skall kunna bedriva studier i hela Sverige. Jag hoppas att det också innebär högre studier, alltså högskolestudier. Tidigare stod det i direktivet till högskolorna att de skulle ha en s.k. tredje uppgift, nämligen att de skulle samverka med det lokala näringslivet och omkringliggande samhällen. Nu har jag hört att detta uppdrag inte kvarstår. Därför vill jag fråga näringsministern: Kvarstår detta uppdrag? Om det inte gör det, kommer näringsministern att verka för att det återförs? Jag tror att det är ett väldigt viktigt uppdrag. Sedan har jag en annan fråga som inte gäller högskolorna. Såvitt jag vet har departementen och statliga myndigheter ett uppdrag att göra regionalpolitiska konsekvensanalyser när man fattar den här typen av beslut. Jag undrar hur Näringsdepartementet följer upp detta uppdrag. Utvärderas det då och då? Jag tycker att det är oerhört viktigt att man har en helhetssyn. När statliga myndigheter fick det elvaprocentiga sparbetinget såg vi farhågor med att det kunde finnas orter som förlorade alla sina jobb. Det kunde vara flera statliga myndigheter som omorganiserades och lämnade en ort helt och hållet. Därför poängterade vi socialdemokrater att det är viktigt att ha en helhetssyn på detta. Bevakas också detta?
Fru talman! Jag får börja med att ge samma komplimang till Elver Jonsson som han gav till mig: Jag är inte speciellt imponerad. Jag hade faktiskt en hel del konkreta förslag. Vi har dragit i gång en hel del verksamhet. Det gäller de s.k. tillväxtavtalen. Det gäller att vi nu sätter fart på utredningen om regionalpolitiken. Det gäller också en hel del andra åtgärder som vi vidtar. Jag fick inget förslag till någon åtgärd, så inte heller jag är speciellt imponerad. När det gäller frågan om högskolor och de regionala universiteten, som alltfler högskolor nu blir, har regeringen uppfattningen att de har en oerhört stor betydelse för den regionala utvecklingen. Vi kan se ett rakt samband mellan högskolors lokalisering och tillväxt. Om universitetet i Luleå inte hade funnits, hade det inte funnits mycket av Norrbotten. Det har en avgörande betydelse, och jag menar att om det är någonting som vi skall slåss för så är det detta. Som alla vet satsar regeringen också mycket på distansutbildning. Vi kommer fr.o.m. år 2000 att ha 1 500 utbildningsplatser i stödområde 1. Jag tror att de kommer att ha en väldigt stor betydelse. Utbildningen kan antingen ske på plats i normal ordning eller i form av distansutbildning. När det sedan gäller frågan om att göra regionala analyser när statliga verk gör förändringar, struktureras om eller divisioneras sägs det - och jag skall hålla ett öga på det - att man skall ta kontakt med andra statliga myndigheter så att man ser att detta inte får allvarliga konsekvenser för den regionala utvecklingen.
Fru talman! Jag accepterar att näringsministern inte var så imponerad av vad jag sade, men jag trodde faktiskt att det var jag som skulle resa frågan och att regeringen skulle svara. Det kan ju vara så att statsrådet inte hade så mycket att hänvisa till. Låt vara att mycket av det som näringsministern säger i sina tal och framträdanden ger föga anledning till invändning. Men problemet är att ni inte kommer i gång. Jag nämnde just den regionalpolitiska utredningen. Det är snart ett år sedan det blev ett enigt klubbslag i denna riksdag om att sätta fart och se över hela frågekomplexet. Ännu är denna utredning inte i gång. Detta tycker jag faktiskt är att nonchalera riksdagen, och det står jag för. Om näringsministern vill ha förslag kan jag tala om att vi har från Folkpartiets sida ett 50-tal förslag i en katalog. Jag tänkte summera dem i nästa replik, så att det kan ge lite ledning. En hel del av dessa har Småföretagardelegationen tagit upp, vilket inte är särskilt okänt. Nu säger statsrådet att Sverige växer. Ja, från en låg nivå - en mycket lägre nivå än på den tiden då näringsministern var facklig ledare. Då hade vi en 80 procentig sysselsättningsgrad. Nu har den gått ned mot 70 %. Även om den nu segar sig upp något, är den på låg nivå. Vi har passerats av Danmark, USA och Storbritannien. Det senare landet, som det inte var så länge sedan som socialdemokrater sade var ett avskräckande exempel, har nu passerat oss. Vi har en låg sysselsättningsnivå, och det bör oroa näringsministern. Titta på statistiken! Sedan kan vi notera att den befolkningsström som nu drar i väg åt fel håll beror på att det inte finns några nya jobb. Som jag sade finns det goda tankar i näringsministerns huvud om att vi bör göra någonting åt detta, men det händer ingenting. Det gör att när det på något område blir en uppgång blir det genast vad som kallas för flaskhalsproblem. Det finns nämligen inte yrkesutbildat folk. Det visar att vi har en arbetsmarknadspolitik som inte håller måttet - detta trots att riksdagen gång på gång har uppmanat regeringen att komma bort från de s.k. volymmålen till en mer kvalificerad yrkesutbildning som skulle kunna ge nya jobb. I lantbrevbärarfrågan väljer statsrådet att säga att jag har haft synpunkter på Betalserviceutredningen i stället för att konstatera att den föreslår att kassaservicen i stort sett skall upphöra. Småföretagare långt ute i glesbygden skall kunna betjänas för att kunna betala in moms i tid så att de inte blir straffbeskattade. Därför behövs denna service. Det handlar inte bara om det faktiska sakläget, utan det är en psykologisk signal att statsmakten inte bekymrar sig om landsbygdsområdena. Detta Postverkets flaggskepp, nämligen lantbrevbärarservicen, skall vi slå vakt om. Sedan, fru talman, kan jag säga något om de glesbygdsområden som vi har också i de södra delarna, de som jag lever närmast. Det gäller norra Bohuslän, Dalsland och nordöstra Skaraborg; den del av Västergötland som har ett större bortfall av industrisysselsättning än någon annan del av landet. Det borde inge oro. Det borde också kunna få ett erkännande från näringsministern att det nu är så bråttom att vi sätter högsta fart på den regionalpolitiska utredningen. Det löftet borde väl ändå statsrådet kunna ge här utan att behöva skriva någon utredning på näsan.
Fru talman! Jag är glad att näringsministern säger att högskolan har stor betydelse ute i regionerna. Det trodde jag väl i och för sig, men jag ville ändå får det bekräftat. För mig är det så oerhört viktigt att vi fortsätter att utveckla högskoleverksamheten. Jag vill också säga att det här med distansutbildning är väldigt bra. I norra Norrbotten, i inlandskommunerna, har vi, tror jag, Sveriges lägsta utbildningsnivå. Med dagens arbetsmarknad krävs det högre utbildning än det gjorde i gårdagens. Så det är viktigt att vi har möjlighet att utbilda oss. Sedan vill jag hålla med Elver Jonsson om att det här med kassaservicen är oerhört viktigt. Men jag har full förtröstan om att regeringen inte ställer upp på något som gör att vi försämrar möjligheterna för företagen ute i landsbygden. Till sist vill jag bara poängtera det här med forskningens betydelse. I Kiruna har vi nu under många år bedrivit rymdforskning. Den forskningen har genererat en väldig massa andra jobb. Skulle vi säga att vi bara skall ha forskning på de traditionella universitetsorterna, då har vi också sagt att vi inte tycker att hela landet skall leva. Så jag vill tacka ministern för detta. Sedan var det en annan sak som jag glömde att säga. Det är det här att attityderna är så oerhört viktiga. Vi måste få folk att börja förstå att det även ute på landsbygden faktiskt finns intelligenta och kreativa människor. Jag vet att näringsministern under sin tid som landshövding också bedrev ett bra opinionsbildningsarbete.
Fru talman! Det är självklart att jag som näringsminister känner en oro. Det är också självklart att jag har en stor kunskap om den utflyttning som sker. Den grundas mycket på att vi i dag har en stark tillväxt i vissa regioner. Det gör att folk flyttar dit. Man kan säga att det är baksidan av denna tillväxt. Samtidigt har vi svårigheter inom olika områden, inte minst i skogslänen. Men det jag vill ha sagt är att vi drar i gång, och vi har dragit i gång, ett starkt arbete. Förutsättningen för att dessa regioner skall ha möjlighet att överleva och för att de skall utvecklas är att man i regionerna själva tar initiativ, att man själv med utgångspunkt från sin historia och de förutsättningar man har tar saken i egna händer. Detta gör vi i de s.k. tillväxtavtalen. Sedan skall vi föra en diskussion mellan regeringen och regionerna när de har kommit fram med sina olika förslag. Där spelar framför allt näringslivet en tung roll. När det gäller arbetsmarknadspolitiken borde interpellanten vara medveten om att vi har tagit bort volymmålet, om att vi nu ändrar arbetsmarknadspolitiken och om att vi går från s.k. åtgärdsförmedling till att förmedla jobb eller utbildning. Det är så som interpellanten säger, att vi i dag har det förhållandet att vi har en relativt hög arbetslöshet samtidigt som antalet nya jobb ökar. Bara i januari månad har vi 36 000 nya jobb som utannonseras. Det gäller nu att med arbetsmarknadspolitikens hjälp försöka få det så att den kompetens som eftersöks i dessa jobb, den skall vi också se till att de som är arbetslösa får. Bara inom sjuk och hälsovårdsområdet handlar det om 11 000 jobb. Vi har det förhållandet att vi har en relativt hög arbetslöshet - som sjunker - samtidigt som vi ser att vi får alltfler lediga arbeten. Det är det vi skall klara ut med den nya arbetsmarknadspolitiken. När det sedan gäller den här betalningsserviceutredningen tycker jag att man kanske skall vara lite försiktig. För det första är det en utredning, och den har sammanfattats i en del förslag. För det andra är det ingenting som säger att kassaservicen enbart måste ske via postkontor. Jag tror att det kanske t.o.m. kommer att visa sig att man med andra lösningar, tillsammans med Posten och på andra sätt, kan ge en bättre service. Jag tror att vi skall avvakta den diskussionen. Regeringen kommer att återkomma till detta.
Fru talman! Det tolkar jag som att frågan om lantbrevbärarservicen skall ges ett ordentligt rådrum. Då tror vi att diskussionen kan vara värdefull. Men, som sagt var, förslösa inte det goodwill-kapital som statliga Postverket har tack vare en god service i glesbygdsområden! Sedan säger näringsministern nu att han delar min oro. Det noterar jag, och jag tycker att det är värdefullt att det blir sagt. Jag tycker också att det är bra att det sägs att det nu inte är lokalisering det handlar om, såsom skedde i forntida socialdemokratisk tid, utan att man har tagit fasta på den mer liberala, näringsvänliga hållningen att det gäller att mobilisera. Då behöver vi en fungerande regionalpolitik. Sedan är jag den förste att erkänna, och jag har sagt det många gånger i denna kammare, att regionalpolitik är svårt. Det finns inget facit. Därför bör vi se regionalpolitiken som en helhet. Regionalpolitik är ju långt mer än detta blygsamma anslag vi har från statsbudgeten. Det handlar om så många andra saker. När näringsministern efterlyste uppslag så skall jag ge det i sammandrag här. Jag tror att vi behöver fem fungerande "k". Det handlar om kommunikation; ett rätt anpassat transportsystem som gör det möjligt att nå hela landet. Det handlar om kunskap, där den eftergymnasiala utbildningen är nåbar på högst pendlingsavstånd. Det handlar om kapital, där riskkapitalet också når fram till nya och små företag. Det handlar om kultur, ett kulturutbud också i landsbygden. Det är föga kostsamt men oerhört avgörande. Slutligen handlar det om kvinnor, en arbetsmarknad där framför allt kvinnor bereds möjlighet till ett eget arbete. Om de här fem "k:na" blir verklighet, då finns en möjlighet för befolkningsmässigt svaga områden att kunna få hejd på nedgången och en vändning till det bättre. Då kan människor bo kvar. Man får en fungerande service, och företagen kan utvecklas. Låt oss tillsammans, regering och riksdag, jobba för det.
Fru talman! Det är mycket glädjande att få konkreta förslag för att förstärka regionalpolitiken från interpellanten. Jag tar emot dem med stor glädje. Jag delar, tror jag att jag kan säga på rak arm utan att analysera dem närmare, uppfattningen att förslagen är viktiga. Jag delar också uppfattningen att vi tillsammans i regering och riksdag och på andra sätt skall värna om behovet av starkare regioner. Vi skall inte ta partipolitisk konflikt i regionalpolitiken, utan vi skall tillsammans se till att vi får en jämnare fördelning av tillväxten i Sverige.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att påskynda Sjöfartsverkets arbete med att lägga fram ett förslag som väl tillgodoser Gotlands behov av rationella och kostnadsneutrala transporter. Inledningsvis vill jag säga att regeringen delar uppfattningen att det är viktigt med person och godstransporter till och från Gotland. TEK:s förslag går i korthet ut på ett nolltaxesystem. Förslaget har remissbehandlats. Vissa remissinstanser oroas av att ett stöd av den föreslagna typen kan leda till snedvridna konkurrensförhållanden och inte ge transportföretagen tillräckliga incitament för att utveckla kostnadseffektiva transportlösningar. Regeringen bad därför Sjöfartsverket om ett kompletterande remissvar i vilket verket särskilt skulle belysa vilka risker som finns med införandet av en s.k. nolltaxa. Vidare skulle utformningen av ett transportstöd i linje med det regionalpolitiska transportbidraget utvecklas. Sjöfartsverket lämnade sitt kompletterande remissvar till regeringen den 25 augusti 1998. Av Sjöfartsverkets svar framgår att Gotlandsstödet bör göras mer effektivt och samtidigt kunna stimulera till en effektivisering av transporterna. Verket konstaterade också att detta kräver ytterligare analyser och att ett transportstöd i linje med det regionalpolitiska transportbidraget därvid kommer att behandlas närmare. Regeringen delade denna bedömning. Sjöfartsverket kommer inom kort att lämna sitt slutliga förslag till regeringen. Och regeringen avser att komma med ett förslag till riksdagen i budgetpropositionen för år
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Fraktpriser är något av en överlevnadsfråga för Gotland, i varje fall för det gotländska näringslivet. Det känns bra att det framkommer i NUTEK:s utredning och i studier. Tidigare har det ibland ansetts som någon form av partsinlaga, men nu finns det objektivt stöd för detta påstående. Det är svårt att förklara för företagare på Gotland att det skall råda olika konkurrensförhållanden mellan företagare med likartad verksamhet. En öländsk företagare har en betydande konkurrensfördel, eftersom det inte utgår någon broavgift, trots att bron mellan Öland och Kalmar innebär betydande årliga kostnader för staten, såväl kapitalkostnader som underhållskostnader. Jag skall något belysa varför det finns särskilda kostnader för gotländska företagare. En åkare i Småland som skall utföra en transport till Skåne som påbörjas tisdag eftermiddag har bilen och föraren tillbaka på onsdag morgon. Om samma transport skall gå till Gotland är förare och bil inte tillbaka förrän torsdag morgon, eftersom det bara går en färja varje kväll från Oskarshamn. Alla inser att detta medför extra kostnader, och till detta skall läggas en avgift för färjan på 4 044 kr plus moms. Jag hoppas att näringsministern har kännedom om dessa förhållanden som råder för gotländska företagare. Fru talman! Detta är en utomordentligt viktig fråga för Gotland. Den är inte ny, men den är mer allvarlig just nu. Utredningar har avlöst varandra över tiden, men hittills har inte någon löst frågan på ett bra och tillfredsställande sätt. NUTEK fick i uppdrag att komma med förslag, och detta arbete utförde NUTEK på ett grannlaga sätt. Den utredningen har sedan följts upp med en lägesrapport hösten 1998, och den utredningen har jag här. Återigen vill jag säga att detta inte är någon partsinlaga, utan den är gjord med oväld och ger en rättvisande bild av hur situationen upplevs av företagare på Gotland. Som framgår av rapportens sammanfattning har transportfrågan en avgörande betydelse för framtidstro och utveckling så till den grad att när företagarna trodde att det skulle bli en lösning ökade deras investeringsvilja. Naturligtvis blir besvikelsen då större om det nu visar sig att vi åter befinner oss på ruta noll. Fru talman! Jag har faktiskt ingen anledning att tro på det senare efter att ha hört näringsministern i debatten om ökad tillväxt för en vecka sedan. Av de punkter som näringsministern läste upp fanns bl.a. Kommunikationspolitiken utvecklas, och fortsatta satsningar görs för att undanröja brister i det svenska transportsystemet. En särskild uppgörelse stärker den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Östersjösamarbetet och EU-samarbetet skall utvecklas. Fortsatta ansträngningar skall göras för att stödja näringslivet och idka handel med länderna runt Jag utgår från att detta inte är tomma ord utan innebär att det för Gotlands del skyndsamt kommer ett förslag som väl tillgodoser Gotlands behov av rationella och kostnadsneutrala transporter till och från Jag beklagar att det dröjer med förslaget. Det framgår av NUTEK:s rapport att företagarna på Gotland börjar bli otåliga. Det vore bra om näringsministern redan nu kunde redovisa vad som förväntas av det som uttrycks i sista meningen i fjärde stycket i svaret: "Vidare skulle utformningen av ett transportstöd i linje med det regionalpolitiska transportbidraget utvecklas." Det vore bra om det kom ett förtydligande av detta.
Fru talman! Förslaget från den utredning som Sjöfartsverket skall göra och som jag nämnde och som vi har uppehållit oss vid kommer att läggas fram i februari eller mars i år, och då tänker vi dra i gång detta på Näringsdepartementet. Att det har tagit lite tid beror på att vi den här gången vill ha en långsiktig lösning, en lösning som håller, som är effektiv och som också är konkurrenskraftig, och jag tror att det är bra att vi tar den tiden på oss.
Fru talman! Jag välkomnar att det kommer ett förslag i närtid. NUTEK lade fram sitt förslag för över ett år sedan. Dessvärre blev det så att säga någon backning. Jag har viss förståelse för att man granskar detta, eftersom det ju kan bli konstigheter. Man behöver ha ett regelverk kring detta. Men det är inte konstigt. Jag tycker t.ex. att det vore fel om man började frakta rundvirke till nolltaxa, men det är det ingen som förväntar sig, och det finns redan i dag sådana regler så att man skulle kunna hantera detta. Jag tycker att det var utmärkt att näringsministern förde fram att det skulle vara en långsiktig lösning. Jag kan berätta att jag för någon vecka sedan stod och talade med Jerry Martinger i bankhallen om just Gotlandstrafiken. Då sade Jerry Martinger: Vet du vad riksdagsmännen från Gotland talade om för hundra år sedan? Då kom vi på att det nog var Gotlandstrafiken som var på tapeten då också. Men jag hoppas att man inte kommer att stå och tala om samma sak om hundra år. Därför ser jag fram emot en långsiktig lösning. Jag fick emellertid inte något svar på det sista som jag frågade om, nämligen det som står i svaret: "Vidare skulle utformningen av ett transportstöd i linje med det regionalpolitiska transportbidraget utvecklas." Jag kan förstå att det är lite svårt, men jag läste detta med en viss farhåga.

Fru talman! Än en gång vill jag säga att denna utredning kommer att läggas på bordet. Och när det gäller de regionalpolitiska bedömningar som skall göras i samband med detta vill jag återkomma. Jag vill också säga att problemet med nolltaxa är att det inte finns något incitament för det, vare sig hos den som säljer transporten eller hos den som köper transporten.

Fru talman! Lars Hjertén har frågat mig vilka utbildningsinsatser regeringen planerar för att möta en kommande lärarbrist och brist på arbetskraft i övrigt. Som svar på den generella frågan om regeringens planerade åtgärder för att möta även annan brist på arbetskraft än när det gäller lärare vill jag hänvisa till det svar som utbildningsminister Thomas Östros gav den 26 januari 1999 med anledning av interpellation 1998/99:87 av Britt-Marie Danestig om bristen på naturvetare, tekniker och medicinare. I fortsättningen begränsar jag mitt svar till frågan om lärarförsörjningen till skolväsendet. Det ökade behovet av lärare är föranlett dels av ökade elevkullar som nu passerar genom skolans olika stadier, dels av stora pensionsavgångar i lärarkåren. Bristen på lärare varierar dock mellan olika lärarkategorier. Regeringen har i den senaste budgetpropositionen redovisat dimensioneringen av lärarutbildningen för skolans behov. Dimensioneringen bygger på prognoser gjorda av SCB i samarbete med Statens skolverk och Högskoleverket. I dessa tas också hänsyn till att lärare har en alternativ arbetsmarknad. Utifrån prognoserna sätts examensmål för olika lärarutbildningar. De enskilda högskolorna har i uppdrag att verka för att tillräckligt många lärare examineras, så att dessa mål uppnås. 1998 och 1999 beslutat om att högskolorna kraftigt skall öka examinationen av antalet grundskollärare med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärare. Ökningen är 30-40 % beroende på lärarkategori. Dimensioneringen av lärare för åren 1-7 behöver dock samtidigt minska om det inte skall uppstå överskott senare. Tyngdpunkten i antalet examina skall ligga inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Under de närmaste fem åren kommer enligt regeringens förslag drygt 25 000 nya lärare för grund och gymnasieskola att examineras, dvs. drygt det antal Lars Hjertén uppger som behov. Regeringen följer utvecklingen när det gäller tillgång och efterfrågan på lärare och uppdaterar vid behov beräkningarna för den långsiktiga utvecklingen. Antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningarna har ökat påtagligt under den senaste tioårsperioden. Svårigheter finns dock att rekrytera tillräckligt många studenter till lärarutbildningarna inom främst matematik, naturvetenskap och teknik. Det naturvetenskapliga basåret för personer som har högskolebehörighet men som saknar särskild behörighet till teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning har haft en positiv effekt på rekryteringen. 80 % att läsa naturvetenskap och teknik. En mycket stor del av dessa har glädjande nog fortsatt på lärarutbildningarna med inriktning mot just dessa ämnen. Det finns även möjligheter att vidareutbilda vissa av de lärare som redan finns i skolan. Lärare med smal kompetens, t.ex. ettämneslärare, kan då få ett större arbetsfält. Regeringen har bl.a. genom distansutbildning ökat utbudet av platser för vidareutbildning av lärare, främst med inriktning mot det naturvetenskapliga området. En del av de arbetslösa lärare som finns kan också genom vidareutbildning komma tillbaka till skolan. Regeringen har också i budgetpropositionen aviserat ett kompetensutvecklingsprogram på upp till 20 poäng i naturvetenskap, teknik och miljö för yrkesverksamma lärare. För att förhindra lärarbrist i landets skolor behövs insatser både för dimensionering och rekrytering till lärarutbildningarna och för att de studerande skall fullfölja sin utbildning. Det handlar också om att på olika sätt stimulera intresset för läraryrket. Många högskolor arbetar med att utforma lärarutbildningar för yrkesgrupper med lämplig utbildningsbakgrund, t.ex. arkitekter, ingenjörer, officerare och kulturarbetare, som är intresserade av att ägna sig åt undervisning. Kommunen som huvudman för skolan och arbetsgivare för lärarna har ett stort ansvar för att skolan skall vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Skolan, som är en av landets största arbetsplatser, har ett brett arbetsfält som bör kunna erbjuda många möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Det är angeläget att finna åtgärder för att möta de variationer som uppstår i fråga om behov av lärare. Lärarutbildningskommittén kommer enligt sina direktiv bl.a. att lägga förslag om dimensionering av lärarutbildningen och rekrytering till läraryrket i framtiden. Kommittén skall lämna sina förslag senast den 3 maj 1999. För att hitta åtgärder även på kortare sikt har Utbildningsdepartementet sedan i augusti 1998 diskuterat med Svenska Kommunförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Skolledarna om olika sätt att stimulera läraryrkets rekrytering och utveckling inom ramen för den s.k. avsiktsförklaringen, som nämnda parter undertecknat. Att öka möjligheterna till vidareutbildning och annan kompetensutveckling av lärare som ett led i lärarförsörjningen ingår i de diskussionerna. Arbetsgruppen räknar med att inom kort överlämna en rapport med förslag till en gemensam handlingsplan. Arbetet kommer förmodligen därefter att fortsätta i olika former.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation, som jag lämnade in för på dagen två månader sedan. Jag tar rent allmänt upp problemen med att vi samtidigt som det är hög arbetslöshet saknar utbildade personer till lediga platser som skall tillsättas. Det gäller t.ex. CNC-operatörer inom industrin. Där är det viktigt med en kvalificerad yrkesutbildning. I Sverige har vi dessutom en alltför liten andel personer som har högre längre högskoleutbildningar. Detta visar aktuell OECD-statistik. Till detta kommer att många läkare och civilingenjörer lämnar Sverige. En hel del tänker inte återvända, vilket ju är allvarligt. I dag fick jag uppgiften att i fjol lämnade 473 läkare Sverige - nästan ingen återvände. Det är ungefär hälften så många som de som förra året fick läkarlegitimation. Några yngre teknologer på Chalmers känner så stor oro inför den framtida svenska arbetsmarknaden att de har startat en debatt. De har inbjudit ett antal politiker och företagare till ett samtal om några veckor. Men nu skall vi diskutera skolan och lärarutbildningen. För svenska grundskollärare och gymnasielärare är arbetsmarknaden i Sverige den som är aktuell. Därför är det viktigt att vi i riksdagen fattar sådana beslut som gör att skolan är en bra arbetsplats och att läraryrket är ett attraktivt val för många ungdomar när de bestämmer sig för att satsa på ett visst yrke. En hel del tecken tyder dock på att så inte är fallet. Lärarnas Riksförbund har gjort en enkät som för ett tag sedan fanns refererad i Aftonbladet. Där säger en tredjedel av landets rektorer att de i dag inte kan garantera en fullgod undervisning på deras skola. Det finns en hel del exempel på liknande förhållanden. Detta gör att många lärare i dag är missnöjda med sin arbetssituation. En hel del skulle vilja lämna skolan om de hade alternativ. Det här är kanske det största hotet mot skolan. Det sägs egentligen ingenting i interpellationssvaret om detta. Det är faktiskt inte så att det är frid och fröjd i skolan överallt i dag. I stället finns det en djup oro i lärarleden. Befarad lärarbrist i framtiden kommer aldrig att bli verklig eftersom satsningarna nu är så massiva, säger statsrådet - det blir nog ingen lärarbrist eftersom man nu satsar på 25 000 nya lärarutbildningsplatser. Men faktum är att antalet nybörjarplatser och antalet antagna vid alla lärarutbildningar har varit mindre under de senaste åren som jag har statistik på Problemet är särskilt stort när det gäller ämnena matematik, naturvetenskap och teknik, som Ingegerd Wärnersson nämnde. Antalet behöriga sökande har i första hand varit mycket mindre än antalet nybörjarplatser. Även antalet antagna studerande är mindre än antalet nybörjarplatser. Lägger man till detta att alla inte kommer att fullfölja sin utbildning och att alla inte kommer att bli lärare är situationen förstås allvarlig. Skolministern hänvisar till olika åtgärder som skall råda bot på detta. Jag har faktiskt inget att erinra där, speciellt inte när det handlar om att som komplement rekrytera välutbildade akademiker från andra yrkesgrupper. Initiativ till detta togs av den tidigare borgerliga regeringen men en förutsättning är att den blivande läraren får en adekvat pedagogisk utbildning. Det är förstås omöjligt att ange det exakta behovet av lärare om tio år. Skolministern säger här, som jag tidigare nämnt, att drygt 25 000 nya lärare kommer att examineras; detta enligt regeringens förslag. Men då måste alla förhoppningar infrias. Jag har under de senaste dagarna studerat olika prognoser och har hittat olika siffror. 22 000-30 000 nya lärare krävs det för att täcka behovet från år 2004, säger man. Vad som kan göra statistiken särskilt osäker är att det blir avhopp från utbildningen och att lärarna när de är färdigutbildade väljer andra yrken. Som bekant står många äldre lärare i kö för att få ut sin pension tidigare än vid ordinarie pensionstid. Har regeringen förslag till ytterligare åtgärder om det visar sig att man inte klarar behovet av lärare om 5-10 år?
Fru talman! Jag är ledsen att det tog tid innan det kom ett svar. Min avsikt var - och har hela tiden varit - när det här interpellationssvaret flyttades fram att i dag kunna presentera det som den s.k. SLUR-gruppen har kommit fram till - en grupp med representanter från Kommunförbundet, lärarorganisationerna och Skolledarna. Jag hoppades in i det sista på det. Tyvärr kan jag i dag inte ge en redovisning. Det gäller ju nästa steg för att mer akut kunna möta den brist på lärare som finns ute på skolorna. Vår ambition och förhoppning är att man nu närmar sig ett slutligt avgörande, vilket verkar bli positivt, och att man skall komma fram till ett konkret resultat inom de närmaste veckorna. Jag tackar för det tålamod som Lars Hjertén har visat i frågan. Min avsikt var alltså att ge ett bättre svar och det är alltså därför som jag inte kommit tidigare med mitt svar. En oerhört viktig del när det gäller att få lärare till skolan och att få lärare att stanna tror jag är själva arbetsmiljön. Det är vi överens om. Den ena delen kan ligga i att vi skapar en miljö som också bidrar till en ständig kompetensutbildning för lärare. Det ligger i de avtal som i dag finns att Kommunförbundet skall ha ett ansvar för att lärarna skall få kompetensutbildning. Där kan vi också utläsa av statistiken att det är väldigt skiftande när det gäller om de verkligen får sådan eller inte. Det är viktigt att vara tydlig gentemot Kommunförbundet om att de fullföljer sin del av ansvaret. Den andra delen är den som jag tidigare nämnt här i kammaren i dag och som gäller skolledarrollen. Utbildningsinspektörernas rapport visade att skolledaren verkligen är viktig för den pedagogiska utvecklingen och också ett stöd för lärarna i deras pedagogiska utveckling. Därför kommer jag att satsa mycket kraft på att dels arbeta vidare med det som man i rapporten kommit fram till, dels tillsätta en skolledargrupp för att "plocka" fram en arbetssituation som är rimlig för skolledaren och där kraven från kommun och stat inte krockar utan där skolledarna får en rimlig arbetssituation för att vara pedagogiska ledare. Oavsett hur bra den enskilde läraren är behöver lärare ha en pedagogisk ledare som hjälper till att utveckla arbetet. Arbetsmiljön inom skolan är oerhört viktig. Vad som också är ett bekymmer är att antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningarna påtagligt ökat och kanske med inriktningen till matte och NO, men flera hoppar av. Det har gjorts enkätundersökningar varför. Det är olika skäl. Man har inte funnit utbildningen tillräckligt intressant, man har inte fått tillräckligt hög lön osv. Nu vet vi inte hur den nya lärarutbildningen kommer att se ut. Min förhoppning är att vi får en lärarutbildning som gör att vi får fler sökande med inriktningen till matte och NO. Men återigen till befintlig skola: Vi måste få en undervisning i grundskolan och gymnasiet som skapar intresse för dessa ämnen. I vår satsning på gymnasielärarna inom matte och NO i 20-poängsutbildning är avsikten att den också skall inriktas mot det didaktiska och metodutveckling så att man ger i dessa ämnen en god teoretisk kunskap men också en stimulerande och rolig kunskap som gör att de studerande vid gymnasiet känner att de själva vill bli lärare i dessa ämnen i framtiden.
Fru talman! Det är svårt att vara oenig med skolministern i de här frågorna. Jag delar i stort sett de åsikter som hon framför här. Jag tycker att det var positivt att hon talade om varför det hade dröjt så med svaret. Jag ser fram mot rapporten. Det är väldigt viktigt att skolan är en bra arbetsplats, att miljön är positiv för lärande och att det är ordning och reda i skolan, att ogiltig frånvaro beivras, att lärarna upplever att de har stöd från samhället även utanför skolans värld. Helt enkelt handlar det om att läraryrket återfår den status som den faktiskt hade tidigare. Dit hör också, något som skolministern var inne på, att man skall kunna växa inom sitt yrke. Det ligger i allas intresse att många gymnasister går vidare till högskola, till högre studier. En god hjälp på den vägen, särskilt för de ungdomar som kommer från studieovana hem, är om man redan i gymnasiet möter lärare med forskarutbildning. För detta krävs betydligt fler lektorstjänster. Jag skulle vilja höra lite synpunkter på detta att kunna växa inom sitt yrke. En väl fungerande skola är det bästa sättet att få många kvinnor och män att välja läraryrket och stanna kvar som lärare. Vi har för få män som väljer läraryrket i dag. Jag skulle vilja fråga om regeringen har några förslag till eller funderingar på hur läraryrket ska stärkas redan i dag genom att skolan erbjuder möjligheter till högre tjänster t.ex. för forskarutbildade lärare, som kan bli lektorer. Andra kanske vill utveckla sin lärarroll och avancera, inte genom att bli rektorer utan genom att bli ännu duktigare och mer välutbildade lärare. Jag tror att det skulle behövas för att stimulera lärarna i skolan. Har regeringen några synpunkter på hur man skall kunna få fler män att välja läraryrket?
Fru talman! Jag tänkte börja med att kommentera det Lars Hjertén sade om forskningen. Jag ser det också som oerhört viktigt att forskningen förs in i skolans vardag. Tidigare levde man nog i en isolerad värld. För många lärare var forskningen någonting som de ibland inte kunde identifiera sig med. De såg inte att den faktiskt var en del av deras egen värld. Jag vill stimulera till att forskningen redan kan börja med de små barnen. Vi kan i dag möta barn på förskolan som säger att de forskar när de håller på och undersöker och experimenterar. Det kan utvecklas. Jag ser mycket positivt på att man visar intresse för att tidigt komma in i skolan och delge de yngre eleverna, och även sedan när de växer upp, kunskap om forskning. Men det är viktigt att också lärarna själva blir aktiva. Det finns försöksverksamheter där lärare t.ex. har halva sin tjänst i skolan och forskar i den andra halvan. Jag ser mycket positivt på den verksamheten. I direktiven till LUK ligger att se över hur forskning kan möjliggöras för såväl lärare som för lektorstjänsterna. Jag tror inte att alla vill bli skolledare. Det är inte den enda vägen. Jag tror att det är oerhört viktigt för en lärare att själv växa med sin egen kunskap och få bekräftelse på vad man har gjort genom att man blir delaktig i forskningen. När det gäller att få ännu fler män till skolan har jag under min tid som minister fått olika förslag från olika håll - alltifrån att kvotera till att hitta på andra lösningar. Personligen är jag inte för att kvotera, utan jag anser att andemeningen i att man skall bli en bra lärare är att man för det första tycker om sina medmänniskor och för det andra tror på sitt yrke. Vi kan aldrig tvinga människor till att göra detta. I direktiven till LUK ligger också att fundera över hur vi kan göra det hela attraktivt för lärare. En möjlighet är att den framtida lärarutbildningen får en sådan utformning att den kan användas för att senare bli någonting annat. En av bristerna med dagens utbildningar är att lärarutbildningen är så pass smal att om man vill ge sig in på en annan profession krävs väldigt mycket av andra studier. Därför blir det intressant att se det förslag som LUK så småningom kommer fram till, om det öppnar för att man kan vara lärare under några år och sedan med utgångspunkt i den utbildningen bli något annat. Jag hoppas att LUK kommer med förslag som t.ex. stärker ledarskapsutbildningen. Den ger sådana egenskaper som man kan ha nytta av när man vill gå vidare. Det kan vara en väg för män. Under några år kan man jobba som lärare och sedan bli något annat. Samtidigt kan vi ta till vara människor med annan akademisk bakgrund i den nya lärarutbildningen. Med sin bakgrund kan de bygga på utan att de därmed behöver ge avkall på en gedigen pedagogisk kompetens. Återigen: Svaret kommer i LUK. Jag ser med spänning fram mot det.
Fru talman! Varken skolministern eller jag tror på kvotering i lärarutbildningen, och det är positivt. Det är viktigt att det finns manliga lärare även på de lägre stadierna. Barn är i dag mycket på daghem. På de lägre stadierna är det nästan bara kvinnliga lärare. Blir det så även i gymnasieskolan får man aldrig några manliga förebilder, särskilt om man inte har någon pappa hemma. Därför är det väldigt viktigt för barns uppväxtmiljö och fostran att det finns manliga lärare. Lärarbehovet är det svårt att säga något exakt om - jag var inne på i mitt första inlägg. Jag läste en rapport som Skolverket lade fram för lite drygt ett år sedan. Där anger man lärarbehovet vara lite högre än vad man trodde förut. Man har gått ned på ämnesgrupper och ämnen och tar den stora vuxenutbildningssatsningen till intäkt för att det behövs betydligt fler lärare än förut. Jag tänkte avsluta med en fråga som gäller lärarutbildningen. Inom vuxenutbildning finns bara en speciell lärarutbildning, folkskollärarutbildningen i Linköping. Den är väldigt liten. Många lärare t.ex. inom kunskapslyftet har elever i 35-40-årsåldern, men lärarna är utbildade för att lära tonåringar. Det kanske inte är så bra. Det kräver en helt annan pedagogik att undervisa en 14-åring än att undervisa en som är 40 år med en väldigt lång yrkeserfarenhet. Kommer regeringen att medverka till eller är skolministern positiv till att se på lite andra former av lärarutbildning som också tillgodoser vuxenutbildningspedagogiken? Det skulle också innebära att det blir färre avhopp från grundskolan och gymnasieskolan.
Fru talman! Det börjar snart låta som att LUK är det enda svar jag har att komma med. I direktiven till LUK ingår även att titta över en vuxenpedagogisk examen, alltså hur den kan få en annorlunda utformning och breddas och inte bara vara inriktad mot folkhögskolan som i dag. Vi har i dagarna lämnat ut möjlighet att söka 30 miljoner i olika projektpengar för kompetensutveckling för vuxenlärare. Sedan går jag tillbaks till att tala om hur man får in fler män och andra kompetenser. Jag har många gånger pratat om arbetslaget som oerhört viktigt. Det gäller alltifrån förskolan upp igenom grundskolan till gymnasiet. Jag ser också positivt på att vi i framtidens skola tar in andra människor än de traditionella lärarna. Om jag tar gymnasiet som exempel kan jag säga att lärare med pedagogisk kompetens givetvis skall vara en stomme, men jag ser positivt på att ha gästföreläsare. Jag tror att den inriktningen blir en stimulans. Befintliga gymnasielärare kan känna att de vill ha en bättre kontakt med högskolan. Det finns exempel på gymnasier där man har gästföreläsare t.ex. från högskolorna. Det finns exempel på gymnasier som under en termin i ett projektarbete har en civilingenjör eller civilekonom i ett arbetslag på skolan. Det är att frångå de traditionella inriktningarna, men jag tycker att det är en möjlighet. Jag ser samma möjlighet bland de yngre eleverna, där vi kan ha kulturarbetare i det pedagogiska laget. Stommen och basen - det är viktigt - är givetvis att merparten skall ha en pedagogisk utbildning. Men detta är ett sätt att få in fler män och att öppna skolan för andra. Det tycker jag är positivt.

Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. De problem som jag har tagit upp i min interpellation upplevs som mycket besvärliga för många av våra nysvenskar. Jag delar uppfattningen att myndigheters verksamhet i möjligaste mån skall renodlas. Det är naturligt att frågor om medborgarskap och uppehållstillstånd handläggs av Invandrarverket. För många som söker uppehållstillstånd innebär den nya ordningen längre resvägar med högre reskostnader och förlorad arbetsinkomst som följd. Detta upplevs naturligtvis som en försämrad service jämfört med tidigare, då ansökan kunde ske vid lokal polismyndighet. Jag kan nämna att 1997 fick ca 37 000 personer uppehållstillstånd i Sverige, varav 26 % var flyktingar och 52 % anhöriga. Resterande 22 % var gäststuderande och liknande. Det är tillfredsställande att den förenklingen har genomförts att man inte behöver inställa sig personligen vid ansökan om medborgarskap. Det gläder mig att man också inom Invandrarverket har uppmärksammat problemet med uppehållstillstånd och att man nu arbetar för att på olika sätt underlätta för de grupper som berörs. Jag hoppas naturligtvis att arbetet kommer att ske så snabbt som möjligt. Fru talman! Statsrådet säger i sitt svar att en avgift på 1 500 kr för en ansökan om svenskt medborgarskap kan vara kännbar men inte oskälig. Jag anser och vet att den innebär en alldeles för stor kostnad för många av de ca 40 000 som under ett år ansöker om medborgarskap. Därför hoppas jag att statsrådet delar min uppfattning att en sänkning av avgiften borde kunna ske. Jag är mån om att så många som möjligt skall kunna bli svenska medborgare när övriga villkor är uppfyllda. Omkring 4 000 människors ansökningar om svenskt medborgarskap avslås. För dem känns det naturligtvis extra jobbigt med en avgift på 1 500 kr. Fru talman! Så till frågan om transitvisum för nysvenskar utan svenskt medborgarskap. Det är bra att statsrådet delar min uppfattning att detta är ett ingrepp i människors möjligheter att fritt röra sig och att det blir dyrt för en familj som kanske fått möjlighet att hälsa på sina anhöriga. Enligt statsrådet är avgifterna för danskt transitvisum en fråga för danska myndigheter, och det betvivlar jag inte. Men detta faktum får enligt min mening inte innebära att vi från svensk sida inte kan arbeta för att förändra en situation som vi upplever som otillfredsställande, både vad gäller danska myndigheter och myndigheter i övriga EU-länder. Jag hoppas att statsrådet delar min uppfattning i frågan.
Fru talman! Jag tror att vi på alla punkter är överens. Vi har en fortlöpande dialog med Invandrarverket, som nu befinner sig i det formativa skedet att fastställa sin organisatoriska uppbyggnad och som har fått många nya uppgifter. Det finns olika krav som vi ställer på Invandrarverket. Det skall vara tillgänglighet och god service för allmänheten. Man skall arbeta effektivt och alla skall hålla sig inom skäliga kostnadsramar. När det gäller just hanteringen av uppehållstillstånd och medborgarskap har Invandrarverket redovisat ett antal olika tänkbara åtgärder som skulle leda till just bättre service och en effektivare resursanvändning, så det är på gång. I fråga om kostnaden för att få medborgarskap sitter just nu en utredning som arbetar med medborgarskapslagen. Den kommer att lämna sitt slutbetänkande i mars. Innan regeringen tar ställning till hur avgifterna skall vara konstruerade i framtiden bör vi avvakta utredningens förslag. Utredningen har nämligen arbetat också med denna fråga. När det slutligen gäller, fru talman, att påverka Danmark på olika sätt kan man göra det genom dialog. Jag tycker att även riksdagens ledamöter kan ha kontakt med sina kolleger i Danmark. Det skulle hjälpa.
Fru talman! Det känns bra med de svar som jag har fått av statsrådet.

Fru talman! Birgitta Sellén har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka kunskapen om den lokala kulturens betydelse som lokaliseringsfaktor för ungdomar och yngre familjer samt vilka åtgärder jag avser vidta för att utveckla utbudet och möjligheterna för ungdomar och yngre familjer i glesbygd att ta del av kultur. Birgitta Sellén har vidare frågat om jag är beredd att ytterligare öka den regionala kontrollen av hur kulturmedel används. Jag delar helt Birgitta Selléns synpunkter på den lokala och den regionala kulturens betydelse som lokaliseringsfaktor. En rik och stimulerande kulturmiljö och ett rikt kulturutbud är viktigt för en regions attraktivitet, både vad gäller näringslivsinvesteringar och enskilda personers val av bosättningsort. Jag håller även med Birgitta Sellén om att det är angeläget att stärka den yngre generationens delaktighet i den lokala och regionala kulturpolitiken och att öka deras möjligheter att ta del av kulturen. Av bl.a. dessa skäl har också i den nationella kulturpolitiken insatser för barn och unga mycket hög prioritet. Staten har t.ex. sedan flera år gjort särskilda satsningar på aktiviteter av det slag Birgitta Sellén kallar temporär eller "informell" kultur. Oftast sker dessa insatser via Statens kulturråd, bl.a. genom anslagen till fria teatergrupper eller arrangerande musikföreningar. Även bland regeringens nationella uppdrag inom kulturområdet finns ungdomskulturen representerad genom kulturskolan Rosteriet i Luleå. Andra exempel på åtgärder från statens sida är satsningen på länskonstnärer som bl.a. syftar till att sprida, stimulera och öka kunskapen om konst och kultur bland barn och ungdomar. I dag finns 23 länskonstnärstjänster runt om i hela landet inom områdena dans, bild, litteratur, musik och teater. Under året beräknas verksamheten utökas till totalt 27 tjänster. Bland Kulturrådets verksamhetsmål ingår att, bl.a. via bidragsgivningen till regionala kulturinstitutioner, utveckla verksamheter för barn och ungdomar i hela landet, inklusive i glesbygdsområden. Under år 1998 har Kulturrådet även fått regeringens uppdrag att fördela medel inom ramen för ett program för ökad kulturell tillgänglighet. Kulturrådet skall i och med detta fördela bidrag om totalt 30 miljoner kronor för att främst i stödområdena öka tillgängligheten till det gemensamma kulturutbudet för att stärka kulturell utveckling och infrastruktur. Som ett av resultaten av det arbete som under åren 1995-1998 bedrivits inom Regeringskansliet av arbetsgruppen Kultur i skolan har Kulturrådet i samverkan med Skolverket dessutom fått ett utökat ansvar att stärka och vidareutveckla arbetet med kultur i skolan på nationell nivå. I rapporten En strategi för kultur i skolan beskriver arbetsgruppen sitt arbete och även sina förslag till hur det fortsatta arbetet med kultur i skolan kan bedrivas. Även Riksantikvarieämbetet och de statliga kulturinstitutionerna har som mål att nå fler ungdomar, bl.a. i form av ett fördjupat samarbete med skolan. Ytterligare exempel på satsningar i den riktning Birgitta Sellén efterlyser är den verksamhet som bedrivs vid de helstatligt finansierade institutionerna Rikskonserter, Riksteatern och Riksutställningar, som prioriterar barn och ungdomar högt. Vidare har medlen för riktade, tidsbegränsade insatser vid de regionala kulturinstitutionerna som primärt syfte att stärka möjligheterna att nå nya publikgrupper, bl.a. barn och ungdomar. Inom ramen för de resurser som finns tillgängliga anser jag således att kulturinstitutionerna tar sitt ansvar. Självklart är det dock viktigt att följa utvecklingen och fortlöpande föra en diskussion om lämpliga insatser. När det gäller frågan om vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka kunskapen om den lokala kulturens betydelse som lokaliseringsfaktor vill jag nämna att Kulturdepartementet och Näringsdepartementet gemensamt har gett ut skriften Kultur för regional tillväxt. Avsikten med denna är att ge information om de möjligheter till regional utveckling och ökad välfärd som satsningar på just kulturområdet kan ge. Målgruppen för denna information är de regionala partnerskap som i vår till regeringen skall lämna förslag om regionala tillväxtavtal. När förslagen redovisas är det angeläget att studera kulturens roll i detta sammanhang och föra diskussionen vidare om kulturens betydelse som utvecklingsfaktor. Jag håller inte med om Birgitta Selléns påstående att kulturpolitiken skulle vara hårt centraliserad. Tvärtom, den statliga kulturpolitiken bygger i mycket hög grad på regionala och lokala initiativ. Det nationella kulturpolitiska målet om jämlik tillgång till kulturen förutsätter i själva verket en bred regional och lokal förankring. Det finns med andra ord ett avsevärt regionalt inflytande över de statliga kultursatsningarna. Birgitta Sellén för fram önskemål om att utöka de försök med ändrad fördelning av statliga medel till regionala kulturinstitutioner som pågår i Skåne, Kalmar och Gotlands län. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté, PARK-kommittén, med uppdrag att följa upp och utvärdera hela den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning mellan stat och kommun som riksdagen beslutat om. Kommittén skall redovisa sina överväganden och förslag senast den 1 oktober 2000. Denna kommitté bör få möjlighet att fullfölja sitt arbete innan vi överväger ytterligare förändringar av ansvarsfördelningen. Tills vidare bör därför, menar jag, de villkor som regeringen fastställt för försöksverksamheten gälla, bl.a. för att säkerställa att nationella kulturpolitiska mål och åtgärder beaktas.
Fru talman! Tack så mycket för det svar jag har fått. Det finns mycket positivt sagt i ministerns svar, som sammanfaller med mina synpunkter. Det märktes också på det svar som jag har fått. Mina frågor gäller främst ungdomar och deras möjligheter att ta del av ett brett kulturutbud. Med det menar jag dels deras möjligheter att ta del av kulturen, dels deras möjligheter att påverka utbudet. Det är viktigt att lyssna och att vara lyhörd för ungdomarnas intressen. Vi i vår generation får inte ta fram pekpinnen och anse att ungdomarnas sätt att uttrycka sig inom kulturens olika grenar är olämpliga. Jag vill att det skall tas fram ett ordentligt material om den nationella kulturpolitiken, något som är viktigt och känns angeläget för den yngre generationen. Jag anser att ungdomarna skall vara med om att utforma det materialet. Om ungdomarna får komma med förslag, känna att de är delaktiga i besluten och att deras åsikter respekteras, ökar med all säkerhet deras intresse för demokrati. Vi skriker väl alla i dag efter att ungdomarna skall vara delaktiga i demokratifrågor. Minister Ulvskog pekar i sitt svar på en arbetsgrupp vars arbete lett till att Kulturrådet i samverkan med Skolverket har fått i uppdrag att utveckla Kultur i skolan. Det låter väldigt fint. Mina frågor blir som en följd av vad jag inledningsvis har sagt: Vilken ålder har de som sitter med i den arbetsgruppen? Finns det med ungdomar som gillar t.ex. den musik som spelades i Popstad Sundsvall i helgen eller som fick priser vid Grammisgalan i går kväll? Också Rikskonserter, Riksteatern och Riksutställningar skall prioritera barn. Jättebra! Men vilka får vara med om att tycka till? Det är samma fråga som beträffande Skolverket och Kulturrådet. När det gäller sådant som riktas till barn och ungdomar är det oerhört viktigt att de själva får medverka till utbudet. Ministern påpekade att det finns länskonsulenttjänster. De är för närvarande 23 och skall bli 27. Jag har fått information om att de är spridda på 19 platser. Det innebär att det blir dubbleringar i några län. I svaret gavs beskedet att den här kultursatsningen skulle inkludera även glesbygd. Jag tycker att det är viktigt att se till att hela Sverige verkligen får del av det fantastiska som länskonsulenttjänsterna kan leda till, även om jag tycker att det är lite torftigt att länskonsulenterna skall klara fem stora och breda områden. Men det är ändock en början. Minister Ulvskog säger i sitt svar också: "En rik och stimulerande kulturmiljö och ett rikt kulturutbud är viktigt för en regions attraktivitet, både vad gäller näringslivsinvesteringar och enskilda personers val av bosättningsort." Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är helt i linje med hur jag ser på förhållandena i det verkliga livet. Om jag som medborgare får växa upp i en miljö som jag upplever som positiv och där man lyssnar till behoven från olika åldrar i samhället, är sannolikheten stor för att jag gärna bor kvar i den miljön även om jag skaffar familj eller att jag väljer att flytta tillbaka efter avslutade studier. Det är god regionalpolitik att skapa en fin uppväxtmiljö. Ministern vände sig mot att jag anser att kulturpolitiken skulle vara hårt centraliserad. Jag vill förtydliga det med en hänvisning till den motionsflod som strömmar in under allmänna motionstiden. Inte minst vill länsteatrarna ha en rättvisare fördelning.
Fru talman! Jag tror att Birgitta Sellén och jag är ganska överens om att vi alla på ett eller annat sätt skall ha del av den nationella och nationellt finansierade kultur som vi alla är med om att betala för, oberoende av om vi bor i inlandet, i ett skogslän eller i en stor stad, t.ex. i huvudstaden. I det avseendet finner jag att vi har en stark samsyn. Men allt kan naturligtvis bli bättre. När det gäller länskonstnärerna vill jag säga att vi inte vill tvinga på regioner något som staten har hittat på och att länskonstnärssystemet därför är så inrättat att det statliga stödet går till de regioner som själva önskar ha länskonstnärer och som således är beredda att betala en del av kostnaderna själva. I några län är intresset så starkt att man har två länskonstnärer, men för olika konstarter. Det har naturligtvis med betalningsförmågan att göra, även om jag vill hävda att det nog också har samband med kulturintresset. De 23 länskonstnärerna är fördelade på 19 län. Det har att göra med att staten inte styr på ett sätt som tar ifrån regionerna eget ansvar och eget inflytande. När det sedan gäller ungdomars inflytande gäller det i det politiska livet över huvud taget att det finns mycket mer att göra. Vi kan titta på hela styrelserepresentationen inom den sektor som riksdag och regering sysslar med, på genomsnittsåldern i utredningar osv. Samma problem finns även inom kulturområdet, även om vi arbetar intensivt med att försöka lösa detta representativitetsproblem.
Fru talman! Det gläder mig att ministern är beredd att se över åldersstrukturen. Jag ser att det då i framtiden verkligen finns hopp för våra ungdomar. Ministern säger i sitt svar också att regeringen inte vill styra regionerna. Det var en av de frågor som jag inte hann ta upp inledningsvis. Vad gäller medel till de regionala kulturinstitutionerna i våra storlän kan jag till viss del acceptera ministerns förklaring att försöksverksamheten skall utvärderas innan regeländringar genomförs. Men samtidigt känner jag svaret lite grann som en undanflykt. Kulturpengarna är i dag väldigt hårt styrda ute i regionerna. De som jobbar ute i de nya regionerna upplever ungefär att de är en transportsträcka för statens penger. Min fråga blir: Varför är man där så hårt styrd, medan de som hanterar de näringspolitiska pengarna har fått en frihet att prioritera och stimulera verksamheten på ett helt annorlunda sätt? Den frågan skulle kanske egentligen ha ställts till statsrådet Mona Sahlin, men jag hoppas att minister Ulvskog kan svara på den. Jag är också lite intresserad av spridningen av kulturpengarna. Hur kan det komma sig att man lyckas så väldigt bra där man har fått regionala pengar att jobba med? Jag tänker t.ex. på Fucking Åmål, som har blivit så populär. Det talar för att man verkligen kan få till stånd en bra produktion, om man får tillgång till pengar ute i regionerna.
Fru talman! Just filmområdet är något som vi har engagerat oss i. Det som vi har gjort från statens sida är bl.a. att ge de regionala filmpoolerna en legitimitet och egna pengar. Sedan vi införde det särskilda stödet till de regionala filmpoolerna har Film i Väst inte fått särskilt mycket pengar av de statliga medlen. Det har också blivit väldigt många fler filmpooler i dag. Jag tror att antalet är uppe i 16, och det kommer hela tiden till nya. Jag tycker att detta är ett bra exempel på att kulturen kan spela en roll för den regionala utvecklingen och för vår gemensamma tillväxt. Vi kommer att fortsätta att arbeta på det viset, och vi tycker att Fucking Åmål på något vis hänger lite samman också med den nationella kulturpolitikens ambitioner. När det gäller länspengarna, de regionala försöken, finns det även ute i regionerna delade meningar om hur dessa pengar bör fördelas. Skall det ske på samma sätt som i dag, eller skall man på kulturinstitutionerna mera få hantera sin egen påse? Det är något som kommer att finnas med i den utvärdering som vi så småningom gör.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att det kommer att finnas med större möjligheter för kulturen att få använda sina pengar mera fritt ute i regionerna när utredningen kommer. Tyvärr dröjer det ganska länge tills den här utredningen läggs på bordet - till i oktober år 2000, om jag inte missminner mig. Det är naturligtvis en lång väntetid för många av de här regionerna, inte minst med tanke på fördelningen. Av budgetpropositionen framgår att det finns regioner runtom i landet som har väldigt lite satsningar, exempelvis Älvsborg och Skaraborg, för att peka på några. Jag kan tänka mig att man visserligen försvarar sig med exemplet Göteborg. Jag ser inte det som en förklaring. Det måste finnas jämnt fördelat i de olika länen och regionerna, så att det finns möjligheter att ta det som passar bra. Det är då lättare att få ett bra utbud som passar de människor som bor i den regionen eller det länet.
Fru talman! Det finns säkert mer att göra när det gäller att fördela kulturpengar mer rättvist. En viktig sak just nu, eftersom vi skall ta fram regionala tillväxtavtal, är att regionerna själva demonstrerar och gärna manifesterar sitt intresse för att satsa på kulturen. De skall visa att de själva är beredda att avstå medel för detta. Det utgör en god grund för att få del av de statliga kulturmedlen.

Fru talman! Marie Engström har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att sjuklöneperioden inte skall vara en faktor som hämmar tillväxten i de mindre företagen och vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att de mindre företagens situation i tillräckligt hög grad kommer att beaktas i de nu pågående samtalen mellan företrädare för Näringsdepartementet och företrädare för näringslivet. Sjuklönesystemet infördes 1992 bl.a. för att stimulera arbetsgivare till förebyggande arbetsmiljöinsatser liksom tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder. Det medförde också ett effektivare sätt att administrera den korta sjukfrånvaron. I syfte att skydda små företag mot oväntat höga kostnader för sjuklön infördes i sjuklönelagen en möjlighet för sådana företag att försäkra sig. Med små företag avses numera enligt sjuklönelagen arbetsgivare med beräknade lönekostnader på högst 130 basbelopp per år, vilket motsvarar ungefär 23 helårsanställda. Riksförsäkringsverket har i oktober 1998 fastställt avgiften för i år avseende försäkringen mot kostnader för sjuklön till 1,4 % av de beräknade sammanlagda lönekostnaderna. Det innebär att avgiften sänks med Jag vill erinra om det program med konkreta åtgärder för att underlätta och förenkla för småföretagen som regeringen presenterade i slutet av förra året. Programmet skall ses som ett första steg mot förstärkta insatser för regelförenkling och för att stimulera människor - kvinnor och män - till att starta och driva företag och framför allt att våga växa som företagare. Den grupp av företagsledare som näringsministern nu, under en begränsad tid, för samtal med handlar om storföretagens drivande av företag i Sverige och inte allmänt om företagens tillväxt. I det program jag nyss nämnde presenterade regeringen bl.a. nya former för kontakter mellan Näringsdepartementet och de små företagen. Vi kommer att knyta till oss en referensgrupp med representanter för små och växande företag. Den gruppen kommer att kallas för Nybyggarna. De kommer kontinuerligt att vara med som diskussionsparter i arbetet med att underlätta företagens tillväxt. Referensgruppen får i det arbetet framföra vilka åtgärder som de tycker är viktiga att vidta och t.ex. ta ställning till sjuklöneperiodens utformning.
Fru talman! Jag får tacka för svaret på min interpellation. Jag konstaterar att det inte är första gången som sjuklönerna och sjuklöneperioden diskuteras i kammaren. För sju år sedan infördes sjuklöneperioden för första gången. År 1997 förlängdes den till 28 dagar, och den blev då föremål för många diskussioner. Det blev högljudda protester från både fackföreningssidan och företagarsidan - stora såväl som små företag. Nu har det blivit en återgång till 14 dagars sjuklöneperiod. Men vi vänsterpartister, och många med oss, upplever att problemen inte är över för det. Det gäller framför allt de mindre företagen. De säger själva att just sjuklöneperioden gör att de tvekar innan de vill anställa en ny medarbetare. Det är fråga om en betungande kostnad, och det har en betydelse för verksamheten som sådan om en medarbetare är borta. En medarbetare har relativt sett större betydelse i ett mindre företag än i ett större företag. Det är kanske inte så svårt att förstå problemet. Precis som statsrådet Mona Sahlin säger finns det möjlighet för företagen i dag att försäkra sig hos Försäkringskassan. Det finns också möjlighet att få en extra högriskförsäkring om det finns anställda med återkommande sjukdomsperioder. Det är väl sörjt för dem. Men detta är förmodligen inte tillräckligt, eftersom många av de små företagarna upprepade gånger har sagt att systemet måste ses över. Det är också viktigt att komma ihåg att sjuklöneperioden som sådan kan leda till utestängningseffekter på arbetsmarknaden. Det finns trots allt grupper som har t.ex. kroniska besvär som gör att de får en ovanligt hög sjukfrånvaro. På en redan tuff arbetsmarknad blir det naturligtvis en tuff situation. Vänsterpartiet har inte bara i år utan även tidigare motionerat i frågan och kommit med konkreta förslag när det gäller sjuklöneperioden. T.ex. skall företag med högst tio anställda undantas från kravet att betala sjuklön. Kan Mona Sahlin ta med sig våra förslag i de samtal med mindre företag som skall ske enligt interpellationssvaret? Det är fråga om att utveckla tankegångarna att befria de mindre företagen. Det vore en bra framkomlig väg. Kan Mona Sahlin tänka sig att eventuellt diskutera att hjälpa företagen att bygga vidare på den försäkring som finns i dag i fråga om sjukfrånvaro?
Fru talman! Jag har blandat mig i interpellationsdebatten eftersom interpellanten har lyft fram en av de många regler som är oerhört betungande för de mindre företagen. Den samlade regelmassan är en tung ryggsäck. Reglerna är formade efter de stora företagens villkor. Näringsklimatet, särskilt för de små företagen i Sverige, har varit väldigt dåligt. Detta har diskuterats oupphörligt i denna kammare alltsedan den socialdemokratiska regeringen tog vid 1994 och slutade upp med allt avregleringsarbete och lade ned Avregleringsdelegationen. Nu har EU krävt av Sverige att Sverige skall presentera avregleringsförslag med inriktning på de mindre företagen. Jag välkomnar de förslag som regeringen lade fram i december. Men samtidigt konstaterar jag att Småföretagsdelegationen har lagt fram 71 förslag, varav de flesta inte är realiserade. Just inom det område som interpellanten har lyft fram finns ett förslag från Småföretagsdelegationen som lades fram i december 1997. Det förslaget handlar om att klargöra arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. På det området är det särskilt de mindre företagen som har svårigheter, dels med kompetensen, dels med att klara kostnaderna för rehabiliteringsansvaret. Därför är mina frågor till statsrådet: När kommer det ett konkret förslag från regeringen baserat på det mer än ett år gamla förslaget från Småföretagsdelegationen? De övriga 26 förslagen som är lika gamla, avser regeringen att komma med konkreta förslag även på de områdena? Och så har vi resten, som presenterades senare. Det finns alltså en massa förslag, konkreta förslag, som rätt lätt skulle kunna realiseras. Vad har regeringen för konkreta planer på att realisera Småföretagsdelegationens olika förslag?
Fru talman! Först och främst är det glädjande att konstatera den enighet i beskrivningen av situationen ute i näringslivet som i dag finns. Det är verkligen så att väldigt mycket av arbetet har varit inriktat på de stora företagen. De har i många avseenden fått stå modell för mycket av hur lagstiftning och regelverk har sett ut. Nu pågår det en väldig förändring av detta som handlar om både en attitydfråga och förstås också om att realisera förändringar i praktiken. Jag har också sagt tidigare att om den enhet för regelförenkling som nu är inrättad i Regeringskansliet, där alla förslag måste passera och där alla förslag måste granskas utifrån hur de slår för det stora respektive det lilla företaget, hade funnits när förslaget om sjuklönen diskuterades, så tror jag inte att förslaget hade sett ut som det sedan kom att göra. Det är väl en tydlig deklaration från min sida. Nu är det så här att vi verkligen prioriterar att ta oss an Småföretagsdelegationens olika förslag. Vi började med regelförenklingarna, organisationsförändringarna av detta och kraven på myndigheterna i regleringsbrev och annat, dvs. det som lämnades i december förra året, och det är ungefär en tredjedel av Småföretagsdelegationens förslag som därmed nu antingen har realiserats eller har getts ut i form av konkreta uppdrag till myndigheterna. Den andra sidan som vi nu tittar på, där vi delvis kommer att lämna besked i vårpropositionen, handlar om skattesidan. Den tredje sidan handlar om de övriga förslagen som finns i delegationen. Så detta arbete kommer att bockas av undan för undan under det här året. Det är inte säkert att alla förslag kommer att konkretiseras, men den stora majoriteten kommer att konkretiseras. Det här handlar ju också om att prioritera, dvs. att se vad som är viktigast att göra och i vilken ordning, och för att få de små företagens egen syn på detta kommer denna referensgrupp att bildas. Det var också ett förslag från Småföretagsdelegationen att en sådan skulle inrättas. Jag är alltså övertygad om att det Marie Engström frågade om kommer att tas upp i referensgruppen, bl.a. hur man ser på försäkringsfrågorna. Till Karin Falkmer kan jag alltså säga att stora delar redan är klara och att om andra delar kommer ställningstaganden i vårpropositionen. För övrigt är det ett långt och ihärdigt arbete innan samtliga onödiga krångelfaktorer för de små företagen är borta i det här landet, men det är mitt huvudansvar, och jag tar det på stort allvar nu.
Fru talman! Upprinnelsen till att jag skrev den här interpellationen till statsrådet Mona Sahlin var att jag läste en intervju där just Mona Sahlin tog upp den här problematiken att man kanske inte tidigare tillräckligt mycket har uppmärksammat skillnaden mellan små och stora företag när det gäller regelverk, skatter och andra saker. Jag ser på sjuklöneperioden som en sådan sak. Av svaret jag fick av Mona Sahlin nu att döma tror jag att vi har en viss samsyn om detta. Mona Sahlin sade att det i stort sett är de stora företagen som har fått stå modell för utformning av regler och annat för företagande. Det är viktigt att man har kommit dithän. Men jag vill än en gång poängtera att vi från Vänsterpartiets sida faktiskt har tagit upp problematiken kring företagande just från den utgångspunkten, små och stora företag, och jag tror att man kan göra det i många sammanhang. Precis som Mona Sahlin sade: Hade man gjort det och haft det synsättet tidigare så kanske inte sjuklöneperioden hade varit utformad som den är i dag för de mindre företagen. Jag fick också nu svar från Mona Sahlin att man i den här företagargruppen kommer att se över just försäkringssidan när det gäller sjuklönen. Men jag vill återigen fråga om Mona Sahlin tycker att det finns anledning att se över det konkreta förslag för småföretagarna som jag redogjorde för förut och som vi har lyft fram flera gånger här i kammaren, dvs. att helt befria små företag från bördan att betala sjuklön. Jag tror att det är viktigt att vi också kan komma till klarhet när det gäller den frågan.
Fru talman! Jag instämmer till fullo med statsrådets inställning att det just är attityderna i Sverige som måste förändras. Det är ju i hög grad detta som har skapat den situation för de mindre företagen som råder. Samtidigt är jag lite grand fundersam. Vänliga ord om de mindre företagen har vi hört många från den socialdemokratiska sidan under alla de här åren som hela avregleringsarbetet har legat stilla.

Småföretagsdelegationens förslag är en bra början. Låt oss nu se till att konkretisera dessa förslag så snart som möjligt. Det är oerhört viktigt för de mindre företagens inställning och deras framtidstro att regeringen nu levererar rejäla förenklingsförslag så att det inte nu återigen blir vackra ord och ingenting som händer. Kan statsrådet nu lova de mindre företagen i Sverige att det avregleringsarbete som avbröts 1994 äntligen kommer i gång med full kraft så att företagarna märker någonting?
Fru talman! Låt mig börja med Karin Falkmer. Jag köper ju inte fullt ut den historieskrivning som hon gav här i talarstolen. Fullt så enkelt är det inte att före 1994 var det superenkelt att vara småföretagare och efter 1994 blev det jättekrångligt. Det är nog så att samtliga partier och samtliga regeringar under ganska lång tid tillbaka har brustit i synen på de små företagens villkor. Annars skulle det ha hänt väldigt mycket mer mellan 1991 och 1994 än vad det faktiskt gjorde. Men jag har verkligen inte avsett att bara komma med "vänliga ord" som det uttrycktes, utan har redan i handling visat ett antal genomförda förslag och förändringar inom regeringskansli och myndigheter, och jag är fullt på det klara med att det måste till handling och att inget annat kommer att accepteras. Och jag kommer att betrakta det som ett misslyckande om inte jag efter den här mandatperioden har varit med och åstadkommit förändringar också i realiteten. Redan nu är det ju de facto så att det man kallar stora företag som det talas så mycket om - och de är viktiga för Sverige - under de två senaste åren har tappat drygt 20 000 jobb i sysselsättning, medan de små företagen under samma tidsperiod har bidragit med 130 000 nya jobb. Framtiden för Sverige avgörs alltså på alla möjliga sätt av hur förhållandena för de små företagen är. När det sedan gäller Marie Engströms konkreta frågeställning är det lätt för mig att säga: Låt oss titta på det. Men jag vill också säga att problemet med att sätta upp gränser - det tror jag att Marie Engström är medveten om också - vid t.ex. tio anställda, är att det gäller att veta om man därmed också har satt en tillväxthämmande gräns som gör att det blir väldigt svårt att anställa den elfte i stället. Det hör till den frågeställning som referensgruppen skall ta tag i med förtur. Kan man ha sådana här gränser, och är de bra eller dåliga, eller skall man hitta mer generella regler som underlättar varje anställning för sig och inte säga en gräns vid tio anställda? Men vi tittar på frågeställningen, så mycket kan jag säga.
Fru talman! Visst är vi medvetna om att det finns en gränsproblematik i det här förslaget. Vi är mycket öppna för att lösa det problemet. Det kan finnas olika avtrappningssystem och annat. Jag tror inte att man skall kasta förslaget i papperskorgen bara därför att det finns problem med gränsdragning som på något sätt skulle kunna verka tillväxthämmande. Jag tror att man skall se förslaget som en helhet. I det avseendet är det ett tillväxtfrämjande förslag. Det är det som är det viktiga. Jag tror att det vore en framkomlig väg om man kunde hitta en bra lösning på detta. Vi bistår gärna med idéer och förslag i sammanhanget. Det vill jag att statsrådet tar med sig. Jag vill kommentera en mening i det svar jag fick från Mona Sahlin. Hon talar om en referensgrupp som skulle knyta till sig representanter för små och växande företag. Jag hoppas att den här diskussionen och våra förslag kan leda till att det blir representanter för små växande företag. Vi tar bort det lilla ordet, och då är det kanske det vi kan se i framtiden om vi kan komma till rätta med det problem vi har med sjuklöneperioden.

Fru talman! Marianne Andersson har med anledning av den negativa befolkningsutvecklingen i vissa delar av Sverige frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att skapa bättre samordning mellan olika aktörer och myndigheter inom turismen och om jag är beredd att vidta åtgärder så att det blir lättare att sätta upp vägskyltar om lokala evenemang och sevärdheter. Vidare har Marianne Andersson frågat om jag är beredd att se över lagstiftningen så att denna blir mer flexibel för mindre näringsidkare, vilka åtgärder jag vill vidta för att underlätta och stimulera mångsyssleri samt slutligen om jag avser att ta initiativ till lagändring så att arbetslöshetsförsäkringen utformas på ett sådant sätt att deltidsanställda inte missgynnas. Turismen är en av de snabbast växande näringarna i världen. I Sverige är turistnäringen större än basnäringarna jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske tillsammans. För att förbättra samordningen av olika statliga insatser som kan medverka till att stärka turistnäringens utveckling inrättades Turistdelegationen 1995. Den skall också utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och näringen och har huvudansvaret för att följa utvecklingen inom turistnäringen och svara för kunskapsutvecklingen. Det arbete med regionala tillväxtavtal som för närvarande pågår runtom i landet syftar till att på ett bättre sätt ta till vara varje regions specifika förutsättningar för tillväxt. Regeringens övergripande mål med tillväxtavtalen är att de skall tjäna som ett instrument för samordning av statliga resurser och aktörer kring åtgärder som av respektive region bedöms som särskilt angelägna för att skapa tillväxt och nya jobb. Turistsektorn är i detta sammanhang ett mycket väsentligt område som av flera regioner ses som en viktig källa till nya arbetstillfällen. Turistdelegationen deltar i detta arbete. I slutet av 1998 presenterade regeringen ett program med konkreta åtgärder för att underlätta och förenkla för småföretag. Programmet omfattade åtgärder för att bl.a. förbättra förutsättningarna för effektivare konsekvensanalyser av hur reglerna slår mot små företag hos myndigheter, i utredningsväsendet och inom Regeringskansliet. Dessa åtgärder är avsedda att bättre anpassa den framtida lagstiftningen till de mindre företagens villkor. En särskild grupp har tillskapats inom Regeringskansliet, kallad Simplex, med ansvar för regelförenkling. Beträffande Marianne Anderssons fråga om vägskyltar kan jag meddela att Vägverket har tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att se över hanteringen av märken för vägvisning. Syftet med gruppens arbete är att tillsammans med berörda intressenter, bl.a. turistnäringen, finna en samsyn vad gäller kriterier för uppsättande av märken för vägvisning. Turistdelegationen och Skånes turistråd ingår i denna arbetsgrupp. Angående frågan om arbetslöshetsförsäkringen delar jag inte Marianne Anderssons uppfattning. Det finns i dag 120 000 personer som får arbetslöshetsersättning vid sidan av ett deltidsarbete. Denna höga siffra visar att deltidsarbetslösa inte missgynnas av dagens arbetslöshetsregler. Problemet är i stället att arbetet organiseras så att stora skillnader uppstår mellan vad arbetsgivarna erbjuder och hur arbetstagarna faktiskt önskar arbeta. Regeringen har tillsatt en utredning som skall beskriva och analysera hur förekomsten av deltidsarbeten och tillfälliga arbeten har utvecklats på senare tid och bedöma hur förekomsten av dessa anställningsformer kan tänkas utvecklas under de närmaste åren. Som framgått av min redovisning görs betydande insatser från både regeringen och regionala organ för att vända den negativa befolkningsutvecklingen. I fortsättningen kommer en ökad anpassning av tillväxtpolitiken att ske till de regionala förutsättningarna. Jag förutsätter att man regionalt då uppmärksammar turistnäringens betydelse och i sina bedömningar ger näringen den uppmärksamhet som den verkligen förtjänar.

Fru talman! Till att börja med vill jag säga att jag instämmer i den analys och det tänkande som Marianne Andersson här ger uttryck för. Det är sant att turismen är en av de snabbast växande näringarna i världen. Men det är också sant att detta inte fullt ut gäller för vårt eget land. Det är därför som jag med stort intresse försöker att tränga in i dessa frågeställningar. Sverige har en tillväxtpotential när det gäller turism som en näring som det är upp till oss själva att utnyttja. Jag erkänner gärna att vi lite till mans har sett styvmoderligt på turismen och inte som en del i en tillväxtstrategi, vilket vi nu bör göra. Jag har under den senaste tiden träffat alla de olika aktörer som finns inom turistområdet just för att försöka hitta fram till den strategi som Marianne Andersson efterlyser. Det som krävs är en samsyn i ord mellan de olika aktörerna och när det gäller hur man fördelar insatserna. Det är både staten och näringen själv som gemensamt måste bidra och också hitta formerna för hur detta skall ske. Jag tar till mig Marianne Anderssons synpunkter om behovet av att formulera denna strategi och har som ambition att göra detta nu under våren utan att för den skull kasta om hela sättet att arbeta, för det skulle inte turistnäringen i sig tjäna på. Det handlar i stället om att formulera strategin och hitta en annan form för hur staten och näringen gemensamt ansvarar för hur man bygger upp den organisation som behövs och för de resurser som måste till för marknadsföringen av Sverige. Någon uttryckte det så att Sverige är en av de bäst bevarade turisthemligheterna i världen, och det är den som det nu gäller att bryta.

Fru talman! Dessbättre är det inte regeringen som skall bestämma om skyltar och hur de skall se ut, utan det är Vägverket. Däremot måste jag bli Marianne Andersson svaret skyldig när det gäller frågan om när arbetsgruppen skall vara färdig. Det vet inte jag, men jag skall ta reda på det. Men jag har noga förhört mig om att det verkligen är de minsta företagarnas bekymmer - precis som Marianne Andersson beskrev - som är utgångspunkten för arbetsgruppens arbete.

Fru talman! Birgitta Carlsson har ställt sju frågor till mig om kvinnors företagande. Birgitta Carlsson tar först upp frågan om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra villkoren för kvinnors företagande. Regeringen presenterade i slutet av 1998 ett program med konkreta åtgärder för att underlätta och förenkla för småföretag. Programmet skall ses som ett första steg mot förstärkta insatser för regelförenkling och för att stimulera såväl kvinnor som män till att starta och driva företag och framför allt att våga växa som företagare. Den andra frågan Birgitta Carlsson ställer är vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka den kooperativa rådgivningen. Det statliga anslaget till information och rådgivning har tredubblats de senaste åren. Regeringen har i samverkan med bl.a. nykooperationen tagit initiativ till en stor informationssatsning om den kooperativa företagsformen. Regeringen har uppdragit åt NUTEK att stärka kompetensutbildningen för medarbetarna i LKU, dvs. den lokala kooperativa organisationen, för att möta den ökade efterfrågan av rådgivningstjänster. I arbetet med tillväxtavtalen har regeringen pekat ut nykooperationen som en viktig aktör i partnerskapen i länen. Birgitta Carlsson frågar för det tredje vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka de kvinnliga affärsrådgivarna som finns i flera kommuner. NU TEK har under 1998 fortsatt att finansiera och utveckla arbetet med affärsrådgivare för kvinnor. I hela landet finns i dag ca 100 sådana. Verksamheten har varit framgångsrik, och jag uppmanar verkligen kommunerna att fortsätta eller påbörja denna form av näringslivsutveckling. Den fjärde frågan Birgitta Carlsson ställer är på vilket sätt jag kommer att arbeta för att ALMI Företagspartner tydligare skall stärka och utveckla kvinnors företagande. De flesta ALMI-bolag har i dag en särskild person med ansvar för kvinnors företagande. De samarbetar med andra instanser som arbetar inom samma område, som kommuner, länsstyrelser, resurscentrum för kvinnor, lokala kooperativa utvecklingscentrum, nyföretagarcentrum m.fl. ALMI har också sedan flera år tillbaka riktade insatser och specifika projekt för att stödja, utveckla och synliggöra kvinnors företagande. Sedan ett par år tillbaka finns dessutom ett kompetenscentrum för kvinnors företagande, som är placerat hos ALMI Företagspartner i Sörmland. Birgitta Carlsson femte fråga avser lån till kvinnors företagande. Företagarlånen till kvinnor, som ges till alla företagsformer, inklusive kooperativa företag, är ett värdefullt instrument i arbetet med att öka antalet kvinnliga företagare. Nära 379 miljoner kronor lånas ut till över 5 000 företag. Tidigare uppföljningar har visat att varje lån genererar två arbetstillfällen, vilket skulle betyda drygt 10 000 nya jobb. Under 1999 finns det resurser för ytterligare utvärdering och uppföljning av företagarlånet till kvinnor. NUTEK, tillsammans med Föreningssparbanken, bedriver ett pilotprojekt i syfte att analysera och utveckla metoder för bedömning och förhållningssätt till kvinnliga företagares affärsidéer och skall utarbeta ett utbildningsmaterial som skall spridas till andra intresserade banker. För det sjätte har Birgitta Carlsson frågat om jag är beredd att permanenta kvinnliga resurscentrum på länsnivå. Att stimulera kvinnors företagande och tillvarata kvinnors resurser i den lokala och regionala utvecklingen kan ske på många olika sätt. Regionala resurscentrum för kvinnor är en god resurs i arbetet på länsnivå, men varje region måste bedöma hur arbetet bäst skall bedrivas för att passa de förhållanden som råder där. Birgitta Carlsson frågar slutligen om jag är beredd att ompröva regeringens ställningstagande att avveckla det nationella resurscentrumet. Regeringen har ännu inte tagit ställning till om projektet Nationellt resurscentrum för kvinnor skall avslutas när den nuvarande projekttiden är slut efter 1999. Beslutet kommer inte att tas förrän NUTEK i slutet av mars har avrapporterat sitt uppdrag om vilka åtgärder som bör vidtas för att stimulera jämställhetsarbete och insatser för kvinnors företagande på regional och lokal nivå. Regeringens huvudlinje är att det är viktigt att insatser för att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män sker inom ramen för den ordinarie verksamheten på lokal och regional nivå. S.k. mainstreaming är nödvändigt om jämställdhetsarbetet skall få verkligt genomslag och vara långsiktigt.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Mona Sahlin för svaren på mina frågor i interpellationen, även om jag hade önskat att en starkare markering funnits i svaren av vikten av att även fortsättningsvis göra riktade satsningar mot kvinnors arbetsmarknad och kvinnligt företagande. Jag är övertygad om att kvinnors företagande är en förutsättning för utveckling i hela landet. Statistik och rapporter visar ensidigt att i alla sammanhang hamnar kvinnor efter männen. Statsrådet Sahlin säger i svaret på fråga 1 att regeringen har presenterat ett program för att förstärka insatser för regelförenkling och för att stimulera både kvinnor och män till att driva företag. Vad i det programmet är speciellt riktat mot kvinnor? Nästa fråga handlar om kooperativ rådgivning. Jag vet att Centerpartiet medverkade till den tredubbling som statsrådet Sahlin beskriver i svaret. Men trots denna tredubbling når inte informationen ut, varför det brådskar med utbildningsinsatser. Kooperativ och ekonomiska föreningar skall vara likvärdiga företagsformer, men fortfarande får de som går startaeget-kurser inte denna information och kunskap. Det ser jag som en stor brist. Nästa fråga gäller kvinnliga affärsrådgivare, och statsrådet beskriver att det finns ca 100 sådana. De har funnits ett tag, och ökningen har stannat av. Här anser jag att den centrala satsningen fortfarande behövs, då vi har sett denna stagnation. Risken finns annars att denna satsning bara rinner ut i sanden. Alldeles för många kommuner har ännu inte kommit i gång med denna verksamhet på det sätt som vi hade önskat. ALMI Företagspartner är en viktig aktör, som finns i hela landet. Hur många ALMI-bolag har en särskild person med ansvar för kvinnligt företagande? Enligt flera källor och rapporter som jag har fått fungerar det olika hos olika ALMI-företag och inte lika bra i hela landet. Det är viktigt att alla som söker hjälp hos ALMI-bolagen får den stöttning och den hjälp som efterfrågas. På fråga 5 är jag verkligen nöjd med svaret. Vi vet att kvinnor lånar mindre, och som regel betalar de också tillbaka lånen snabbare. På fråga 6 tror jag att det är för tidigt att minska stimulansen till de kvinnliga resurscentrumen på länsnivå. I de regionala tillväxtavtal som nu tas fram i hela landet måste kvinnors syn på tillväxt beaktas, och kvinnor måste få vara med i det arbetet. När det gäller den sista frågan känner jag en stor oro för att det nationella resurscentrumet skall tas bort. Jag vet att det framfördes av Börje Hörnlund under hans tid som arbetsmarknadsminister, och det har karaktären av ett projekt. Projekt är tidsbegränsade, men det är viktigt att inte avsluta ett projekt likt detta förrän det verkligen kommit så långt att vi vet att vi har en väl fungerande verksamhet inom just kvinnors företagande.
Fru talman! Vi är rörande överens om samtliga de här frågorna. Det som det handlar om är delvis en bedömning av när också kvinnor blir betraktade som hela människor, nämligen ingår i det ordinarie arbetet runtom i Sverige. Fram till dess behövs det olika riktade insatser. Det är vi rörande överens om. Vikten av kvinnors företagande för hela tillväxtarbetet kan inte nog understrykas. Om jag såg rätt i den senaste statistiken är det nu fler kvinnor än män som startar nya företag. Det är alltså redan nu en av de allra viktigaste faktorerna. Om alla såg det på det sättet skulle vi inte behöva ha många av de diskussioner som vi har nu. Jag vill bara beröra några punkter som Birgitta Carlsson tog upp. En stor majoritet av kooperativen är det kvinnor som startar, som vi vet. Det är en företagsform som ofta passar kvinnor och som är ett första steg. Den informationssatsning som nu bedrivs håller jag verkligen ett vakande öga på, och jag ser med stort intresse på den. Jag skall se vidare på detta att nyföretagarkurser och starta-eget-kurser inte finns till fullo, som Birgitta Carlsson pekar på. Jag skall ta detta med mig. När det gäller affärsrådgivarna vill jag betona att det gäller att visa samtliga kommuner att dessa behövs och är viktiga. Någonstans går ändå gränsen för vad staten kan och bör göra och vad som borde vara i varje kommuns eget intresse att göra. Låt oss hjälpas åt att hitta former för att trycka på kommunerna och beskriva hur viktigt det här arbetsområdet är. ALMI fungerar säkert mer eller mindre bra när det gäller de kvinnliga företagarna och stödet till dem. Men min bedömning är ändå i stort att ALMI:s ledning jobbar mycket medvetet med att sprida detta arbetssätt i samtliga områden. Det är också något som jag ständigt tar upp vid de träffar som jag har med När det gäller kvinnors lån finns det ett uttryck som heter att kvinnor lånar mindre, växer snabbare och lever längre. Det är så också när det gäller företagandet i Sverige. Tillväxtavtalen tog jag själv upp vid den rikskonferens som nyligen ägde rum, och jag poängterade vikten av att medvetet söka kvinnor till alla tillväxtavtalsområden. Om man bara sitter i de gamla vanliga nätverken med de gamla vanliga, ofta männen, som alltid har träffats ute i regionerna, så når man inte det nya som växer. Om man däremot medvetet söker sig till t.ex. kvinnor och andra grupper som våra invandrare, som nu växer väldigt starkt när det gäller nyföretagande, är det en större garanti för att man verkligen får nya infallsvinklar. Detta bevakar jag mycket noga. På den sista punkten vill jag säga att vi självfallet inte skall avsluta arbetet när det gäller nationellt resurscentrum, om vi inte är fullständigt klara över att det sker en uppföljning ute i det ordinarie arbetet. Så långt vill jag gå. Det blir alltså inget avslut på detta förrän vi är säkra på att det sker en uppföljning. Vi återkommer till denna fråga när NUTEK har avrapporterat sitt uppdrag i mars.
Fru talman! Tack för tydliggörandena i de frågor som jag fyllde på med. Det råder ingen tvekan om att det ser lite olika ut för kvinnor och män inom olika områden. Jag är glad att få jobba i världens mest jämställda parlament. Men det känns fortfarande som att det i Sverige finns oerhört mycket att göra inom många olika områden. Vi behöver alla arbeta med förenade krafter för att få en större jämställdhet. Det är också oerhört viktigt att kvinnor vågar starta eget, att de vågar satsa på att vara egna företagare. Det är då viktigt att de känner att vi har ett förtroende för dem, att vi litar på dem och att de får den stöttning och hjälp som de behöver. Jag lyssnade på debatten här tidigare. Marianne Andersson nämnde hur besvärligt det kan vara att man behöver ta kontakt med så många olika. I valrörelsen jobbade vi mycket med detta med enklare regler. Det är en byråkrati som är krånglig för många, och det har en hämmande effekt när det gäller att våga och vilja starta och driva eget företag, som innebär ett medarbete i förhållande till att vara anställd. Jag skulle önska att vi verkligen kom någon vart med enklare regler för dem som vill starta företag och för de mindre företagarna. De borde inte behöva söka så många olika kontakter för att få den hjälp de behöver. De skall kunna ta en kontakt och därifrån få den hjälp och den rådgivning som de behöver. Sedan detta med kommunerna: Jag tycker inte heller att vi skall ta ifrån kommunerna självstyret. Det är oerhört viktigt att de får ha mycket att säga till om i olika sammanhang, men jag känner ändå en oro. Vi vet om den knappa ekonomi som många kommuner har. Det är svårt för dem när man kommer utifrån och talar om att det här och det här skall de också göra och att de skall få pengarna att räcka till detta. Tyvärr blir det ibland så att den verksamhet som inte måste genomföras prioriteras bort. Detta är naturligtvis en uppgift som är viktig för kommunerna på sikt. Varje arbetstillfälle i en kommun genererar ju skatteintäkter. Man skulle ju önska att de såg det mer långsiktigt än så, men tyvärr har vi inte kommit så långt. Min förhoppning är att statsrådet Mona Sahlin fortsätter att jobba med dessa frågor och att hon inte lyfter bort möjligheterna att stötta på alla nivåer för att fortsätta att öka kvinnligt företagande. Även om det ser bra ut i dag, får vi inte slå oss till ro med detta. Frågan måste fortfarande hållas verkligt aktuell och drivas vidare.

Fru talman! Marie Engström har frågat socialminister Lars Engqvist vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att fler människor än i dag skall omfattas av våra sociala trygghetssystem samt om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att barnfamiljer med inkomster under socialbidragsnorm skall kunna tillgodoräkna sig en höjning av barnbidraget. Eftersom frågan till stora delar handlar om socialförsäkringssystemens regelverk och barnfamiljernas ekonomi får Marie Engström ett svar från mig, då dessa frågor ligger under mitt ansvarsområde. Målet för den socialdemokratiska familjepolitiken är att barnens behov och rättigheter sätts i främsta rummet. Den viktigaste förutsättningen för en god välfärd är statsfinanser i balans. Regeringens arbete för att sanera statens finanser har varit framgångsrikt. En stabil grund har lagts för ekonomisk tillväxt de närmaste åren och därmed ökade förutsättningar för en bra familjepolitik. Av största betydelse för barnfamiljernas ekonomi är att situationen på arbetsmarknaden förbättras. Att förbättra villkoren på arbetsmarknaden är därför regeringens viktigaste uppgift. Av stor betydelse är självklart också de ekonomiska familjestöden. De olika familjepolitiska stödsystemen är utformade så att de tillgodoser ett antal specifika behov. När barnbidraget infördes var en av de viktigaste målsättningarna med systemet att minska andelen barn som lever i familjer med inkomster under en nivå som definierades som fattigdom. Riksrevisionsverket konstaterar efter en granskning av barnbidragssystemet att detta mål uppfylls i hög grad. Marie Engström visar i sin interpellation bl.a. på undersökningar där det framgår att andelen barn som lever i familjer med inkomster under socialbidragsnormen har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Vidare pekar Marie Engström på den alarmerande ökningen av antalet människor som blivit långtidsberoende av socialbidrag. Jag delar hennes oro för dessa förhållanden. Det är ett viktigt mål i sig att färre blir beroende av socialbidrag. Socialbidraget utgör det yttersta skyddsnätet för enskilda eller familjer som av olika skäl inte kan klara sin försörjning. Bidraget skall ses som en sista utväg i den mån familjen inte kan försörja sig på annat sätt eller då inkomsten - lön och bidrag av olika slag - inte räcker till för att familjen skall kunna nå upp till en skälig levnadsstandard. Det är därför rimligt att även barnbidrag räknas med då socialbidraget fastställs. Jag kan dock förstå att enskilda föräldrar som lever på socialbidrag kan uppleva det som orättvist att de inte få någon förbättring av sin ekonomi trots att barnbidraget höjs. Lösningen på deras problem är dock inte att ändra på socialbidragsreglerna, eftersom socialbidraget är det yttersta försörjningsstödet och helst skall vara tillfälligt. När det gäller de familjeekonomiska stöden har nu nivån för barnbidragen återställts till den nivå som gällde innan saneringen av statens finanser påbörjades. Ersättningsnivån inom föräldraförsäkringen har också förbättrats. Förstärkningar av det ekonomiska familjestödet planeras också genom ytterligare höjningar av barnbidrag och flerbarnstillägg och, inte minst, genom att införa en "maxtaxa" inom barnomsorgen. Jag delar Marie Engströms oro för de barnfamiljer som har låga inkomster. Som jag tidigare har informerat om har jag för avsikt att göra en genomgripande analys av barnfamiljernas ekonomiska situation. En redovisning av detta arbete kommer att föreläggas riksdagen i en särskild skrivelse under hösten. I dag tvingas alltför många som står till arbetsmarknadens förfogande att söka socialbidrag eftersom de inte kan få ersättning från a-kassa. Det gäller unga, invandrare eller andra grupper som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Socialtjänstutredningen arbetar för närvarande med att göra en genomgripande översyn och analys av socialbidragssystemet. Utredningen kommer att redovisa sitt uppdrag till regeringen under våren. En särskild utredare har lämnat ett förslag till enklare och tydligare regler när det gäller förutsättningarna för att omfattas av socialförsäkringens regelsystem . Regeringen avser att inom kort tillsätta en forskarkommitté för att utreda hur de förändringar som skett under 90-talet påverkar människors välfärd.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Maj-Inger Klingvall för svaret på min interpellation. Jag vill också säga några ord om bakgrunden till att jag skrev interpellationen. Som kanske har påpekats här är det i dag väldigt många människor som står utanför våra sociala trygghetssystem. Det beror på att många av dagens system kom till i en tid med mycket lägre arbetslöshet än i dag. Vi har också en annan situation på arbetsmarknaden med fler korttidsanställningar. För många människor finns inte samma trygghet nu som för några år sedan. Det gör att det många gånger kan vara svårt att kvalificera sig för sjukersättning vid sjukdom. De höga kostnaderna för socialbidrag är också en mätare på att vi har en väldigt hög arbetslöshet. Det är dessutom en mätare på att vi har fått ökade inkomstklyftor på grund av den ökade arbetslösheten. Vidare är det ett resultat av försämringar inom socialförsäkringarna under ett antal år, även om ersättningsnivån har höjts under det senaste året. Men samtidigt har vi infört en karensdag, och det har slagit hårt mot många, framför allt mot barnfamiljer. Jag hänvisar i min interpellation till en folkhälsorapport från Västra Götaland som visar att vart fjärde barn under 14 år lever i en familj som har lägre inkomst än vad som är norm för socialbidrag, vilket är alarmerande. Även om det har blivit något bättre under det senaste året finns det ändå en trend som visar att vi måste ta detta på allvar. Vi har i dag en viss uppbyggnad av våra sociala system med inkomstprövade bidrag, generella bidrag och behovsprövade bidrag. De har väl i mångt och mycket fyllt sin funktion, men det finns all anledning att se över detta. Som ett litet svar på min interpellation kom det en Inger Klingvall för någon veckan sedan, där man tar upp många av dessa tankegångar. Jag kan ge er rätt i många av de analyser som ni gör i tidningen. Det gäller t.ex. att dagens system är skapat för en annan sysselsättningsnivå och att arbetslösheten har bidragit till de ökade klassklyftorna. Ni anger också i tio punkter i DN-artikeln inriktningen på den kommande socialpolitiken. Det finns väldigt mycket där som man kan diskutera. Jag tror inte att vi hinner göra det under denna interpellationsdebatt, men jag tror säkert att vi får all anledning att återkomma. Ni ställer också tre krav på välfärdspolitiken. Det tycker jag låter intressant. Den skall omfatta hela befolkningen. Välfärdspolitiken skall inte vara behovsprövad. Jag vill ställa en fråga utifrån detta. Ni skriver att en behovsprövad välfärdspolitik inte skulle omfatta hela befolkningen. Jag ser det inte på det sättet. Jag skulle vilja att Maj-Inger Klingvall utvecklar detta lite grann. Vi kan gå till ett problemområde som diskuteras i dag - bostadsbidragen. Det är ett typiskt behovsprövat bidrag. Skulle ett mer generellt bidrag betyda att vi skulle komma ifrån den problematik som så många människor står inför i dag när de skall betala tillbaks tidigare utbetalade bostadsbidrag? Det är en fråga jag har till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Jag vill också ta upp en annan fråga, som jag vet att jag och statsrådet har diskuterat tidigare. Det gäller situationen för barnfamiljer med socialbidrag vid en höjning av barnbidraget. Vi har ett regelsystem som gör att man inte kan ta del av detta. Skulle den översyn som ni nu skriver om också innebära att vi kommer till rätta med den problematiken?
Fru talman! Jag har några kommentarer om det som Marie Engström har tagit upp. Frågan om att bereda fler människor möjlighet att komma in i våra socialförsäkringssystem är en fråga som jag har arbetat och arbetar mycket med. En sådan fråga är frågan om sjukpenninggrundande inkomst. Regeringen avser att komma med förslag på det området under våren. Inledningen på det blir en departementspromemoria om sjukpenninggrundande inkomst i början av våren, som kommer att remitteras. Det handlar väldigt mycket om att se vilka krav en förändrad arbetsmarknad ställer på våra socialförsäkringssystem, så att vi kan tillgodose kravet att så många som möjligt skall omfattas. Marie Engström tar upp förbättringarna av sjukförsäkringen. Jag tycker att det är viktigt att säga att det inte bara handlar om att vi har höjt nivån. Det handlar också om några andra som jag tycker avgörande förbättringar, inte minst att vi tog bort den s.k. väggen, nämligen möjligheten att via avtal avtala sig till ytterligare 10 % ersättning efter dag 90. Väldigt många avtalsområden har i dag, också tack vare den förkortade sjuklöneperioden, 90 % ersättning från dag 15 till dag 360. Det är en väldigt kraftig förbättring av sjukförsäkringen som jag tycker har kommit bort lite grann i diskussionen. Jag är naturligtvis också oerhört bekymrad över de ökade socialbidragskostnaderna och att många tvingas leva på socialbidrag under lång tid. Det är klart att man utifrån detta måste fundera på vad man kan göra. Kan man göra någonting annat och bättre? Därför har vi lagt fram det förslag som finns med i den artikel som Marie Engström refererade till. Man måste se om man kan hitta något annat stöd. Då handlar det framför allt om unga människor, men också om sådana som kommer från andra länder och som har haft väldigt svårt att komma ut på arbetsmarknaden och kvalificera sig för a-kassa. Ett sådant tänkt stöd skulle förstås vara kopplat till olika former av aktiviteter. Det kan vara praktik, arbetsprövning och utbildning eller annat som man skulle kunna använda för att förkovra sig och öka sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt är det väldigt viktigt att inte på något sätt ge upp kravet på att få ned arbetslösheten och öka sysselsättningen. Inga bidragssystem eller stödsystem kan någonsin ersätta en egen inkomst grundad på eget arbete. Därför är huvudstrategin i vad vi gör från regeringens sida förstås att öka sysselsättningen och få ned arbetslösheten. Marie Engström tog upp ytterligare några frågor, t.ex. frågan om behovsprövade bidrag kontra generella stöd. Det är klart att bostadsbidraget är ett sådant bidrag. Även på det området finns det en skrivning i den artikel som Marie Engström refererar till. Det handlar om att vi skall börja diskutera om vi kan göra på något annat sätt, så att vi kommer undan de icke önskvärda effekter som vi kan se av behovsprövning.
Fru talman! Tiden är knapp. Jag märkte att statsrådet Klingvall inte hann svara på alla mina frågor. Jag tror att vi tycker att detta är lika intressant båda två. Jag vill först kommentera sysselsättningsmålen. Vi har en gemensam skrivning i budgetpropositionen om att vi skall uppnå klara och tydliga sysselsättningsmål. Det är naturligtvis den absolut viktigaste frågan. Det tror jag är självklart. När det gäller förbättringen i sjukförsäkringen delar jag naturligtvis Maj-Inger Klingvalls uppfattning. Jag har fört en tidigare interpellationsdebatt om sjukförsäkring och sjuklöneperiod, så jag tror inte att vi skall gå in på det mer. Det ökade socialbidragsberoendet är det stora problemet. Det största problemet är egentligen att bidragstagarna är beroende av socialbidrag allt längre tid. Socialbidrag skall finnas, för de fyller en mycket viktig funktion. De är räddningsplankan när man behöver ett tillfälligt ekonomiskt stöd. Vi är på väg bort ifrån den funktionen när det gäller socialbidrag. Jag vill ändå stoppa in en fråga till Maj-Inger Klingvall. Ni skriver, och Maj-Inger Klingvall nämnde, att människor som i dag lever på socialbidrag och som står till arbetsmarknadens förfogande skall kunna få någon annan typ av bidrag. Jag måste fråga vad det är för någonting. Är det ett nytt socialbidrag som skall inrättas för vissa människor som tidigare har haft socialbidrag? Jag kan inte riktigt utläsa vad detta är. Skall det vara kopplat till någon typ av krav på arbete eller motprestation? Jag tycker att det är lite oklart beskrivet. Jag vill ändå ta upp bostadsbidragen igen. Jag ställde en fråga till Maj-Inger Klingvall. Skulle vi, om vi gör om stöden till mer generella stöd, få bort den problematik som vi står inför i dag - precis just nu - som diskuteras väldigt mycket i kammaren och även i dag i bostadsutskottet. Det gäller just de problem som människor som skall återbetala sitt bostadsbidrag står inför. Jag skulle gärna vilja att Maj-Inger Klingvall utvecklade detta. Jag hade tänkt att ta upp en fråga till. Det blir kanske för mycket, men jag skall i varje fall ge lite bakgrund. Det gäller de ändringar i socialtjänstlagen som gjordes för något år sedan beträffande socialbidragstagares möjlighet att få hjälp med tandvård. Nu har ju kommunerna mycket större möjligheter att själva avgöra vilka kostnader man kan täcka när det gäller socialbidragstagare. Det har nu visat sig att just hjälp till tandvård har minskat sedan vi sjösatte den nya socialtjänstlagen för ett år sedan. Det är bl.a. Socialstyrelsen som har påtalat detta. Är det också någonting som ligger inom ramen för den översyn av trygghetssystemen som nu görs? Jag tror att möjligheten att också kunna få basal tandvård, alltså inte bara akut, är väldigt viktig. Jag hoppas att Maj-Inger Klingvall har möjlighet att svara på i alla fall de första av mina frågor.
Fru talman! Först till det som vi har med i den artikel som Marie Engström refererar till, det som handlar om ett stöd som skulle kunna minska socialbidragsberoendet. Det var ju lite det som jag berättade om i mitt förra anförande. Vi håller alltså på och förbereder ett gemensamt arbete mellan Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Finansdepartementet och Socialdepartementet för att se vad vi kan göra för framför allt grupperna unga och invandrare. Vi är lite inspirerade av den ungdomsgaranti som ju finns nu. Kan man vidareutveckla den på något sätt? Men vi står alltså precis i början av det här arbetet. Därför får vi återkomma till diskussionerna om det här stödet. Vi vet ännu i dag inte hur det ser ut. Men vi ser att det finns ett behov av att hitta lösningar som skulle göra människor mindre beroende av socialbidrag. Jag vill ändå ånyo upprepa att huvudinriktningen naturligtvis är att se till att det här också är grupper som verkligen skall ha möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och den vägen klara sin försörjning. Sedan var det frågan om huruvida man skulle kunna undvika de olägenheter med det behovsprövade bostadsbidrag som vi ser i dag med ett mer generellt stöd. Ja, det är väl lite av en sådan förutsättningslös diskussion som vi också har inbjudit till genom den här skrivningen. Vi behöver själva nu fundera vidare. Finns det andra och bättre sätt att nå målet om att människor skall ha tillgång till en god bostad till en rimlig kostnad än dagens behovsprövade bostadsbidrag? Där står vi verkligen precis i början. Det finns inte på något sätt några förslag. Vi tycker ändå att det är viktigt att fundera på om vi kan göra det här på ett bättre sätt med ett mer generellt stöd för att försöka komma undan en del av problemen med behovsprövningen. Där är ju inte minst marginaleffekterna också ett stort problem. Till slut var det frågan om tandvård. Där vill jag i dagsläget bara hänvisa till socialtjänstutredningen, som ju har att ta ställning till en rad av de frågor som har väckts efter att vi ändrade socialtjänstlagen. Som denna ser ut i dag har ju ett antal frågor väckts bl.a. om detta med tandvård. Så det är en fråga som vi har möjlighet att återkomma till.
Fru talman! Jag börjar med den sista frågan, den om tandvården. Jag sade tidigare att jag instämmer i den analys som Maj-Inger Klingvall och Lars Engqvist har gjort när det gäller det här med att vi har fått ökade klassklyftor och att dessa på något sätt har blivit synliga. Det exempel som jag tog upp med tandvården och människors minskade möjlighet att få hjälp med denna tycker jag många gånger - kanske i dubbel bemärkelse - blir ett synligt bevis för att vi är på väg mot ökade klassklyftor. Jag tror att det här är en fråga som vi inte får glömma bort. Jag tror att den är väldigt viktig. När vi pratar om det här med behovsprövade kontra generella bidrag är det ju som jag ser det också en finansieringsfråga. Behovsprövade bidrag har ju ändå den fördelen att de täcker kostnader; alltså att de kanske träffar mer fördelningspolitiskt rätt än vad generella bidrag gör. Generella bidrag kanske också fyller sina syften många gånger, t.ex. barnbidraget. Men jag undrar om ni har haft någon typ av diskussion där också. Skall man införa mer generella bidrag så inbillar jag mig också att det medför ökade kostnader. Och vi har ju ändå ett system med utgiftstak och annat som så att säga lägger lock på alltför yviga kostnadsökningar. Det är också något att ta med sig. Jag har nu bara en liten fråga till Maj-Inger Klingvall, som hänvisar till ett generellt bostadsbidrag. Betyder det att man från regeringens sida inom ramen för det system vi har i dag när det gäller bostadsbidrag inte är beredd att hjälpa de människor som i dag måste betala tillbaka de delar av bostadsbidraget som de har fått utbetalda för mycket?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag håller med Marie Engström om att tandvården är en väldigt viktig fråga. Den får vi som sagt återkomma till när vi ser hur socialtjänstutredningen behandlar den delen. När det sedan gäller frågan om behovsprövade bidrag och generellt stöd är det nog väldigt viktigt att vi nu ser det här i ett tidsperspektiv. Det här är ju saker som ligger väldigt långt fram i tiden, och längst fram i tiden ligger frågan om huruvida man kan göra något annat med det behovsprövade bostadsbidraget. Som läget är i dag behöver vi det för att klara hyreskostnaderna för de barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna. Det vi har sagt i dag är att vi behöver ha en ordentlig utvärdering från Riksförsäkringsverket för att se till hela systemets funktionssätt. Men det vi vill pröva på kort sikt är möjligheten att se över den här eftergiftsparagrafen i lagen. Det är det vi kommer att återkomma till riksdagen med den 10 mars. Det är alltså fråga om åtgärder som går i flera steg tidsmässigt.

Fru talman! Tuve Skånberg har frågat vilka åtgärder socialministern är beredd att vidta som bidrar till att vända de låga födelsetalen. Enligt arbetsfördelningen inom regeringen är det jag som skall besvara interpellationen. Sverige hade ett efter europeiska förhållanden mycket högt födelsetal i slutet av 1980-talet. Som högst var den summerade fruktsamheten 2,14 födda barn per kvinna, dvs. över reproduktionsnivån. I början av 1990-talet gick födelsetalet ned mycket brant. Nedgången skedde snabbare än vad vi någon gång tidigare har upplevt. Minskningen i födelsetalen sammanföll tydligt i tiden med den ekonomiska kris som då utvecklade sig med ökad arbetslöshet och neddragningar i de offentliga utgifterna som oundvikliga följder. Under år 1997 var den summerade fruktsamheten mellan 1,50 och 1,55 barn per kvinna. Statistiska centralbyrån har på regeringens uppdrag gjort en analys av bakgrunden till födelsetalens utveckling. Av vad som hittills framkommit kan vissa iakttagelser göras. Nedgången i födelsetalen finns i stort sett i alla familjegrupper. En särskilt kraftig minskning har skett av antalet födslar av första barn. När det gäller barn nummer tre och barn med högre ordningsnummer har också en tydlig nedgång skett. Förstagångsfödslarna är givetvis av särskilt intresse. Man kan konstatera att det finns påtagliga skillnader mellan olika grupper av kvinnor när det gäller att föda det första barnet. Unga kvinnor, med låg utbildning och en osäker position på arbetsmarknaden, har minskat sitt barnafödande kraftigt. Denna tendens förstärks av de utbildningssatsningar som görs och som riktar sig bl.a. till dessa grupper eftersom det är sällan som kvinnor kombinerar studier och barnafödande. Jag delar Tuve Skånbergs oro över de låga födelsetalen. Det gäller särskilt om den nedgång av födelsetalen som skett kommer att bestå över en längre period, eftersom vi då riskerar att få en alltför sned åldersfördelning i samhället, med alla problem detta för med sig både för enskilda och för samhället. Om nedgången är temporär är problemet mindre. Det är ännu för tidigt att avgöra hur långvarig nedgången blir. Jag tror inte på några kortsiktiga åtgärder för att ändra utvecklingen. Det måste finnas en tillit till att välfärdssystemen skall fungera, inte bara på kort sikt utan också i det långa perspektivet. Försörjningsansvaret för ett barn sträcker sig ofta till tiden efter det att barnet blivit myndigt. Vad som behövs är i stället stabilitet och förutsägbarhet i de unga parens liv. Att pressa tillbaka arbetslösheten, vilket är en av regeringens huvuduppgifter, är det allra viktigaste. Tillgång till en bra barnomsorg till låga kostnader är en annan nödvändig förutsättning. Det ekonomiska familjestödet måste vara långsiktigt. Målet för den socialdemokratiska familjepolitiken är att barnets behov och intressen skall sättas i främsta rummet. Familjepolitiken skall också underlätta för föräldrar att välja den omsorg för barnen och den arbetsfördelning som passar dem och barnen bäst. Den svenska föräldraförsäkringen är unik i världen. Den sätter barnet i centrum och har genom sin flexibilitet givit familjer med mycket olika villkor möjligheter till tid med barnen efter vars och ens behov. Om varje familj får möjlighet att lösa barnomsorgsfrågan på det sätt den själv önskar skapas större trygghet för barn och föräldrar. Det innebär att det måste finnas barnomsorg utanför hemmet för den som vill ha det. De flesta av dagens föräldrar ser det också som självklart att det skall finnas daghemsplats till barnet när de skall börja arbeta efter föräldraledigheten. Riksdagen har därför beslutat att kommunerna är skyldiga att tillhandahålla barnomsorg för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. När det gäller de familjeekonomiska stöden har nu nivån för barnbidragen återställts till den nivå som gällde innan saneringen av statens finanser påbörjades. Detsamma gäller ersättningsnivån inom föräldraförsäkringen. Förstärkningar av det ekonomiska familjestödet planeras också genom ytterligare höjningar av barnbidrag och flerbarnstillägg och, inte minst, genom införandet av en maxtaxa inom barnomsorgen. Att ändra inriktningen på sexualundervisningen och därmed riskera att få fler oönskade graviditeter är för mig alldeles fel väg. Det fungerar inte heller. Konsekvensen blir i stället fler aborter bland de unga flickorna, vilket jag tycker vore en olycklig utveckling. Att bygga ett barn och ungdomsvänligt samhälle kräver en långsiktig politik. Det är ett samhälle där det finns utrymme för ett aktivt föräldraskap som inbegriper både mamma och pappa. Det är ett samhälle där barnen är önskade och välkomna och där det finns tid, plats och intresse för dem när de växer upp. Det är ett samhälle där barn respekteras.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Klingvall för svaret. Det var ett fylligare svar än vad jag hade vågat hoppas på. I svaret noterar jag med glädje att vi är överens om att statistiken visar att födelsetalen har gått ned mycket brant. Det är en god grund för det fortsatta samtalet. Jag noterar också att statsrådet kände en oro inför de sviktande födelsetalen. Jag hoppas att statsrådet vill stryka under att det är ett problem när det gäller bristen på arbetskraft, som kan förutses, inte minst inom vården. Det blir en alltför tung skattebörda på en allt mindre yrkesverksam grupp för de alltfler åldrande pensionärerna. Vi kan vänta en lägre tillväxt, sämre sparande, mindre efterfrågan på bostäder, varor och tjänster. Och i förlängningen riskerar vi att få en ekonomisk depression och naturligtvis allt färre unga som om en generation kan bilda familj och i sin tur föda och fostra barn. Det vore värdefullt om statsrådet ville utveckla något om den oro som vi av rent statistiska skäl bör kunna vara överens om. Jag noterade åtminstone ansatser till det. Jag välkomnar också det förhållandevis ambitiösa svar som statsrådet hade när det gäller åtgärder. Jag noterade ingenting nytt, men det fanns åtminstone ett visst engagemang. Statsrådet sade flera saker som man möjligen kan ta fasta på när det gäller valfrihet i fråga om barnomsorgen. Det är viktigt. Som det nu är går nästan allt samhällsstöd när det gäller barnomsorg just till dem som väljer att ha sina barn på dagis. Självfallet tycker jag som kristdemokrat att det är ett mycket bra val för dem som vill välja så. Men många vill av olika skäl inte ha sina barn på dagis. Jag vill höra om statsrådet är beredd att pröva vårt förslag, som vi har upprepat i många år, om ett vårdnadsbidrag. Det skulle göra det möjligt för mamman eller pappan - eller den som de anser är lämplig - att under tre år få vara hemma i bostaden och ta hand om sina egna barn eller för t.ex. mor och farföräldrar att ta hand om sina barnbarn. Vi har föreslagit en ersättning på 3 600 kr under tre års tid. Föräldrarna skall under den tiden också ha möjlighet till tjänstledighet om de väljer att utnyttja det här. Möjligen finns det en öppning för att återigen ta upp den här frågan, eftersom statsrådet sade att det var önskvärt med en valfrihet. Vi kanske kan vara överens om att det inte är valfrihet i dag annat än när det gäller att välja dagis.
Fru talman! Låt mig börja med att kommentera det som Tuve Skånberg inledde med, nämligen oron för den demografiska utvecklingen. Om det här är en långsiktig trend inger den naturligtvis oro av många skäl. Det blir självklart en mindre grupp än i dag som skall försörja, framför allt, en större grupp äldre. Det kommer att få konsekvenser också rent servicemässigt när det gäller att klara av ökade vårdbehov. Det kan vi också se som en effekt av en demografisk utveckling med färre barn och fler äldre. Vad vi behöver få mera klart för oss - och det kanske tiden några år framåt kan visa oss - är hur långsiktig den här trenden egentligen är, och vilka möjligheter vi har att bryta den. Det finns en annan oro som har en annan karaktär. Det här handlar ju så mycket om hårdfakta: möjligheten att finansiera, möjligheten att klara av behov, efterfrågan osv. Det finns också någonting annat som handlar om att vi vill ha ett samhälle med barn. Det ger ju en kvalitet i livet som vi inte kan få på något annat sätt. Det handlar om att uppleva glädjen med barn och om det som barn tillför oss både som föräldrar och som vuxna. Enligt min mening får vi ett mycket bättre samhälle om vi har ett samhälle med många barn. Barn skall känna sig välkomna och ha en plats i vårt samhälle. Därför arbetar naturligtvis också regeringen med att införliva FN:s barnkonvention på alla nivåer i samhället. Barn skall respekteras. Barn har rättigheter. Det är en ny syn på barn. Tidigare har vi kanske mest pratat om barns behov och intressen. Men vad FN:s barnkonvention innebär för oss är ju faktiskt att man också skall se att barn har rättigheter som egna individer. Det tycker jag att vi måste lägga in när vi pratar om varför det är så viktigt att ha höga födelsetal. Vi vill ha ett samhälle med många barn. Sedan skall jag gå över till frågan om valfrihet och möjligheterna att leva det familjeliv som man vill. Det finns, trots allt, stora möjligheter i dag att välja en livsform som passar familjens önskemål, tack vare att det finns en rad olika delar i vår familjepolitik som leder i den riktningen. Vi har ett allmänt barnbidrag som omfattar alla barn med samma summa. Vi har ett flerbarnstillägg som vi, tack vare att vi har lyckats få ordning på finanserna, har kunnat återinföra fullt ut. Vi har också kunnat höja nivån på flerbarnstillägget. Bostadsbidraget är i och för sig behovsprövat, men det är en viktig del i det här stödet. Men det som jag absolut vill peka på som en väldigt viktig del i detta är föräldraförsäkringen. Den ger stor möjlighet för föräldrarna att just kunna hitta sin egen kombination av ledighet, för att vara hemma med barnen, och förvärvsarbete. Den flexibiliteten ger en väldigt stor valfrihet.
Fru talman! Givetvis finns det ekonomi bakom att människor väljer att inte sätta barn till världen. Det skall vi inte förneka. Det bör t.o.m. i många fall vara en väsentlig del av problematiken. De sociala system som statsrådet nämnde är förvisso ett sätt att angripa det. Jag noterar att under förra mandatperioden var det framför allt barnfamiljerna som fick stå för en större del av nedskärningarna. Om jag räknat rätt rör det sig om 13 miljarder kronor under den tiden som inte på långa vägar är fullt återställt. Det innebär att barnfamiljerna i framtiden behöver få en större del tillbaka av det som de har avstått för att sanera ekonomin. Jag vill också peka på att det inte bara är en fråga om ekonomi även om vi kristdemokrater gärna understryker möjligheten att kunna ha ekonomiska förutsättningar att vara hemma de tre första åren av barnets liv. Jag tänker mer på vår opinionsbildande, trygghetsskapande roll som representanter för regering och riksdag att kunna inge framtidstro. Vi bör precis som statsrådet sade betona att barn i sig är någonting oerhört värdefullt som berikar och som vi behöver som enskilda och också i samhället. Det allra allvarligaste bortom försörjningsbörda och ekonomiska problem är om den allvarliga tendensen håller i sig. Det pekar på en bristande framtidstro att människor inte sätter barn till världen därför att de inte tror världen och framtiden om något gott. Statsrådet var inne på de oönskade graviditeterna. Naturligtvis vill jag lika lite som någon annan att sexoch samlevnadsundervisningen eller ungdomars sätt att leva skulle innebära oönskade graviditeter. Självklart inte. Det jag har vänt mig mot i interpellationen är just att man ensidigt talar som om graviditet var någonting destruktivt som man skall undvika genom preventivmedel. Preventivmedel har naturligtvis sin plats i ett skede av livet, och kanske i flera skeden. Det är detta att framställa att barn är värdefulla, berikande och att tidigarelägga barnafödandet som jag vill understryka. Som läget är nu är det svårt under studietiden att sätta barn till världen. Hela studiesystemet gör att man kan riskera att välja abort eller att inte sätta barn till världen över huvud taget just därför att studiemedlen faller bort om man inte kan prestera de poäng som systemet kräver. Har statsrådet någonting att tillföra om möjligheten för studerande att kunna sätta barn till världen tidigare än i trettioårsåldern, som det ofta är i dag?
Fru talman! Förvisso är barnfamiljerna en grupp som har fått ta en väldigt stor del av de besparingar som har gjorts under saneringsperdioden. Därför är det också väldigt viktigt att vi kunde återställa nivåerna i barnbidraget och i föräldraförsäkringen. Men jag vill också särskilt peka på det extra statsbidraget till kommuner och landsting för att ge bättre möjligheter att klara kvaliteten inom barnomsorgen och skolan. Vi gör nu två saker för att skaffa oss ett bättre underlag inför viktiga avvägningar i framtiden. Det handlar om att kunna beskriva barnfamiljernas ekonomiska situation. Jag avser där att arbeta fram en sådan analys till hösten. Det gäller också det sociala bokslut över 90-talet som vi nu har bett ett antal forskare göra åt oss. Där finns naturligtvis barnens situation med som en del i det bokslutet. För att människor skall känna framtidstro bedömer jag det som oerhört viktigt att de känner trygghet, tillit, att välfärdssystemet fungerar men framför allt att de kan få arbete och försörja sig. Det måste finnas utbildningsmöjligheter. De måste verkligen kunna se: Jag har en framtid. Jag vågar bilda familj, och jag vill skaffa barn till den här världen. Det är detta som vi självklart vill arbeta för: En ökad framtidstro för medborgarna i vårt land. Det är viktigt att vi kan få fram den som ett viktigt stöd för att förhoppningsvis också kunna öka barnafödandet. Sedan hade Tuve Skånberg en fundering om sexualundervisning. Jag fick nu lite mer kött på benen än vad som framgick av interpellationen om vad som avsågs. Jag blev nämligen oerhört bekymrad när jag läste just passusen om en förändring av inriktningen av sexualundervisning och undrade vad det kunde handla om. Är det någonting som är väldigt viktigt är det att vi får önskade barn till världen, att de är efterlängtade. Sedan var det till sist frågan om studiemedelssystemen. Jag har inte för avsikt att påverka statsrådet Östros i den meningen att vi skulle ha ett studiemedelssystem som på något sätt skulle tjäna som försörjningen medan man får barn. Vi har föräldraförsäkringen som ett sådant väldigt viktigt stöd.
Fru talman! Medan statsrådet Östros står här i kammaren och lyssnar kan vi kanske aktualisera den här frågan. Det är inte något stöd för småbarnsföräldrar som jag särskilt efterlyser under studietiden utan bara att man inte straffas om man blir med barn medan man studerar. Man kan skall kunna fortsätta att studera och inte välja abort för att kunna fullfölja sina studier, utan i stället ha rätt till ett uppskov. Jag tänker på en berömd dikt av William Ross Wallace med slutklämmen: Handen som gungar vaggan styr världen. Det skulle kunna bli något av slutkläm också för den här interpellationsdebatten. Framtiden ligger i deras händer som föder, fostrar och tar hand om barnen som är vår gemensamma framtid. Jag tänker också på Englands premiärminister Tony Blair som har sagt att varje beslut som den engelska socialdemokratiska regeringen fattar skall stämmas av för att se om det gagnar familjen och hur det påverkar familjen. Det skulle vara oerhört värdefullt att få höra en svensk socialdemokrat säga att i detta avseende är Tony Blair värd att följa. Tony Blair är förståndig, vis och klok. Också vi kristdemokrater har mycket att hämta därifrån. Skulle det inte vara möjligt att kunna yttra sig och säga: Också i Sverige bör varje beslut prövas utifrån hur det påverkar barnen och utifrån vissheten att handen som gungar vaggan styr världen.
Fru talman! Det var ett väldigt intressant avslutande inlägg från Tuve Skånberg. Det inbjuder mig till att åter referera till regeringsförklaringen från oktober förra året. Där deklarerade statsministern att alla beslut med relevans på barn skall granskas ur ett barnperspektiv. Det innebär att jag numera har ett mer tydligt samordningsansvar i regeringen när det gäller att granska alla relevanta beslut ur ett barnperspektiv. Vi håller just nu på att bygga upp rutiner för hur det skall gå till på Socialdepartementet. Så kommer det att se ut i framtiden. Alla beslut som har relevans på barn kommer att granskas ur ett barnperspektiv.

Fru talman! Erik Arthur Egervärn har frågat mig på vilket sätt jag avser att stärka arbetet med att bygga upp bra forskningsmiljöer vid mindre och medelstora högskolor så att de också i framtiden kan motsvara högt ställda krav på forskningen. Vidare har han frågat vilka initiativ jag kommer att vidta för att fullfölja intentionerna bakom tilläggsdirektivet till Anslagen till forskning vid de mindre och medelstora högskolorna har ökat. Riksdagen har, på regeringens förslag, beslutat att för budgetåren 1994 t.o.m. 1998 tillföra de mindre och medelstora högskolorna permanenta forskningsresurser. Det är fråga om närmare en fördubbling av forskningsresurserna räknat i fasta priser. Dessa resurser disponeras fritt av respektive högskola för att denna skall kunna utveckla forskningen under eget ansvar och fördela medlen med beaktande av de sedvanliga kvalitetskriterierna. Den största ökningen har skett vid de tre högskolor som är universitet från och med den 1 Mitthögskolan. Det är en mycket stor ökning om man tar hänsyn till att statsutgifterna under dessa år varit föremål för betydande besparingar. Forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna är viktig för utbildningens kvalitet. Det är angeläget att dessa högskolor inriktar sina forskningsresurser mot de områden där grundutbildning bedrivs och där det finns en hög vetenskaplig kompetens. Flera mindre och medelstora högskolor har lyckats etablera forskning i nischområden som är av betydelse för respektive regions utveckling. Det omfattande stöd som en del av denna forskning också erhåller från näringslivet, stiftelser och det övriga samhället är ett tydligt vittnesbörd om detta. Beslutet att tillskapa tre nya universitet samt ambitionen att Mitthögskolan inom några år har möjlighet att bli universitet är ett bevis för forskningens kvalitet och betydelse. Beslutet innebär ett åtagande för regeringen och riksdagen om ökade forskningsresurser. Åtagandet är omfattande och kommer att kräva ett stort engagemang under många år framåt. I betänkandet Forskningspolitik framhåller kommittén Forskning 2000 att forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna måste kunna svara mot samma kvalitetskrav som verksamheten vid universiteten. Detta måste även enligt utredningen beaktas vid medelsanvisningen till forskning vid dessa högskolor. Enligt utredningen förutsätter en ytterligare utbyggnad av fasta forskningsresurser vid de små och medelstora högskolorna att andelen forskarutbildade lärare ökar och att forskningen visar sig uppfylla kvalitetskriterier, t.ex. genom att andelen medel som erhålls i vetenskaplig konkurrens från forskningsråden ökar. Remisstiden för utredningen har just gått ut och jag är i dag inte beredd att göra uttalanden i denna fråga utan närmare analys av remissvaren. Dock vill jag framhålla vikten av att de mindre medelstora högskolorna har tillräckliga fasta forskningsresurser för att kunna skapa goda och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.
Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag delar helt och hållet uppfattningen om det positiva som hänt de senaste åren när det gäller den volymmässiga utvecklingen av våra högskolor, och givetvis också tillkomsten av tre nya universitet. Det ligger helt i linje med Centerns högskolepolitik. Jag vågar väl också påstå att vi har varit med och drivit de frågorna och medverkat till att så blev fallet. Om vi betecknar det som har hänt det senaste året som ett kvantitativt språng, skulle jag vilja påstå att det också behövs ett kvalitativt språng. Jag tolkar utbildningsministerns uttalanden i den senare delen av svaret om att andelen forskarutbildade skall öka som ett löfte om mera resurser för just den kvalitativa utvecklingen. Det är möjligt att detta är en fråga om hur otåliga vi är när det gäller tidsaspekten. Jag delar alltså inte utbildningsministerns uppfattning att resursfördelningen i dag är bra. Nu vet jag inte om utbildningsministern riktigt har den uppfattningen. Jag konstaterar bara att i dag har vi 40 % av studenterna vid de små och medelstora högskolorna, medan dessa 40 % bara får 7 % av de fasta forskningsresurserna, såvitt jag känner till. En omfördelning är väl nödvändig såvida man inte vill tillskjuta nya medel och nya resurser. Jag skall också säga att jag är en smula oroad över den rapport från Akademikerförbundet som kom häromveckan beträffande de frågorna. Jag vet inte om utbildningsministern vill kommentera just detta, men gärna det i så fall. Vi i Centern tycker naturligtvis att man måste skynda på med detta och eventuellt också omfördela resurser från de större etablerade universiteten till de små och medelstora högskolorna såvida man inte är beredd att tillskjuta nya resurser. Den fråga som jag ställde var egentligen: Vad avser regeringen att göra för att bygga upp de forskningsresurser som vi tycks vara överens är nödvändiga vid de små och medelstora högskolorna? Jag skall återkomma lite senare till en fråga kring kvalitetskriterier.
Fru talman! Socialdemokratin och Centerpartiet har ju samarbetat nära kring högskolefrågor i ett antal år. Det har varit av stor betydelse för utbildningspolitiken. Vi har delat de grundläggande värderingarna när det har gällt att bygga ut den högre utbildningen över hela landet. Det är en mäktig förändring som har skett med sammanlagt 68 000 platser i den högre utbildningen spritt över hela landet, och framför allt till de små och medelstora högskolorna. Många av dem börjar nu få en storlek och en hård kärna som gör att det blir väldigt bra utbildningsinstitutioner av dem. Dessutom har vi tillfört fasta forskningsresurser, vilket innebär att det har skett en dramatisk förändring när det gäller möjligheten att bedriva forskning också vid de små högskolorna. När det gäller frågan om resursfördelningen är bra i dag och om en omfördelning är nödvändig, vill jag samtidigt bestämt framhålla att det är av stort nationellt intresse att våra stora universitet är mycket starka forskningsmiljöer. Det är utan tvekan så att forskning i vissa delar också kräver koncentration av resurser för att skapa den kärna som behövs för att kunna bedriva en forskning som ligger vid den internationella forskningsfronten. Det är för mig inte aktuellt att resonera i termer av att omfördela från våra riksuniversitet till de små och medelstora högskolorna när det gäller forskningsresurser. Jag tror att det vore olyckligt för den sammantagna forskningspolitiken i landet. Därmed blir möjligheterna att ytterligare förstärka de fasta forskningsresurserna på små och medelstora högskolor naturligtvis en budgetfråga. Jag tror inte att det är möjligt att ha ett bestämt kriterium för fördelning av dessa medel. Det är inte så att vi kan ha automatiska utgiftssystem i den offentliga sektorn där man kvalificerar sig för statligt stöd när man når upp till en viss nivå. Det innebär att budgeten inte håller på något sätt och vis. Vi orsakar snarare besvikelse i högskolesystemet om vi inte är tydliga på att detta handlar om prioriteringar. Den första och viktigaste åtgärden för att fortsätta att stärka kvaliteten vid de små och medelstora högskolorna är att det finns tillräckligt med forskarutbildade lärare. Det är den huvudsakliga och första kopplingen, forskningsanknytningen, som studenterna behöver i undervisningen. Då måste jag också framhålla att de stora universiteten har en förmåga och en kapacitet att kunna öka på forskarutbildningen. Det är till fromma för hela högskolesystemet. Jag ser högskolesystemet och universitetssystemet som ett system som hänger samman. Vi måste vara rädda om våra starka forskningsmiljöer. Vi måste fortsätta att utveckla de små och medelstora högskolorna mot mer forskningsanknytning och fler forskarutbildade lärare. Det får inte ske genom att man tar från de starka forskningsmiljöerna, utan det får ske i den takt som budgeten tillåter. Då är det sedvanlig budgetprövning och prioritering som gäller. Den första och viktigaste prioriteringen framöver gäller de tre nya universiteten som vi nu har ett åtagande att bygga upp till starka forskningsmiljöer.
Fru talman! Jag vill inte säga emot utbildningsministern när det gäller nödvändigheten av att ha starka forskningsinstitutioner vid våra traditionella universitet. Om man inte vill omfördela resurser utifrån det faktum som vi tycks vara överens om, nämligen att 40 % av studenterna finns vid de små och medelstora högskolorna medan bara 7 % av de fasta forskningsresurserna finns i den miljön, återstår bara att se till att det kommer nya resurser. Den relationen kan ju ändå inte var rimlig i ett långsiktigt perspektiv. Sedan är jag lite förvånad över att utbildningsministern inte anser det möjligt att hitta kvalitetskriterier för högskolorna. Det är ju dessutom, om jag har förstått det rätt, en del av de tilläggsdirektiv som fanns i den forskningspolitiska utredningen. Låt mig bara peka på några tänkbara kvalitetskriterier som skulle vara användbara. Volymen av publicerade avhandlingar och självfallet också kvaliteten på dem, hur mycket man deltar i internationella projekt och kvaliteten på dessa samt andelen magisterexaminerade personer från de små och medelstora högskolorna skulle kunna vara några ingångsvärden för att hitta kvalitetskriterier. Jag vill gärna ha någon kommentar ytterligare till just dessa exempel. Sedan vill jag avslutningsvis konstatera att vi i Centern har aktualiserat en s.k. kvalificeringstrappa som skulle kunna betyda att i första nivån får alla basresurser för forskning och utvecklingsarbete. Det skulle tillfalla alla, både stora universitet och små och medelstora högskolor. Som en andra nivå skulle man utgå från de magisterexamina som utfärdas och den kvalitet som finns på dem. En tredje nivå skulle utifrån dessa magisterexamina kunna bli att högskolan tilldelas rätten till doktorsexamen, måhända då på specifikt tilldelade vetenskapsområden. Från Centerns sida vill vi gärna se den här kvalitetstrappan som ett sätt att långsiktigt och ändå inom ramen för en kontrollerad budget kunna bygga upp en kvalitetsaspekt på högskolorna.
Fru talman! Jag delar många av de grundläggande utgångspunkter som Egervärn har. Jag tror att det finns goda möjligheter att ha ett bra resonemang mellan regeringen och Centerpartiet i utbildningspolitiken även framöver. Jag ser inte att vi bör sträva mot ett system där vi har en bestämd relation mellan grundutbildning och forskningsresurser, en procentsats som vi alla skall sträva mot. Det är inte möjligt ur ekonomisk synvinkel. Med den utgångspunkt jag har, att det inte är önskvärt att omfördela resurser från universiteten till de små och medelstora högskolorna, kan vi inte heller se en sådan relation uppfyllas. Det viktiga är utbildningens kvalitet och hur vi säkerställer forskningsanknytningen. Då menar jag att det för de små och medelstora högskolorna nu är väldigt viktigt att få tillgång till fler forskarutbildade lärare. Det är en viktig kvalitetsaspekt, och det är nödvändigt för att kunna få forskningsanknytning i undervisningen. Det bör vara en viktig huvuduppgift framöver. Nu har man fasta forskningsresurser på alla våra högskolor. Det har varit en bra utveckling. Det innebär att man också har blivit en attraktiv partner för andra finansiärer. Vi ser det i form av att näringslivet intresserar sig och att stiftelserna finns med kraftfullt. Det är bra, för stiftelserna ingår i den offentliga forskningsfamiljen, enligt mitt sätt att se det. Vi har också andra intressenter som är villiga att finansiera forskningen vid de små och medelstora högskolorna. Och det har vi tack vare de fasta forskningsresurserna. Men att införa en kvalificeringstrappa menar jag inte är möjligt, i den meningen att den trappan kan inte vara en trappa där man själv väljer när man tar steget eller inte eftersom det vid varje steg också handlar om ett åtagande från statsmaktens sida. Jag vill se det så när det gäller att få vetenskapsområden. Därför har regeringen också tagit till sig det beslutet. Det är inte längre Högskoleverket, utan under våren blir det regeringens beslut. Får man vetenskapsområden måste det också innebära ett åtagande från statsmaktens sida. Det innebär att man inte kan kvalificera sig till ett vetenskapsområde om det inte finns resurser, och därmed blir det en budgetprövning. Vi kan inte ha en spontan trappa där högskolorna kan vandra, utan det måste vara beslut, politiska beslut och prioriteringsbeslut, som vi fattar. Och då är det sedvanlig budgetprövning som måste gälla. Naturligtvis är kvalitetsaspekter och kvalitetskriterier möjliga att använda, men inte som ett sätt att självklart kvalificera sig till ytterligare resurser. Jag tror att det här är viktigt för att få ett högskole och universitetssystem som på lång sikt garanterar kvaliteten och att det är viktigt att högskolan får mycket klara signaler om hur den framtida utvecklingen kommer att se ut. Sedan delar jag Egervärns grundläggande uppfattning att starka små och medelstora högskolor spridda över hela landet är en oerhört viktig nationell fråga, inte minst för växtkraften i de regioner som nu har fått den möjligheten och där både utbildning och forskning finns som en självklar del.
Fru talman! Det är med tillfredsställelse jag noterar utbildningsministerns kommentar att det ännu bör finnas mycket ogjort när det gäller den högre akademiska utbildningen och forskningspolitiken. Där har vi så pass mycket samstämmiga värderingar att samarbete är möjligt. Det tycker jag personligen känns bra eftersom jag uppfattar att vi har i långa stycken gemensamma värderingar när det gäller synen på den akademiska utbildningen. Jag vill ändå med viss envishet återkomma till kvalitetskriterierna. Jag noterar att utbildningsministern konstaterar att ett kvalitetskriterium skulle kunna vara andelen forskarutbildade lärare. Jag håller självfallet med om att det är en viktig del. Men varför ha just bara andelen forskarutbildade lärare som ett kvalitetskriterium? Det borde kunna finnas fler att addera. Jag förstår också rädslan för att bygga in någon sorts automatik i det hela. Jag inser också att det skulle kunna få konsekvenser för en stram och kontrollerad budgetpolitik. Men det är ju ingenting som säger att högskolorna själva automatiskt skulle få gradera upp sig utifrån den kvalitetstrappa som Centern har föreslagit. Det skulle naturligtvis kunna ske i samråd med staten och regeringen. Om man nu ändå inser att någon form av utbildningskvalitet är nödvändig, vilket ju utbildningsministern medger, är min fundering fortfarande: Varför bara nöja sig med den kvalitet som manifesteras i form av forskarutbildade lärare? Det borde kunna finnas fler kvalitetskriterier som man kan bygga in i systemet och som därmed kan vara plattform för hur högskolorna graderas.
Fru talman! Jag delar helt Egervärns synpunkter när det gäller kvalitetsarbete och kvalitetskriterier. Jag räknar med att under mandatperioden komma tillbaka till riksdagen med förstärkningar av vårt arbete med att stimulera till allt bättre kvalitet på våra högskolor och universitet. Det är viktigt. Här finns ju en mängd aspekter. Det gäller studentinflytande, rekrytering av studenter och jämställdhetsfrågor, och det gäller också forskningsanknytningen. Jag har i den här diskussionen velat peka på vikten av att vi i nästa skede, med de fasta forskningsresurser som de små och medelstora högskolorna nu har och med det aktiva forskningsarbete som där finns, ser vad som strategiskt är allra viktigast för dem. Jag skulle vilja peka ut forskarutbildningen och tillgången till forskarutbildade lärare som en viktig del. Där menar jag att universiteten har en viktig roll. De har en stor kapacitet att också producera forskarutbildare - som näringslivet behöver, som den gemensamma sektorn behöver och som behövs i högskolevärlden som lärare. Jag ser ingen möjlighet att införa någon typ av automatik i den utveckling som högskolorna går igenom. Det måste vara politisk prövning och budgetprövning när det gäller frågan om det skall tillskjutas mera resurser. Det kommer vi säkert att ha anledning att diskutera under mandatperioden framöver. Det är ingen tvekan om att den politik vi gemensamt har bedrivit med en förstärkning av de små och medelstora höskolorna betyder väldigt mycket för landets och för regionernas tillväxtmöjligheter. Jag vill också säga att vi skall vara väldigt rädda om våra starka forskningsinstitutioner, de traditionella universiteten. De är också av riksintresse och betyder väldigt mycket för landets möjligheter framöver.
Vi har för bara en liten stund sedan fått meddelandet att interpellanten till interpellation 134 på grund av sjukdom är förhindrad att ta emot interpellationen och att det inte heller varit möjligt att få tag på någon annan från samma parti som kan ta emot interpellationen. Anders Sjölund har emellertid också begärt ordet i denna fråga.
Fru talman! Sofia Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stimulera högutbildade att flytta ut till/stanna kvar i landets regioner. I interpellationen framhåller Sofia Jonsson den betydelse som landets högskolor har för den regionala tillväxten. Det är också därför som regeringen satsat på en utbyggnad av de mindre och medelstora högskolorna, och statistiken visar att deras andel av de registrerade studenterna har ökat kraftigt. Mellan läsåren 1987 97 ökade andelen registrerade studenter vid de mindre och medelstora högskolorna från 16 % till 28 %. För de följande åren 1997-2000 har riksdagen beslutat om 68 000 nya permanenta platser för högskolan. Expansionen har för åren 1997-1999 avsett hela högskolan, men en klar tyngdpunkt har legat på de mindre och medelstora högskolorna. För år 2000 har regeringen i budgetpropositionen för 1999 lämnat förslag till fördelning av 20 000 av de nämnda platserna. Förslaget rymmer såväl en fortsatt satsning på mindre och medelstora högskolor som en storstadssatsning med anledning av den storstadspolitiska propositionen (prop. Distansutbildning och decentraliserad utbildning är båda viktiga för att öka tillgängligheten till högre utbildning. Läsåret 1996/97 läste nästan var tionde student på distans och i några län, Västernorrlands och Västerbottens län, läste ungefär var tredje student på distans. Även om man tar i beaktande att många av dessa distansstudenter läser kortare kurser under en del av året eller i långsammare studietakt är antalet imponerande. Inom ramen för den redovisade expansionen av den högre utbildningen år 2000 ryms 1 500 Utvecklingen inom informationstekniken har haft stor betydelse för att underlätta kommunikationerna mellan glesbygd och större orter med ett rikare utbud av information och tjänster. Universitetsdatornätet Sunet har under de senaste åren blivit ett nät som används av alltfler. Anslutningen av länsmuseer och de statliga museerna och framför allt av kommunala huvudbibliotek har lett till att många personer har fått tillgång till snabba och kraftfulla förbindelser. I enlighet med förslag i 1998 års ekonomiska vårproposition (prop. 1997 98:FiU27, rskr. Genom riksdagens beslut har under senare år inte bara den grundläggande högskoleutbildningen vid de mindre och medelstora högskolorna förstärkts utan även deras möjligheter till forskning. Mellan år 1997 och år 1999 har tilldelade medel för forskning vid de mindre och medelstora högskolorna ökats med 67 %. Härvid har för år 1999 inkluderats medel för forskning och forskarutbildning vid de tre nya universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro. Sofia Jonsson redovisar olika förslag som Centerpartiet fört fram för att få fler att bosätta sig i regionalpolitiskt prioriterade områden. Ett förslag är att avskrivning av studielån skall prövas. Utformningen av studiestödssystemet påverkar såväl den sociala som den regionala rekryteringen till högskolan och betyder mycket för den högre utbildningen. Jag vill dock förorda återhållsamhet när det gäller särlösningar för olika studerandegrupper. Om det visar sig ekonomiskt möjligt avser jag att senare i år presentera ett samlat förslag om studiestödssystemet för ikraftträdande efter år 2000. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att riksdagen framför allt genom beslut om utbyggnad av grundutbildningen och genom satsningen på fasta forskningsresurser vid de mindre och medelstora högskolorna skapat möjligheter för högskolan att spela en central roll i den regionala utvecklingen. I detta utvecklingsarbete har också var och en av högskolorna ett stort ansvar. Inom ramen för de mål och riktlinjer som fastställts av statsmakterna har de en viktig roll att spela i anpassningen av utbudet till de studerandes efterfrågan och arbetsmarknadens behov. (1992:1434, ändr. 1996:1392) skall högskolorna samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Syftet med denna s.k. tredje uppgift vid sidan av utbildning och forskning är att öppna högskolan mot det omgivande samhället så att en kreativ miljö skapas. Härigenom skapas utvecklingsmöjligheter för såväl den högre utbildningen och forskningen som det omgivande samhället.
Fru talman! Jag vet inte om Sofia Jonsson hade varit nöjd med det svaret, men jag tackar likväl för möjligheten att få ställa de här frågorna. Den frågeställning som Sofia Jonsson tar upp är naturligtvis oerhört komplex och viktig. Jag kommer själv från ett län där alla kommuner utom en tappar i befolkning, nämligen Västerbottens län och Umeå kommun. Västerbotten har dessutom fyra kommuner med färre invånare än 4 000. Läget är alltså bekymmersamt. Precis som interpellanten tar upp handlar det om att ungdomar flyttar till tillväxtområden där arbetstillfällen finns. Till detta kan vi foga det nationella problemet med historiskt låga födelsetal, som ytterligare späder på problemet. Fru talman! Det finns tyvärr inga enkla lösningar på den befolkningsmässiga obalans som accelererat de sista åren. Jag tror inte att något parti, mitt inbegripet, sitter inne med hela sanningen. Här krävs sannolikt en nationell samling om vi skall nå framgång i den här frågan. Vad vi emellertid borde vara överens om är att de lösningar som vi hittills sett och prövat inte varit särskilt framgångsrika. I Västerbotten - återigen - räknar man med att ytterligare 5 000 personer kommer att lämna länets kommuner bara under 1999. Bara Umeå kan, som jag sade, räkna med en viss tillväxt. Frågan om de högutbildade personernas betydelse för befolkningsstrukturen är relevant men innehåller inte hela lösningen på obalanserna. Människor är normalt rationella och väljer därför de lösningar som passar dem själva bäst. Finns det inget arbete tillgängligt flyttar man till en annan ort. Har man inte lönsamhet i företaget slutar man. Är det krångligt att starta nytt avstår man osv. Så sker också nu. Med andra ord måste en satsning på högre utbildning också paras med en allmän förbättring av villkoren för företagande och företagare. När konkurrensvillkoren för exempelvis jordbruket är väsentligt sämre i Norrland än i konkurrentländerna slås företagandet ut. Skatter är med andra ord utan tvekan en faktor som hindrar ett bättre företagsklimat i Norrland. När dessutom kommunikationerna i inlandet försvåras blir till slut tröskeln för svår: Man flyttar helt enkelt till annan ort. Sofia Jonsson har givetvis rätt när hon menar att högre utbildning på en ort är positiv för viljan att stanna kvar på orten efter fullgjorda studier. Detta kunde vi se när läkarutbildningen blev verklighet i Umeå för ett antal decennier sedan. Med norrländska färdigutbildade läkare kunde vi också fylla vårdcentralerna runtom i Norrland. Vårdcentralerna befolkades. Nu ser vi dessvärre oroande tecken i skyn vad gäller just läkarutbildningen i Umeå, som inte längre orkar med att producera tillräckligt antal läkare. Jag har tidigare motionerat i den här frågan och fått svaret: Jodå, vi känner redan till detta. Fru talman! Jag är bekymrad över att ingenting händer på den här fronten. Jag vill därför fråga utbildningsministern om han avser att ändra reglerna för anslagstilldelning till just klinisk forskning och utbildning för att rätta till de obalanser som finns och som tenderar att växa. En annan fråga som interpellanten berör är distansutbildningen och den decentraliserade utbildningen i landet. En bild från dagens verklighet berättar t.ex. att en tänkt lärarutbildning i Lycksele, 13 mil innanför Umeå, skulle starta i höst men inte kan bli av därför att Umeå universitet inte har ekonomiskt utrymme för detta. Distansutbildning och decentraliserad utbildning kostar extra mycket, varför det måste vara rimligt att anpassa anslagen till lärosäten efter de uppdrag dessa förväntas genomföra. Min sista fråga till ministern, fru talman, blir därför om ministern vill medverka till ett regelverk som tar fasta på omständigheten att decentraliserad utbildning faktiskt kostar extra pengar för utbildningsanordnaren.
Fru talman! Anders Sjölund tar upp ett par frågor varav den första, den som gäller läkarutbildningen och den kliniska forskningen, naturligtvis har vikt för regionalpolitiken. Den ligger något vid sidan av interpellationens huvudämne, men jag kan ge det beskedet att regeringen har ett avtal med de olika landstingen när det gäller den kliniska forskningen och läkarutbildningen. Det har funnits en kritik under ett stort antal år, från riksdagen och från enskilda landsting, mot fördelningen inom detta system. Samtidigt har resursfördelningen inom den övriga högskoleutbildningen förändrats kraftigt. Därför är detta avtal nu uppsagt. Det finns en femårig uppsägningsperiod, och det pågår diskussioner om omförhandling av ett nytt avtal mellan staten och landstingen kring de här frågorna. Innan den diskussionen är slutförd är jag inte beredd att ge mig in i diskussioner om fördelningen av resurser mellan de olika landstingen och avvägningen däremellan. Det är just detta som resonemangen med landstingen skall handla om. Distansutbildning och decentraliserad utbildning är den andra fråga som Anders Sjölund tar upp. Det är klart att båda dessa är ett viktigt verktyg för att skapa möjligheter i bygder där det inte är realistiskt att ha en egen högskola men där behovet av högre utbildning likväl finns. Det har också använts med framgång av inte minst Umeå universitet och Luleå universitet, vilka står som huvudman bakom många utbildningar av den här sorten. Vi kommer att få tillfälle att komma tillbaka till detta. I vårt program för utbyggnad av högskolan har vi ju, som jag nämner i interpellationssvaret, reserverat 1 500 platser för decentraliserad utbildning och distansutbildning. Det som nu sker i övrigt sker inom universitetens och högskolornas egna ramar och med ett stort intresse från universiteten och högskolorna. Det är klart att det är viktigt för dem att vara synliga i sin bygd, att bidra med utbildning på fler ställen än just där man råkar ha sin huvudort. Det har man visat ett stort intresse för att göra. Det finns i dag ett ganska väl utbyggt engagemang, inte minst från Umeå universitet.
Fru talman! Jag tackar för svaret om läkarutbildningen. Jag tolkar det så att ministern återkommer i den här frågan och att han också har insett problemet ute i landet, inte minst uppe i Norrland där den här frågan är av största vikt. Sedan säger ministern att man inom ramarna kan utföra decentraliserad utbildning. Det är nog riktigt, men problemet är just att det kostar extra mycket pengar. Utbildningsanordnarna säger själva att om man väljer att lägga extra pengar på detta så försvinner andra utbildningssatsningar på högskolan. Man gör alltså det valet, och då drabbas speciellt glesbygden på det sättet. Jag har en sista fråga till ministern. Jag ställde en fråga här i kammaren för en vecka sedan om akademikerflykten från landet och fick då svaret att det väl var helt okej att man flyttar utomlands. Jag kan dela uppfattningen att det är trivsamt för individen som sådan att åka utomlands. Nationellt blir det dock ett problem om 15-20 % av de nyutbildade akademikerna flyttar utomlands och vi inte får någon valuta nationellt för de insatser som vi har gjort. Det här visar ju på att det är någonting som är snett i landet om man inte riktigt trivs där. Eller hur skall vi tolka det hela?
Fru talman! Det är trevligt att Anders Sjölund passar på att diskutera fler breda ämnesområden som ligger något vid sidan av interpellationen. Men den möjligheten tar jag gärna. Jag måste säga att det var en lätt bisarr tolkning av det svar som jag gav Anders Sjölund i frågestunden. Det som vi ser i dag är effekten av allt öppnare nationsgränser - att våra ungdomar har uppmuntrats av föräldrar och skola att lära sig språk, att söka sig ut i världen och att skaffa sig erfarenheter. Jag tycker att det i grund och botten är väldigt positivt om vi som land blir alltmer internationaliserat också i den meningen att människor av lust och intresse under perioder söker sig utomlands. Det mår Sverige som land väldigt väl av. Vi har inte en stor flykt av människor från Sverige. Det är klart att internationaliseringen betyder att vi efter hand kommer att få press på löner och förändring av lönestrukturer och kanske också förändring av skattestrukturer. Det är självklart att verkligheten måste avgöra vilken typ av struktur som vi kan ha i Sverige. Men den beskrivning som ibland ges av att vi har en stor flykt från Sverige är ju inte förenligt med verkligheten. Vi har människor som har en attraktiv utbildning som söker sig utomlands. Men vi vet också att väldigt många av dem kommer tillbaka. Efter hand kommer det säkert att vara så att människor söker sig utomlands i än större utsträckning och kanske också stannar kvar. Det kan påverka skatter och utbildningssystem, men det är inget skäl för att ompröva välfärdspolitiken i stort.

Herr talman! Lennart Kollmats har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att säkerställa konkurrensneutraliteten mellan offentlig och privat tandvård och öka valfriheten i valet av tandläkare för barn och ungdomar i åldrarna upp till 20 år. Landstingen har möjlighet att anlita annan vårdgivare än folktandvården för att utföra den tandvård som landstingen har ansvaret för. Detta tillägg gjordes för att öka inslagen av konkurrens i den kommunala verksamheten. I förarbetena till tandvårdslagen anges att samhällets ansvar är särskilt stort för att barnen skall få så goda startmöjligheter som möjligt i livet. Det är särskilt viktigt att på olika sätt söka nå de barn som lever under besvärliga sociala betingelser och därför riskerar att gå miste om vård. Ansvaret för barnens och ungdomarnas tandhälsa kräver därför särskilt aktiva insatser från samhällets sida. Den vuxnes förutsättningar att uppnå och bibehålla en god tandhälsa bestäms i mycket stor utsträckning av hur tandvården utformas under barndomsåren. Möjligheten att anlita annan vårdgivare innebär inte att landstingens ansvar för att alla barn och ungdomar tillförsäkras en god munhälsa förändras. Landstingen har fortfarande ett ansvar för att se till att alla barn nås av regelbundna hälsokontroller och att utvecklingen av barnens munhälsa följs upp, i synnerhet för de barn som har ogynnsamma sociala förutsättningar. 1997/98:SoU25 Reformerat tandvårdsstöd att utskottet såg positivt på en utveckling där landstingen införde möjligheten till s.k. fritt tandläkarval inom barn och ungdomstandvården som ett led i förbättrade konkurrensvillkor mellan privat och offentligt bedriven tandvård. Det var enligt utskottets mening angeläget att fler landsting utnyttjade möjligheten att konkurrensutsätta verksamheten när förutsättningar förelåg. att bifalla en motion om fri barn och ungdomstandvård och tillkännagav som sin uppfattning att barn och ungdomar i Sverige skulle ha möjlighet att på lika villkor välja mellan offentliga och privata vårdgivare. Av en nyligen genomförd enkät framgår att 61 % av barnen har frihet att välja vårdgivare. Ett antal landsting överväger att införa en sådan möjlighet, vilket skulle ge ytterligare 15 % av barnen valfrihet. Återstående landsting överväger för närvarande inte att införa ett fritt vårdval. Nästan alla landsting har inrättat beställarfunktioner för att på ett bra sätt kunna hantera sitt nya åtagande när det gäller tandvård för äldre och funktionshindrade och tandvård för personer som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid. Genom att dessa beställarfunktioner inrättats torde det finnas goda förutsättningar för att landstingen relativt snabbt skall kunna uppnå målet om fritt val av vårdgivare för alla barn. Enligt vad jag inhämtat följer Landstingsförbundet noga utvecklingen i landstingen på denna punkt mot bakgrund av nämnda kongressbeslut. Jag kommer för egen del att följa frågan uppmärksamt och att regelbundet ha kontakt med Landstingsförbundet för att vi gemensamt skall kunna verka för att utvecklingen fortskrider på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Först ber jag att få tacka socialministern för svaret. Jag är positivt överraskad över innehållet dels mot bakgrund av socialministerns svar för fyra veckor sedan i den allmänpolitiska debatten, dels mot bakgrund av den allmänna socialdemokratiska politiken. Jag vet inte om socialministern minns det men jag ställde i en replik den 20 januari just en fråga om barntandvårdsmonopolet. Svaret jag då fick var så anmärkningsvärt att det föranledde mig att skriva den här interpellationen för att ge möjlighet att tänka efter ett tag. Den 20 januari var svaret att när det gäller just tandvården såg socialministern inga skäl att ändra det system som nu råder; detta alltså efter frågan om socialministern kunde tänka sig att slopa landstingsmonopolet för myndiga svenskar och även för barn och ungdomar och därmed förbättra välfärden genom ökad valfrihet. I nästa replik var svaret att det var väldigt svårt att se poängen med att ändra detta. Jag gissar att svaren kom till något för hastigt. Den socialistiska kompassen pekade väl i samma riktning som alltid, och då blir det fel. Det i sig är inget nytt. Det finns fortfarande en tendens att socialdemokrater reagerar med förlängda märgen när det gäller driftkonkurrens inom områden som helt eller delvis finansieras solidariskt av alla oss skattebetalare. Väldigt många socialdemokrater anser att egenregidrift är det som bäst gagnar allmänheten. Beträffande svaret i dag har jag inget att erinra mot historieskrivningarna. De överensstämmer helt med de uppgifter som jag har fått. Det är uppenbart att en majoritet av barnen i Sverige har den valfrihet som jag eftersträvar, samtidigt som en majoritet av landstingen inte har infört den. Det tycks också vara så att det i huvudsak är i socialdemokratiskt styrda landsting som motståndet är störst. Socialministerns svar blir att han kommer att följa frågan med uppmärksamhet, och - här kommer en mycket intressant del - han vill gemensamt med Landstingsförbundet kunna verka för att utvecklingen fortskrider på ett tillfredsställande sätt". Jag är inte helt på det klara med vad "tillfredsställande" är, men en välvillig tolkning torde ändå, mot bakgrund av att Landstingsförbundets kongress bifallit en motion om fri barn och ungdomstandvård, vara att socialministern också gärna ser att de återstående 39 procenten av barnen i Sverige får möjlighet att själva eller tillsammans med sina föräldrar välja tandläkare, offentlig eller privat. Därmed tror jag att vi på ett helt annat sätt får en rättvis konkurrenssituation mellan offentliga och privata tandläkare och att man får bort misstänksamheten mot att barn och ungdomstandvården subventionerar vuxentandvården med andra skattemedel än de som finns i tandvårdsförsäkringen. Jag tror att det, även om man konkurrerar, är viktigt med ett gott samarbetsklimat för att uppnå vårt gemensamma mål, nämligen en hög kvalitet på tandvården och en god tandhälsa både hos barn och hos vuxna. Det här innebär också att vi ger människor ökad makt över sitt eget liv, ett nog så viktigt liberalt mål.
Herr talman! Det är nog inte bara svar som kan uppfattas på olika sätt. Även en fråga kan uppfattas på olika sätt. När Lennart Kollmats förra gången frågade mig var jag övertygad om att frågan egentligen handlade om att ändra det grundläggande regelverket när det gäller tandvården. Det menar jag att det inte finns några skäl för. De principer som nu är fastställda tycker jag är alldeles utmärkta. De kombinerar detta med samhälleligt ansvar, dvs. landstingens ansvar för att ge barn och ungdomar en god tandvård, och möjligheten att arbeta för det som Lennart Kollmats kallar för fri tandvård, dvs. möjligheten att välja tandläkare. Om Lennart Kollmats hade frågat lite mera precist skulle jag kanske ha förstått frågan bättre. Då hade svaret blivit just det svar som jag i dag har överlämnat, nämligen att det system som vi har och de beslut som är fattade är alldeles utmärkta sett både till vad riksdagen fattat för beslut och till vad Landstingsförbundet har fattat för beslut. Jag är för att landstingen väljer att erbjuda fritt val. Vi kan väl konstatera att denna process uppenbarligen är på gång. Ett antal landsting överväger att göra detta. Det är säkerligen alldeles sant att det här i någon mån skiljer partierna ute i landstingen åt. Men jag tror att det framför allt handlar om att tandvårdssituationen i dag ser mycket annorlunda ut. Från en tidigare bristsituation kan vi nu konstatera att det på alltfler håll faktiskt inte är en bristsituation som gäller för tandvården. Nu handlar det faktiskt om att anstränga sig för att erbjuda en större konkurrens och en större mångfald, vilket bör vara en viktig uppgift också för landstingen. Jag är övertygad om att fler landsting kommer att välja den modellen. Då kan vi konstatera att det väl gäller att vi gemensamt ser till att våra hembygdslandsting snabbt fattar beslut. Där jag är född, i Blekinge läns landsting, har man inte fattat något beslut. Där saknas denna valfrihet. I Halland har man inte fattat beslut men man överväger detta, så om vi tar kontakt med våra hemorter kan vi kanske få en ändring till stånd.
Herr talman! Vi skall inte gråta över spilld mjölk, men jag beklagar att jag tydligen uttryckte mig något luddigt. Samtidigt är jag kanske lite förvånad med tanke på de svar som jag fick. Men vi skall inte dra upp det mer. Jag gläder mig mer åt de svar som ges i dag. De indikerar att vi, gissningsvis inom kort, har denna valfrihet i hela Sverige. Jag värnar då starkt de här 39 procenten. Det är klart att man värnar om minoriteter, inte minst som folkpartist. Jag kommer också att följa det här ärendet, som socialministern sade, även i Halland. Det är ju lite tragiskt att ett landsting som har varit borgerligt sedan 1863 inte har infört detta än. Men det beror inte på Folkpartiet, utan det beror på socialdemokrater, vänsterpartister och centerpartister, som ihärdigt under många år har avslagit motioner och andra yrkanden i den här riktningen. Men jag ser fram emot en ökad valfrihet, inte för egen del, men för alla våra ungdomar upp till 20 år.

Herr talman! Kenneth Johansson har ställt flera frågor till mig som handlar om hur en god hälso och sjukvård skall kunna säkerställas i glesbygden och på mindre orter. Som Kenneth Johansson säkert känner till har Kommunala utjämningsutredningen nyligen till regeringen överlämnat betänkandet Kostnadsutjämning för kommuner och landsting . I betänkandet övervägs bl.a. frågan om kompensation för befolkningsminskning inom kommuner och landsting. Utredningen föreslår dock inte någon sådan kompensation för landstingen, bl.a. mot bakgrund av utredningens förslag om en ny beräkningsmodell för hälso och sjukvård. Denna modell innebär att merkostnader på grund av gles bebyggelsestruktur beräknas för sjukhusvård, primärvård, ambulansverksamhet och sjukresor. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Efter remisstidens utgång den 1 mars kommer utredningens förslag att beredas inom Regeringskansliet. I fråga om alternativa driftsformer inom vård och omsorgssektorn är min principiella inställning att vården och omsorgen är ett samhällsansvar. Verksamhet inom vård och omsorg skall finansieras solidariskt, dess inriktning och omfattning avgöras i demokratiska val och med ett tydligt politiskt ansvar. Huvuddelen av vården och omsorgen kommer även i framtiden att drivas i offentlig regi. Alternativa driftsformer, såsom privata vårdföretag, kooperativ etc., kan emellertid mycket väl komplettera den offentliga vården och omsorgen. För att stimulera till förnyelse och hitta nya lösningar och vårdmetoder bör sjukvårdshuvudmännen, enligt min uppfattning, aktivt verka för mångfald i fråga om organisations och driftsformer. När det gäller Samverkansdelegationens slutbetänkande Klara spelregler inväntar regeringen nu den pågående Utredningen om sjukvårdsupphandling, som i centrala delar hänger samman med Samverkansdelegationens betänkande. I denna utredning analyseras tillämpningen av lagen om offentlig upphandling på hälso och sjukvårdstjänster. Utredningen skall redovisa sitt uppdrag den 15 mars. En proposition gällande privata vårdgivare kommer således att kunna överlämnas till riksdagen tidigast under hösten Vad beträffar frågan om personalförsörjningen har regeringen tagit flera initiativ i vilka det regionala perspektivet är en viktig aspekt. I propositionen om läkarnas vidareutbildning gjorde regeringen bedömningen att ett nationellt planeringsstöd behöver inrättas för att skapa bättre överblick och verka för en mer långsiktig bedömning av den framtida läkarförsörjningen. Regeringen har för avsikt att tilldela Socialstyrelsen ansvaret för det nationella planeringsstödet som bör kunna införas fr.o.m. den 1 juli 1999. Regeringen beslutade vidare i juni 1998 att inrätta en kommission med uppgift att kartlägga utbildningsbehoven samt föreslå åtgärder för att underlätta rekryteringen av personal till vård och omsorgssektorn. Socialdepartementet har därutöver, inom ramen för äldreprojektet, tillsatt en arbetsgrupp för att göra en särskild översyn av utbildnings och kompetensbehoven samt den framtida personalförsörjningen inom äldreomsorgen. Regeringen är även i övrigt väl medveten om betydelsen av en ökad generell utbildningsnivå hos befolkningen i allmänhet och hos nyckelpersoner i synnerhet i de regionalt mest utsatta områdena. Detta gäller för hälso och sjukvården, men också för t.ex. näringslivet, som är av avgörande betydelse för områdenas utveckling. Jag anser, liksom Kenneth Johansson, att en likvärdig vård och omsorg i hela landet är av största vikt. Det är naturligtvis kommuner och landsting som är ansvariga för att alla medborgare får vård och omsorg av hög kvalitet. Jag anser emellertid att det krävs nationella mål på fler områden än i dag och en löpande utvärdering av verksamheterna för att åstadkomma detta. Jag avser att arbeta i denna riktning. Även om jag har stor förståelse för den problembild som Kenneth Johansson tar upp menar jag att man trots allt kan se positivt på den framtida hälsooch sjukvården i ett regionalpolitiskt perspektiv. Förutom vad jag har redovisat här pågår det en utveckling i landet kring de regionala frågorna. I många län samverkar landstings och kommunpolitiker i organiserade former för att åstadkomma en positiv utveckling för sin region. Jag vill slutligen erinra om det resurstillskott som nu successivt tillförs kommuner och landsting under en femårsperiod. Resurstillskottet syftar bl.a. till att säkra kvaliteten inom vården och omsorgen.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Bakgrunden till mina frågor är självfallet den djupa oro som jag och många med mig känner över att vårt land faktiskt håller på att kantra, en utveckling som på många sätt är förödande och som alla förlorar på. Den stora befolkningsminskning som sker i flertalet av våra län och kommuner innebär minskade skatteintäkter och begränsar underlaget för vården, för omsorgen och för den sociala servicen. Medan sjukhusen i glesbygden tvingas minska sin kapacitet ökar trycket på storstädernas sjukhus. I t.ex. mitt hemlandsting, Dalarna, innebär en fortsatt minskande befolkning i kombination med skatteutjämningsförslaget att landstinget får ca 100 miljoner kronor mindre att röra sig med år 2003. Samtidigt måste operationer ställas in på grund av för stor överbeläggning vid våra storstadssjukhus. Lägger vi dessutom till alla de underskott som redan finns i många landsting visar detta självfallet en mycket allvarlig bild för hela landet. Socialministerns svar stillar tyvärr inte riktigt min oro. Visst är det bra med "förståelse för den problembild som Kenneth Johansson tar upp" och visst är det bra att se positivt och vara optimist. Det räcker dock inte på långa vägar. Det som krävs för att hela landet skall ges förutsättningar att utvecklas är insikt och det är framför allt handling. Centerpartiet efterlyser en kraftfull decentraliseringspolitik som inte enbart handlar om bidrag och stöd till lokala arbetsmarknader. I grunden handlar det om den sociala servicen och allas självklara rätt till trygg vård och omsorg oavsett var i landet man bor. Det decentraliserade samhället gagnar vården och omsorgen i hela vårt avlånga land. Herr talman! Jag beklagar att inte Skatteutjämningsutredningen tagit till sig Centerpartiets förslag att ge landstingen kompensation för snabba och kraftiga befolkningsminskningar. Jag hoppas fortfarande på socialministerns stöd efter remissomgången. Här finns chansen att visa handling. Är socialministern beredd att ta den chansen? Vi har samma uppfattning beträffande den solidariska finansieringen av vården och omsorgen, likaså om betydelsen av mångfald i fråga om organisationsoch driftsformer. Det gläder mig att det nu verkar hända något med Samverkansdelegationens slutbetänkande Klara spelregler. Det är på tiden. I min interpellation tar jag särskilt upp de kooperativa lösningarna, som många gånger visat sig vara en framkomlig väg. Jag vill fråga: Är socialministern liksom jag intresserad av att förbättra förutsättningarna för kooperativa lösningar och i så fall hur? Till sist: Kan socialministern ge några konkreta exempel på åtgärder för att säkra personalförsörjningen inom vissa nyckelgrupper i alla delar av landet?
Herr talman! Jag måste nog göra Kenneth Johansson en smula besviken. Han ställer frågor på ett område där beredningen i Regeringskansliet inte är klar, där vi inte har fått möjligheter att se hur remissvaren ser ut och därför inte har kunnat väga samman synpunkterna till ett väl avvägt förslag. Frågan om utjämningssystemet kommer vi att få en chans att diskutera. Det har meddelats från regeringens sida, från ansvariga statsråd, att det kommer ett förslag till riksdagen med anledning av utredningen. Då får vi möjlighet att diskutera detta. Detsamma gäller personalsituationen och vilka åtgärder som kan vidtas för att säkra den långsiktiga personalrekryteringen. Regeringens särskilda kommission arbetar med detta, och den skall lämna sin slutrapport till sommaren. Det blir möjligheter att återkomma även till detta. Däremot vill jag berömma inte bara Kenneth Johansson utan faktiskt också Centerpartiet för uppgörelsen med Socialdemokraterna i en fråga som inte direkt tycktes ha att göra med detta, nämligen försvarsfrågan. Jag tror att situationen är följande. Om vi, som både Kenneth Johansson och jag har, som utgångspunkt för den framtida vårdpolitiken har att alla skall ges vård på lika villkor oavsett var de bor i landet, måste vi räkna med att vården långsiktigt kräver ökade resurser. Om vi inte vill att dessa anspråk skall innebära en våldsam ökning av de samlade offentliga åtagandena, är det en klok politik att långsiktigt flytta över resurser från försvaret, som av naturliga skäl inte kommer att spela samma roll som det har gjort tidigare, till vården. Jag vill alltså gärna berömma Centerpartiet, framför allt därför att det handlar om en långsiktig strategi för att dels klara offentliga åtaganden, som av nationalekonomiska skäl inte får bli hur stora som helst, dels klara ambitionen att ge vård till alla på lika villkor, dels inse att en sådan vård, om den skall fungera för alla delar av landet, faktiskt kräver ökade resurser. På det området strävar vi alltså alldeles uppenbart åt samma håll. När det gäller övriga frågor som Kenneth Johansson har ställt hoppas jag få en chans att återkomma.
Herr talman! När det gäller effekterna och konsekvenserna av försvarsuppgörelsen har vi ett gemensamt intresse av att se till att de miljarder som nu frigörs kommer att på bästa sätt användas till vård och omsorg. Vi är eniga om att det ger bättre och ytterligare förutsättningar för att klara en bra vård och omsorg i hela landet. När det gäller skatteutjämningen kan jag väl ha förståelse för att socialministern inte kan föregripa remissvaren och diskussionen i anslutning till dem. Jag tipsar bara om den centerreservation i Skatteutjämningsutredningens betänkande som gäller att även landstingen skall få kompensation för större befolkningsminskningar. Det är ju så att betydande delar av hälso och sjukvårdens struktur och kostnader inte kortsiktigt kan förändras, även om befolkningen minskar. Jag tycker att detta är ett mycket hållbart resonemang, som jag hoppas att socialministern och regeringen kommer att kunna ta till sig efter remissomgången. Personalförsörjningen är på många ställen i vårt land ett jättestort problem, speciellt när det gäller nyckelgrupper. Jag har inget att invända mot de redovisningar som görs av aktiviteter. Det gäller bara att vi nu kan gå från ord till handling. Det handlar om att komma fram till speciella åtgärder under speciella förutsättningar. Ett sådant förslag, som redovisats av Centerpartiet, är att man för att locka till sig nyckelgrupper i arbetskraften t.ex. skall kunna ge möjlighet till avskrivning av studielån i vissa svårrekryterade områden. Enligt uppgift har detta visat sig ha en positiv effekt i Norge. Här behöver ytterligare åtgärder vidtas. Jag vill till sist tacka för det svar som socialministern har givit. Jag hoppas att vi skall kunna se till att ha en bra hälso och sjukvård med hög kvalitet även fortsättningsvis över hela landet.

Herr talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att stimulera och utveckla forskningen om innemiljön, vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra produktkontrollen av byggnadsmaterial samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera experimentbyggandet. Inledningsvis vill jag betona att jag ser det som mycket angeläget att vi så snart som möjligt får fram kunskap om de faktorer och samband som förorsaker och bidrar till sjukdomstillstånd föranledda av inomhusmiljön. Inom mitt ansvarsområde ligger att söka klarlägga vilken inverkan byggnader har på dessa förhållanden. Hagström lämnar i interpellationen tyder på att vi har samma grunduppfattning, dvs. att inomhusmiljön påverkas av en rad olika faktorer. Det förhållandet att människor vistas i många inomhusmiljöer enbart under ett dygn, för att inte nämna sammantaget under sin livstid, komplicerar sökandet efter orsakssamband. Forsknings och utredningsprojekt med tvärvetenskaplig ansats torde, som också Ulla-Britt Hagström anger, behövas för att finna orsakerna. Sådana projekt pågår som förhoppningsvis kommer att ge underlag för att flytta fram positionerna. Av vad jag nu sagt framgår att jag för dagen inte kan göra några preciseringar beträffande forskningen om inomhusmiljön. Forsknings och utvecklingsbehov inom detta viktiga och stora område som inomhusmiljön och dess påverkan på människor utgör måste självfallet i hela deras vidd väga tungt i det kommande arbetet med ställningstagande till inriktning och omfattning av den framtida forskningspolitiken. När det gäller produktkontrollen av byggnadsmaterial har produktsäkerhetslagen till ändamål att motverka att produkter - bl.a. byggnadsmaterial - orsakar skada på person eller egendom. Konsumentverket utövar tillsyn över att lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av den efterlevs. Bestämmelser om hantering av kemiska ämnen finns i miljöbalken. Syftet är att förhindra att människors hälsa eller miljön skadas av kemiska produkter. Material, konstruktioner eller anordningar kan enligt den s.k. byggnadsverkslagen typgodkännas för användning i byggnader. Jag delar Ulla-Britt Hagströms uppfattning att det är angeläget att EU:s byggproduktdirektiv genomförs. Direktivet föreskriver att byggnadsverk skall uppfylla sex väsentliga krav, om bl.a. brandskydd, hygien, hälsa och miljö. Byggprodukter skall vara lämpliga för avsedd användning och anges vara det, om de har sådana egenskaper att det byggnadsverk i vilket de skall ingå kan uppfylla de tekniska egenskapskraven. Det pågår nu ett omfattande arbete med att utarbeta standarder och provningsmetoder för ändamålet. Kontrollen av marknaden skall skötas av ett särskilt utpekat organ. Det beskrivna arbetet med tillämpningen av byggproduktdirektivet kommer att ta något år ytterligare. För dagen är jag alltså inte beredd att föreslå ytterligare åtgärder för någon ny form av produktkontroll, även om sådana kan bli aktuella i framtiden. Den tredje frågan handlar om åtgärder för att stimulera experimentbyggande. Jag följer det arbete och de projekt som pågår mycket intresserat. Jag är övertygad om att vi kan dra lärdomar av detta och kan lägga det till grund för olika insatser. Det är dock för tidigt att i dag precisera vilka konkreta åtgärder som kan komma i fråga.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka miljöminister Kjell Larsson för ett positivt svar. Det känns tryggt att få bekräftat att ministern har samma grunduppfattning som jag själv har. Jag hade dock förväntat mig lite mera konkreta svar om forskning, produktkontroll och experimentbyggande. Det faktum att Institutet för hälso och sjukvårdsekonomi uppskattat de samhällsekonomiska konsekvenserna av sjuka hus till flera miljarder kronor per år kräver förebyggande arbete för att långsiktigt minska kostnaderna. Det handlar om ökad sjukfrånvaro, nedsatt produktivitet i arbetslivet, ökade vård och behandlingskostnader inom sjukvården och minskad livskvalitet, faktorer som måste angripas i ett helhetstänkande också vad gäller bostäder och skolor. Det är faktiskt så att personer födda efter 1970 löper större risk än andra att bli allergiker. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Det sunda huset borde få leda fram till ett nationellt handlingsprogram för innemiljön. Jag skall inte ytterligare relatera till min interpellation - den har ministern läst och svarat på - men det behövs ett samlat nationellt handlingsprogram. Forskningen måste få resurser för att ytterligare konstatera vilka faktorer som leder till byggnadsrelaterad ohälsa. Miljöministern säger att han för dagen inte kan göra några preciseringar beträffande forskningen om innemiljön. Men anser ministern att innemiljön är ett viktigt område för den utredning som pågår sedan maj 1998 där miljöfrågorna skall lyftas fram? Är innemiljöfrågorna viktiga? Ministern anser att det förhållandet att vi vistas i olika byggnader under ett dygn komplicerar situationen. Det är så. Men ett område som regeringen borde ägna mer uppmärksamhet åt är skolorna. Sveriges - Skador och fel i skolbyggnader är ett exempel på detta. Under perioden 1978-1997 har institutet undersökt mer än 220 skolbyggnader. I de flesta av dem fann de skador. Det gällde skador i byggnadsmaterial, funktioner, installationssystem och byggnadsdelar. Mycket handlar om fuktsäkerhet, lufttäthet och luftbehandling. De flesta skadorna har påvisats i byggnadernas undre delar, dvs. problem i grunderna. Mycket handlar om brist på skötsel och underhåll och dålig kunskap om driften. Dessa saker skall ju skötas av kommunerna, men på grund av regeringens politik lider kommunerna ofta brist på resurser. Regeringen har också möjligheter att tillföra kommunerna kunskaper om kvalitetssäkring. Är Kjell Larsson beredd att ge Byggforskningsrådet medel så att man kan stimulera projekt med hållbar sanering av skolor och daghem? Detta kan göras dels med hjälp av den kunskap som redan finns, dels genom forskningsinsatser för att ytterligare belägga orsaker till sjuka hus och vilka saneringsåtgärder som är lämpliga i olika fall. Vid invigningen av Innemiljöåret i Sollentuna sade Kjell Larssons statssekreterare att medel skall avsättas för direkt allergisanering. Kristdemokraterna har begärt att 200 miljoner kronor skall avsättas för direkt sanering av bostäder, skolor m.m., men har fått avslag på denna begäran. Det verkar nu som om vi också ekonomiskt är inne på samma linje. Vi har stora förväntningar på regeringens vårproposition vad gäller frågorna om innemiljön.
Herr talman! Jag är själv otålig i den här frågan, precis som interpellanten. Jag upplever starkt vikten av att uppmärksamma innemiljön. Jag brukar själv säga att tidigare var innemiljön ute och utemiljön var inne. Nu skall vi se till att även innemiljön blir inne. Jag har vid ett flertal tillfällen med stor respons tagit upp frågan om allergier. Även interpellanten är inne på denna fråga. Att barnallergierna ökar och ökar är en oerhört stark varningssignal. Där råder en positiv utveckling för barns hälsa i övrigt, men på allergiområdet sker det en ökning. Det måste sporra oss alla till krafttag, både att finna orsakssamband och att sätta in åtgärder. Jag kommer att ta en diskussion med kommunerna om just skolmiljön - som interpellanten nämnde. Vi skall inte ha någon diskussion om vem som kan ge kommunerna bäst resurser. Jag delar inte interpellantens synpunkt på regeringens beredvillighet att ge kommunerna resurser.
Herr talman! Jag blir glad att miljöminister Kjell Larsson säger att barnallergierna skall uppmärksammas och att det skall ske diskussioner med kommunerna. Jag vill ytterligare slå ett slag för Byggforskningsrådets forskningsinsatser i insatsområdet Det sunda huset. Jag har själv försökt att studera området, och jag har lärt mig en hel del. Det handlar om målinriktad kunskapsuppbyggnad och tvärvetenskaplig forskning. Det är nödvändigt för att uppnå preciserade mål - vissa inom tre år, och vissa inom sex år. Här finns forskare från områdena arkitektur, medicin, kemi, beteendevetenskap, bygg och installationsteknik. Där sker också juridisk och ekonomisk forskning. Allt detta sker i nära samverkan med de organisationer som jobbar praktiskt inom området. Man trodde att finansieringen skulle bli 30 miljoner kronor per år. Den är nu nere i 10 miljoner kronor per år. Skall det nu bli en breddning till samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning över hela det tvärvetenskapliga området måste det bli ett nationellt program. Det handlar fortfarande om att klarlägga risker för uppkomst av de allt vanligare allergierna och annan överkänslighet. Miljöfaktorerna är också besvärande när en allergi redan finns. Det måste uppmärksammas vad som kan förvärra en redan utvecklad allergi. Regeringen har gjort bra satsningar på ekologiskt byggande. Där har regeringen gjort bra saker. Det området kommer säkert att utvecklas. Här kommer det säkert att bli nya tekniska lösningar där det finns begränsade erfarenheter. Därför är det viktigt med experiment och demonstrationsbyggande så att det verkligen går att följa upp byggnationerna. Det måste ske vetenskapliga analyser så att inte nya problem skapas. Därför borde det vara rimligt att sätta av 10 % av det som satsas på allergisäkert byggande för just vetenskapliga insatser, så att det går att göra uppföljningar och att erfarenheterna sprids. Kriterierna för fuktproblem är fortfarande osäkra. Hur mycket bidrar fukt till biologiska och kemiska angrepp som kvalster, mögel eller emissioner? Oklarheter finns när det gäller att bedöma konsekvenserna av ny teknik baserad på naturnära lösningar, som ofta hänger samman med det ekologiska byggandet. Miljöministern visar i sina beslut att byggforskningen är viktig. Kraven på att mäta kvalitet kommer att följas upp. Miljöministern kommer förhoppningsvis att gå i bräschen för att hjälpa kommunerna att skapa kvalitet och stimulera demonstrationsprojekt och experimentbyggande. Jag tycker att svaret om experimentbyggande var för vagt. Jag vill att ministern tar ett bättre tag i den frågan. Det gäller också tillämpningen av EU:s byggproduktdirektiv. Jag fick ett vagt svar. Ministern sade att det kommer att ta ytterligare något år. Vilka påtryckningsmedel använder ministern för att kunna snabba upp utvecklingen av EU:s byggproduktdirektiv?
Herr talman! Det kommer att ta ytterligare något år. Det går inte att snabba upp det hela. Det är rent praktiska problem som måste lösas på vägen. Det kommer att ta en viss tid. Jag håller med om att mina svar borde ha varit lite mer precisa. Jag har haft ansvaret för den delen av bostadsfrågorna under några månader. Jag har haft ansvaret för Byggforskningsrådet under drygt en månad. Jag försöker nu att arbeta över hela fältet för att hitta en bra, uthållig och slagkraftig politik på området. Jag skall gå vidare för att genomföra EU:s byggproduktdirektiv. Jag har med utgångspunkt i Boverkets material från projektet Bygg för hälsa och miljö ett antal frågor som jag vill utveckla. Det är bl.a. att öka kunskaperna om sambandet mellan ohälsa och olika egenskaper hos bostäder, skolor och daghem. Det gäller att identifiera vilka åtgärder som är av störst betydelse för att främja god inomhusmiljö och ta lämpliga initiativ på området. Det gäller att överväga en gröndeklaration av bostäder. Jag skall stimulera resurser för energieffektivisering med upprustning av befintlig bebyggelse och samtlig nybyggnation. Jag skall stimulera forskning om hållbart byggande, inte minst via Byggforskningsrådet. Där är vi överens om att de gör och kan göra mycket värdefulla insatser. Jag skall stödja Bo 01, den stora europeiska bomässan i Malmö. Den kan föra diskussionen och tillämpningen framåt på dessa viktiga områden. Jag skall ta upp en dialog med byggsektorn om hur tillgänglig kunskap när det gäller byggteknik för bättre inomhusmiljö kan tas till vara bättre på vid nyoch ombyggnation, om miljödeklaration av byggmaterial, om ökat kretsloppstänkande vi ny och ombyggnation och metoder att öka kvaliteten i byggprocessen och frivilliga åtaganden kontra lagstiftning. Och jag nämner det här för att visa att jag försöker sätta in de frågor som vi nu diskuterar i ett bredare sammanhang för att förbättra inomhusmiljön och för att se till att få en bättre byggprocess, en bättre utvecklingsprocess, bättre byggnader, kontor, lokaler och bostäder samt naturligtvis för att stimulera experimentbyggande. Och jag hoppas att jag nästa gång vi träffas i den här situationen kan ge lite mer konkreta besked om vad vi faktiskt kommer att göra.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Det är ju så att människor förväntar sig att må bra i sina bostäder. Ingen vill bli sjuk i bostad eller skola, och vi tillbringar faktiskt 85-90 % av vår tid inomhus. Nu vet jag att miljöministern i morgon skall besöka min hemkommun, Skövde kommun, och då vill jag gärna skicka med några saker till. Det är faktiskt så att den upplevda inomhusmiljön skiljer sig systematiskt mellan män och kvinnor. Kvinnorna besväras mer av innemiljöfaktorer. I Skövde kommun känner man mig som en person som vill arbeta också för kvinnors bästa. Byggforskningen är verkligen också ett område där människa och teknik förenas. Det finns alltså en humanitär sida. Det handlar inte bara om teknik, utan människan är det centrala. Mycket som i dag skapar nytänkande kan skapa problem i morgon, och därför behövs det hjälpmedel för att kunna simulera och analysera luftkvaliteten inomhus. Sådana hjälpmedel saknas i dag. Man måste se byggnaden i sin helhet när det gäller olika tekniska lösningar och deras energihushållningseffekt, och för att kunna utveckla ett ekologiskt byggande och ett hållbart samhälle måste metoder och hjälpmedel utvecklas som kan tillfredsställa båda behoven, nämligen ett gott långsiktigt inomhusklimat och ett långsiktigt lågt energibehov. Därmed vill jag hälsa miljöministern välkommen till Skövde i morgon. Det är synd att jag inte själv är hemma då.
Herr talman! Tack så mycket för den välkomsthälsningen! Nu när jag vet att det är din hemkommun, Ulla-Britt, så blir det ännu trevligare att åka till Skövde! Slutligen kan jag också konstatera att vi också förenas i viljan att förbättra för kvinnorna.

Herr talman! Jag ber att få uttrycka ett lite lågmält tack för svaret. Lågmäldheten föranleds av att svaret är oväntat tunt på substans. Jag hade förväntat mig att statsrådet skulle ha kunnat redovisa några egna funderingar över vad statsrådet själv kan åstadkomma inom sitt ansvarsområde för att minska de regionala obalanserna. Men det enda statsrådet hänvisar till i svaret på delfråga ett är regeringens utredningsdirektiv och de regionala tillväxtavtalen. Jag vill peka på att det här ju icke enbart är fråga om långsiktiga åtgärder, utan det krävs också snabba sådana. Jag hade förväntat mig att statsrådet skulle ha kunnat exemplifiera inom sitt ansvarsområde om t.ex. Det skulle ha kunnat exemplifieras med ökat utnyttjande av projektmedel, finansierade nationellt eller genom EU eller både och, med kommunal och landstingskommunal medfinansiering såväl som näringslivsmedverkan. Har statsrådet några egna funderingar eller åtgärder under beredning, eller lutar sig statsrådet enbart mot regeringens samlade utredningsstrategi? Svaret på delfråga två är mera distinkt och substantiellt. Det välkomnar jag. Frågan var om statsrådet avser att kraftfullt försvara principen om att ett ordentligt kommunalt skatteutjämningssystem behövs för att ge förutsättningar för en likartad kommunal service i hela landet. Jag tolkar svaret som att statsrådet svarar ja på den frågan, även om han använde andra ord än dem jag har använt. I så fall råder det här en samsyn oss emellan, och det gläder mig. I praktiskt taget alla debatter i detta ämne spelar frågan om vem som vinner eller förlorar på olika förändringar en betydande roll. Det skymmer syftet med det kommunala skatteutjämningssystemet. Syftet är ju, precis som statsrådet nämner i svaret, att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner och landsting att bedriva sin viktiga verksamhet. Skillnader i skattesats och verksamhetens kvalitet skall alltså enbart vara beroende av respektive kommuns eller landstings förmåga att effektivt sköta sina egna åligganden och av politisk ambitionsnivå. Det kräver ett effektivt verkande utjämningssystem som utjämnar både för inkomstskillnader och för strukturella olikheter mellan olika kommuner. Jag har noterat att när statsrådet har citerats i medier i dessa frågor har uttalandena oftast handlat om just vinna/förlora-perspektivet och nästan aldrig om den principiella grunden för varför vi måste ha ett effektivt verkande utjämningssystem. Jag vill därför fråga statsrådet: Är statsrådet beredd att i fortsättningen i artiklar och på annat sätt utåtriktat försvara och förklara dessa viktiga principer? Jag har respekt för att statsrådet under ett pågående remissarbete inte vill ange hur regeringens förslag till förändringar av kostnadsutjämning skall utformas.

Herr talman! Jag tycker att det var en bra interpellation, och jag vill gärna vara med i den här debatten. Jag har läst igenom svaret och förstår att förutsättningarna för statsrådet att gå in på konkreta förslag på hur skatteutjämningsförslaget i slutändan kommer att se ut kan vara svårt eftersom det pågår en beredning. Jag skulle i alla fall vilja säga ett par saker. Först och främst tycker jag att det var ett positivt initiativ som statsrådet Lars-Erik Lövdén tog genom att besöka olika delar av landet för att på ort och ställe skaffa sig en bild av vilka konsekvenser 1996 års utjämningssystem har kunnat ge och vilka befarade konsekvenser det nya kan komma att ge. Samtidigt har kommunsektorns ekonomi varit hårt belastad under de senaste åren på grund av saneringen av statens finanser. Arbetslösheten har nått massarbetslöshetsnivåer. Under de här förhållandena introducerades ett kommunalt skatteutjämningssystem 1996. Det innebar att samtidigt som man gjorde neddragningar och arbetslöshetssiffrorna ökade förstärktes försämringen av kommunernas ekonomi genom att de som blev utsatta för utjämningsystemet fick mindre statsbidrag. Man får komma ihåg den konsekvensen. Samtidigt har det inneburit att många av kommunerna har med ökad arbetslöshet varit föremål för en stark avflyttning. Vi har i dag en stark pågående inflyttning till storstäderna och en stark pågående avflyttning från landsbygden. Med tanke på detta skulle jag vilja ställa en principiellt viktig fråga. Utifrån de förutsättningar som jag pekade på undrar jag om statsrådet överväger att tillskjuta mer resurser till kommunsektorn för att den skall klara av de senaste årens negativa ekonomiska situation i kommuner och landsting. Jag skulle också vilja fråga om besöken i de olika kommunerna har stärkt den uppfattning som jag tror finns, att kommunsektorn i stort lider brist på resurser. Behoven är för stora för att klara av dem med de resurser som finns i dag.
Herr talman! Jag vet inte vilka tidningar och medier som Rolf Kenneryd tar del av. Jag har i många olika sammanhang sedan utredningen lade fram sitt betänkande försvarat de principiella grunderna för utjämningssystemet. Jag tycker att det är viktigt att göra det, för ibland hör man i debatten företrädare som vill bryta upp hela systemet. Då skulle vi hamna i en situation där tillväxtregionerna, de regionerna som växer när det gäller skattekraft och skatteunderlag, skulle dra ifrån men att förutsättningarna för att klara den kommunala vården, omsorgen och servicen i utflyttningskommunerna, kommuner med svagare skatteunderlag och tillväxt, skulle få sämre förutsättningar att klara sina åtaganden. Grunderna i systemet är oerhört viktiga att försvara: en inkomstutjämning som är långtgående och som fördelar tillväxtens frukter jämnt över landet, en kostnadsutjämning som tar hänsyn till både storstadens och tillväxtregionernas speciella kostnader och glesbygdens kostnader samt kostnaderna för de mer utsatta delarna av Sverige. Jag tycker att det ibland har kommit bort i debatten om skatteutjämingssystemet att man skall se det som en del i den totala bidragsgivningen från statens sida till kommunerna. När vi gick över från de specialdestinerade statsbidragen till generella statsbidrag var det nödvändigt att konstruera ett utjämningssystem för att skapa likartade förutsättningar. Det går inte att bara rycka ut inkomster och kostnadsutjämningen och inte blicka på de generella statsbidragen. Man skall se det som en helhet. Så till Rolf Kenneryds resonemang om tillväxtfrågan och regionalpolitiken i stort. Det är klart att vi inte enbart genom utjämningssystemet kan åstadkomma en regional balans. Det krävs andra kraftfulla åtgärder för att motverka den starka befolkningsomflyttning som vi i Sverige är inne i. Jag vill peka på den regionalpolitiska utredningen som en mer långsiktig fråga. Tillväxtavtalsarbetena ute i kommunerna och regionerna tror jag kommer att ha väldigt stor betydelse när det gäller att motverka den befolkningsomflyttning som vi nu har. Jag tror också att den satsning, som Centerpartiet och socialdemokraterna till rätt stora delar varit överens om, på de mindre och medelstora högskolorna kommer att ha stor betydelse för att upprätthålla en regional balans framöver. Det är naturligtvis åtgärder inom ett bett spektrum som behövs för att motverka den kraftiga befolkningsomflyttning som just nu pågår i landet. Till Siv Holma vill jag säga att jag bestämde mig för på ett tidigt stadium när utredningen presenterades att resa runt i landets kommuner i olika delar av landet för att inhämta synpunkter, studera förhållandena. Jag tyckte att det var viktigt som ett beslutsunderlag för regeringen framöver vid sidan om de remissvar som kom in. Hur ser det ut i kommunerna? Ja, det är väldigt blandat. Det finns naturligtvis kommuner som har en relativt god ekonomisk situation, främst till följd av de kraftiga ökningar som skett av de generella statsbidragen sedan 1997. Fram till 2001 ökar vi statsbidragen med 22 miljarder kronor - 4 miljarder till nästa år och 2 miljarder år 2001. Regeringen skall i vårpropositionen göra en samlad bedömning om hur kommunernas och landstingen förutsättningar är att klara sina åtaganden. Det gäller främst utgiftsåret
Herr talman! Jag vill gärna byta tonläge nu och anföra ett kraftfullt tack till det tillägg som statsrådet gjorde. Det är naturligtvis så att jag har missat en del av den tidningsdebatt som har förevarit. Men mitt intryck är det jag redovisade. Det ger mig anledning att särskilt tacka för tilläggen. Det är helt nödvändigt att vi har ett effektivt verkande skatteutjämningssystem som instrument för att tillförsäkra förutsättningar för en hygglig regional balans. Jag inser och medger gärna att det kräver åtgärder i ett bredare spektrum än så, men det här är en väldigt viktig ingrediens i detta arbete. Det är så som statsrådet säger, att det i det nuvarande politiska klimatet krävs ett kraftfullt försvar mot de politiska krafter som vill rasera grundvalarna i det kommunala skatteutjämningssystemet. Vi kommer att ta vår del av det ansvaret och försvaret. Jag hoppas, jag har också tilltro till det nu, att statsrådet tar sin del av det ansvaret. När det gäller det breda spektrumet är det självklart så att en utbildning som är spridd över landet, inte bara den kommunala grund och gymnasieutbildningen utan också den högre utbildningen, är ett oerhört viktigt instrument vid sidan av det kommunala skatteutjämningssystemet. Därutöver vill jag peka på att småföretagsstimulanser - småföretagen är den sektor som egentligen har rejäla förutsättningar att etablera sig och växa i småorterna - ju också är helt nödvändiga såväl på skattesidan som på regelsystemsidan. Avslutningsvis vill jag till min meddebattör Siv Holma säga att det är viktigt att den kommunala sektorn har tillräckligt med resurser. Vi har under den gångna mandatperioden varit med och skapat förutsättningar för att det skall kunna tillföras sådana resurser. Genom den försvarsuppgörelse som statsrådet hänvisade till har vi också gett förutsättningar för att i det längre perspektivet tillföra sådana resurser. Det jag vill påpeka i detta sammanhang är dock att oavsett hur mycket resurser som tillförs kommunsektorn kommer betydelsen av ett effektivt fungerande skatteutjämningssystem att finnas kvar, alldeles oberoende av nivån på dessa resurser.